Herr talman! Den principiella uppfattningen som vi kristdemokrater har är att varje individ ska tas om hand i sin egen kommun. Men vi har gjort studiebesök, och Lennart Gustavsson har ju varit med på dem, på Ekeskolan och sett den specialutrustning som man har där. Då kan varenda en förstå - och jag tror att också Lennart Gustavsson kan förstå det - att en enskild kommun inte klarar detta. Ta Vännäs som exempel! Jag kan aldrig tänka mig att Lennart Gustavsson kan mena att man där har råd att anskaffa all denna tekniska utrustning och specialkompetens. Där är det en lärare som tar hand om en elev. Det är därför som vi anser att dessa specialskolor med sin specialkompetens behövs. Men principiellt ska varje kommun ansvara för varje individ i kommunen.
Herr talman! Trots allt innebär kristdemokraternas krav på ett införande av specialskolor de facto att dessa elever inte ska vara ett kommunalt ansvar, utan de ska vara ett ansvar för staten. Jag förstår Erling Wälivaaras resonemang, men jag tycker att det innehåller något slags uppgivenhet inför rättigheten för alla individer att ha möjlighet att omfattas av det kommunala ansvaret. Jag vill också be Erling Wälivaara kommentera kristdemokraternas syn på utvecklingen i särskolan, en utveckling som innebär att antalet särskoleelever har ökat på ett dramatiskt sätt under 90-talet. Jag tycker att denna fråga är intressant för oss i utbildningsutskottet att bevaka och ta hand om. Vi har också lyckats formulera en hel del bra skrivningar i betänkandet kring den här frågan. Jag undrar hur Erling Wälivaara ser på utvecklingen av särskolan under 90-talet.
Herr talman! Varje kommun har ansvar för sina invånare, också de funktionshindrade. Men kommunen säger inte ifrån sig allt ansvar. Kommunen hade ju tidigare - nu har Socialdemokraterna tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet beslutat om att det inte ska ske några intagningar till Ekeskolan och Hällsboskolan - ett kostnadsansvar för de multifunktionshindrade individerna. När det gäller att antalet elever i särskolan har ökat har jag ingen avvikande uppfattning.

Herr talman! För Centerpartiet gäller att alla barn ska ha rätt att vistas i en skolmiljö där de känner att de kan växa, där de får den bästa tänkbara undervisningen och där de känner sig trygga. Det gäller för alla, även för elever med funktionshinder. Vi tycker att det är angeläget att kommunerna har ansvaret för skoltiden även för funktionshindrade. Men om de ska integreras i den kommunala skolan eller om de ska gå i en specialskola med fast skoldel måste föräldrar och barn själva få ta ställning till, anser vi. Självklart är det bra om barnen har möjlighet att bo hemma med sina föräldrar. Det håller vi med majoriteten i utskottet om. Men då ska föräldrar och barn ha valt det själva därför att de anser att de kan få tillräckligt bra undervisning i kommunens skola. Jag vet att det kan fungera alldeles utmärkt i de flesta fall att funktionshindrade är integrerade i den kommunala grundskolan. Det är t.o.m. berikande för andra skolbarn att få gå i samma klass som ett funktionshindrat barn, för de lär sig att respektera dem som är lite avvikande. Trots att det finns många positiva effekter att peka på vid integrering, anser vi i Centerpartiet ändå att det måste finnas möjlighet att välja att gå i en specialskola. Den möjligheten ska i första hand gälla för barn med flerhandikapp. Mindre kommuner som sällan står inför faktumet att klara av att ta emot ett handikappat barn med många speciella handikapp kan få svårigheter att möta deras behov. Inte minst kan de få problem på grund av kostnaderna. Visserligen säger utskottet att staten även i fortsättningen ska ha ett stort ansvar för att stödja kommunerna. Men jag tror inte att jag är någon domedagsprofet när jag ändå sätter upp ett varningens finger för att det i verkligheten kommer att vara tufft för kommunerna och även för den skola som ska ta emot eleven. Det innebär ökade kostnader för fortbildning av personalen och även ombyggnadskostnader. Följden blir för vissa skolor som får en elev med multifunktionshinder att det kostar flera miljoner att handikappanpassa lokalerna. Risken är då att barnen betraktas som ett problem. Man ser inte barnet utan bara handikappet. Efter att ha kontrollerat med lärare som arbetar med barn som bara har ett handikapp - nämligen gravt synskadade, vilket innebär att eleverna är punktläsare - har jag fått vetskap om att det är den enskilda skolan som fortfarande betalar för personalens vidareutbildning. Det tar en stor del av skolans fortbildningsanslag. Jag säger "fortfarande", eftersom det inte har blivit någon förändring sedan jag själv i min klass hade en gravt synskadad elev i sex år som alltså var punktläsare när jag arbetade som lärare. Det ser också väldigt olika ut runtom i landet när det gäller hur det fungerar med hjälpmedel och hur landstingen tillhandahåller hjälpmedel. Jag frågade också min egen hemkommun hur det ser ut med stöd från staten, med tanke på att man från statens sida har sagt att man även i fortsättningen ska ta ett stort ansvar för att stödja kommunerna. Det enda som de kunde hitta i skrivningar var utvecklingsinsatser och kompetensutveckling för elever i behov av särskilt stöd år 2001. Vad dessa rader innebar visste de inte i min hemkommun, som ändock tar emot en hel del elever med synhandikapp, rörelsehandikapp osv. Ja, det finns en hel del förbättringar som man kan kräva för elever som är gravt synskadade och som är och ska vara integrerade i kommunernas skolor, inte minst vad gäller läromedel till dem. Visserligen har det blivit en klar förbättring för de synskadade nu när tekniken har gått framåt och man har disketter i stället för, som tidigare, punktskriftsböcker. En enkel smal bok på kanske tre centimeter för oss seende kunde då vara över en halv meter. Men förbättringar är alltså på gång tack vare tekniken. Men, herr talman, det känns svårt att stödja den förändring som blev följden av propositionen om elever med funktionshinder som riksdagen fattade beslut om 1999. Det låter så fint när utskottet säger att verksamheten vid bl.a. Ekeskolan ska stärkas och att eleverna vid behov ska få specialpedagogisk hjälp under en längre eller kortare tid. Vid resurscentret ska det finnas mindre skolenheter för visstidsplaceringar som ska gälla längre tid än för utrednings och träningsbesöken. Men det låter bara som floskler som personal och föräldrar inte tror på. Elever som har multihandikapp har behov av ett stabilt boende och en kontinuitet i undervisningen för att göra bästa möjliga framsteg. Och jag hoppas att jag senare i debatten kan få ett svar av socialdemokraternas Torgny Danielsson på hur lång tid en visstidsplacering är. Kan den tiden skapa stabilitet och kontinuitet i undervisningen? Ekeskolan och Hällsboskolan var debatten stundtals väldigt häftig. Och av motionerna som fortfarande skrivs borde vi kunna förstå att det fortfarande finns oro runtom i landet över den negativa förändringen. För blinda barn med multifunktionshinder innebär förändringen att elever mot sin och föräldrarnas vilja tvingas till en integration i en kommunal skola som de inte önskar. Även om skolan i hemkommunen är den bästa miljön för många barn, finns det elever som behöver alternativ. Svårt funktionshindrade elever behöver fortsätta sina studier efter den obligatoriska grundskolan, men då saknas det bra möjligheter att studera vidare. Dessa elever bör precis som alla andra barn ha rätt att gå vidare i sin utbildning och få utvecklas i sin egen takt. Av den anledningen anser vi att regeringen ska undersöka och utreda förutsättningarna för ett riksgymnasium för blinda och synskadade barn med flerfunktionshinder. Jag yrkar bifall till punkt 5, reservation 3. Herr talman! I särskolan går i första hand barn med utvecklingsstörningar. Under hela 90-talet har antalet elever i särskolan blivit fler och fler, och under de senaste åtta åren har antalet elever ökat med 52 %. Skolverket har uppmärksammat detta och även påpekat att variationerna över landet är stora. Men olika praxis och synsätt tycks råda i kommunerna om vilka barn som hör hemma i särskolan. En del studier visar att under 90-talet, när skolklasserna fick höga elevantal och klasserna fick mindre resurser per elev, kunde föräldrar få välja särskoleplacering i stället för att erbjudas ökade resurser till sina barn i den vanliga skolan. Så får det inte vara. Mycket mer finns att säga om barn med särskilda behov. Vi har dyslektiker, vi har de s.k. bokstavsbarnen m.fl. Vi har tagit upp mer om detta i vår motion Lust att lära. Under 90-talet har det visat sig att det finns barn som feldiagnostiserats och blivit hänvisade till särskolan, vilket har lett till att de gått miste om grundläggande högskolebehörighet. Särskoleeleverna bör därför få möjlighet till högskoleutbildning om de har förutsättningar för det. Herr talman!

Herr talman! Att funktionshinder inte ska behöva leda till en handikappad tillvaro för en människa håller väl nästan alla med om. Men i verkligheten uteblir ofta de där små avgörande besluten som är så väldigt viktiga för en enskild människa med funktionshinder. I utbildningspolitiken har länge idén om integration varit den bärande principen. För oss liberaler har sedan länge huvudprincipen varit att människor med funktionshinder ska kunna få ett sådant stöd att de kan leva ett självständigt liv och delta i utbildning på samma villkor som alla andra människor. Men människor tycker i verkligheten olika, och föräldrars och elevers önskemål ser väldigt olika ut. Enligt Folkpartiet ska integration vara en rättighet för föräldrar och elever, men det ska inte vara ett tvång. Därför måste de föräldrar som anser att någon form av specialskola är det bästa alternativet också ha möjlighet att välja specialskola för sina barn. Många hörselskadade föredrar t.ex. specialskolor eftersom de anser att dessa skolor skapar de bästa förutsättningarna för att den hörselskadade ska få en utbildning som ger en bra grund för samhällsliv och yrkesliv. De beslut om specialskolorna som riksdagen tidigare har fattat innebär att specialskolorna för hörselskadade accepteras medan andra funktionshindrade grupper inte har något annat val än en långt gången integrering i skolan. Hällsboskolan. Enligt Folkpartiet var det ett mycket olyckligt beslut som borde rivas upp så länge möjligheten finns. Av samma skäl tycker Folkpartiet att regeringen ska utreda förutsättningarna för ett riksgymnasium för blinda och synskadade ungdomar med flerfunktionshinder. Barn med ADHD, DAMP eller Aspergers syndrom behöver hjälp tidigt. Därför är det viktigt att lärare och övrig skolpersonal har goda kunskaper om olika typer av behandlingsmetoder. Även när det gäller dessa barn finns det olika uppfattningar om de ska gå i särskilda skolor eller inte. Skolpolitiken måste helt enkelt utformas så att olika lösningar är möjliga och så att föräldrarna och barnen har möjlighet att välja själva. Vanlig skolgång, boende hemma och boende i den egna kommunen är bra mål. Men om det i verkligheten blir sämre skolgång, mindre frihet, sämre förberedelse för vuxenlivet kan inte en princip om integration tillämpas utan undantag. Herr talman! Över huvud taget måste föräldrainflytandet över barnens skolgång finnas med också när det gäller barn med funktionshinder. Vi har haft en försöksverksamhet i Sverige med föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång. Jag tycker att det är dags att permanenta den. Från Folkpartiets sida tycker vi att det är en naturlig utgångspunkt att föräldrarnas medgivande ska krävas när barn ska placeras i särskola eller i någon annan utbildning. Skolpolitiken för barn med olika funktionshinder hör ihop med en helhetssyn på vilka möjligheter människor med olika hinder ska ha för att få så stor frihet som möjligt. Folkpartiet har tidigare motionerat om att rätten till personlig assistent ska genomföras som den ursprungligen var tänkt. I dag har Bengt Westerbergs handikappreform tyvärr urvattnats, och det har blivit allt svårare att få personlig assistent. Många elever får i dag inte ta med sig den assistent som han eller hon har hemma när eleven går till skolan. För många, inte minst elever med någon form av psykiska problem, är det ett stort orosmoment att behöva anpassa sig till ny personal när de kommer till skolan. Herr talman! Ett utbildningssystem som står öppet för alla från förskolan t.o.m. högskolan är en förutsättning för att funktionshindrade ska kunna delta i samhällsliv och yrkesliv. I dag finns det fortfarande för många hinder för funktionshindrade. I dag har en familj med ett funktionshindrat barn alldeles för små möjligheter att bestämma själv. Av de olika yrkanden som vi har i betänkandet och i reservationer nöjer jag mig med att här yrka bifall till reservation 1 under punkt 2 och till reservation 5 under punkt 6.

Herr talman! Dagens debatt handlar om de av våra barn och ungdomar som har ett eller flera funktionshinder. Detta betänkande utgår från ett antal motionsyrkanden under allmänna motionstiden både i höstas och tidigare höst, dvs. de två senaste åren. Utskottet föreslår avslag på samtliga motionsyrkanden. Det gör vi bl.a. med hänvisning till att dessa frågor diskuterades grundligt i samband med att riksdagen hösten 1999 ställde sig bakom propositionen Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd. I övrigt är avslagsyrkandena motiverade av att utskottet vill invänta pågående utredningar och det uppdrag som getts till Skolverket. Därmed vill jag också här i kammaren yrka avslag på samtliga motionsyrkanden och bifall till förslaget i betänkandet. Herr talman! Att samhället ska vara till för alla är en självklarhet. Att vi ska kunna leva, arbeta, bo och ha roligt tillsammans oavsett bakgrund, kultur, ålder, kön, hudfärg och eventuellt funktionshinder är både naturligt och berikande. Detta måste självklart också gälla under den tid vi går i skolan vare sig det är i förskolan, grundskolan, gymnasiet eller senare i livet som vuxna. Målet att skapa ett samhälle för alla kan inte nås om vi inte lyckas att skapa en skola för alla. Utbildningssektorn är också en av de absolut största delarna i vårt samhälle. Att skapa en skola för alla innebär att stödja och utveckla rätten till en likvärdig utbildning av god kvalitet för alla. Det handlar om hur vi fullt ut kan anpassa skolans innehåll utifrån varje elevs förutsättningar, önskemål och behov. En hörnsten i svensk handikappolitik är principen om att barn och ungdomar med funktionshinder så långt möjligt ska kunna bo med sina föräldrar eller om det inte är möjligt bo i deras närhet. För att detta ska möjliggöras krävs olika samverkande åtgärder, och det krävs inte minst kunskaper och kompetens för att kunna möta de elever som har behov av särskilda stödinsatser. Vi måste sträva efter att kunna erbjuda den för eleven bästa möjliga miljön och den bästa möjliga pedagogiska verksamheten. Samtidigt får vi inte tappa bort att det är naturligt och en hjärtefråga för alla barn och ungdomar att få bo tillsammans med och dela vardagen med sina föräldrar, syskon och vänner. Det är viktigt inte minst utifrån att vi har en skolplikt i vårt land att inse att vi alltid måste försöka klara av både-och samtidigt, dvs. att både erbjuda en bra skola och möjlighet att få bo hemma. Detta är inte speciellt lätt med tanke på att de barn och ungdomar som har svårare funktionshinder också har större behov. Men vi kan inte börja med att sänka ambitionen och säga från början att det är omöjligt för vissa. Det är i det ljuset vi måste se de beslut vi tidigare fattat om att minska antalet statliga specialskolor. Samtidigt ökar vi ambitionen vad gäller att erbjuda specialpedagogiskt stöd till kommunerna så att alltfler elever med olika funktionshinder ges möjlighet att få en bra skolgång nära hemmet. Det nya specialpedagogiska institutet som inleder sin verksamhet den 1 juli i år har som uppgift att öka samverkan mellan stat, kommun, landsting och andra aktörer för att på så sätt utveckla och effektivisera det specialpedagogiska stödet till skolorna och till de elever som bl.a. har funktionsnedsättningar av olika slag. Det är i första hand kommunerna som har ansvaret för att ge detta stöd. Men det är viktigt att barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd får tillgång till all den spetskompetens och all den erfarenhet som finns att tillgå. Den nya förändrade stödorganisationen ska ledas av en styrelse som består av företrädare för såväl staten som kommuner och landsting. Det är viktigt för att alla som är med och tar ansvar också ska ges möjligheter till inflytande över verksamheten och den nya stödorganisationen. På så sätt kan vi också bättre skapa en helhetsbild kring den enskilde eleven. Inte minst viktigt är att förhindra att någon elev med funktionshinder hamnar mellan stolarna. Det blir en ökad tydlighet i ansvarsfördelningen. Herr talman! Tillgången på kompetens och erfarenhet är central när vi diskuterar funktionshindrade. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling av lärare och annan personal i frågor som rör funktionshinder. Bemötandeutredningnen har här i dag tidigare nämnts från talarstolen. Den har bl.a. pekat på vilken stor betydelse som bemötandet, förståelsen och attityderna hos de vuxna såväl som andra elever har för självbilden och för möjligheterna för den enskilde eleven med funktionshinder att lyckas i skolan och också senare i livet. Det är med tanke på möjligheten att satsa på ökad kompetensutveckling nu glädjande att det ställs särskilda medel till förfogande. Det kan då göras en speciell satsning för att stärka kompetensen inom detta område. Olika specialpedagogiska utbildningar erbjuds redan yrkesverksamma lärare. Det är också angeläget att peka på att det i de nya lärarutbildningar som nu startar till hösten ges ökade möjligheter till såväl fördjupning som breddning på det specialpedagogiska kompetensområdet. Fru talman! Skolverket har framhållit att det saknas en systematisk forskning när det gäller undervisning av elever med behov av särskilt stöd och elever med funktionshinder. Det är därför mycket positivt att regeringen nu på olika sätt prioriterar forskningen bl.a. genom att anslå medel och inrätta forskarskolor på området utbildningsvetenskap. Ett sådant område är kommunikation med inriktning på lärande. Jag vill ta upp några exempel på det. Vi politiker diskuterar ofta vikten av att kunna läsa, skriva och räkna när vi pratar om skolan. Men vi uppmärksammar sällan det som är mer grundläggande, nämligen att varje barn, ungdom och vuxen först ska ha möjlighet till en så bra fungerande kommunikation som möjligt.

Detta gäller inte minst för gruppen dövblindfödda. Det kan också handla om hur vi på ett bättre sätt ska kunna hjälpa elever med grava språkstörningar, och det kan handla om hur vi kan utveckla kommunikation med hjälp av IT för synskadade. Forskning på de här områdena kan inte minst också handla om det som vi många gånger har tagit upp i utbildningsutskottet, nämligen hur vi ska kunna bli bättre på att möta elever med dyslexi. Det är alltså glädjande att vi nu på ett påtagligt sätt kan lyfta vårt behov av förnyade och förbättrade kunskaper på de här områdena, och stimulera till nya och spännande forskningsprojekt som också med nödvändighet många gånger måste vara mångvetenskapliga. Fru talman! Avslutningsvis vill jag ge ett exempel på en sådan här aktivitet. Nästa onsdag, den 4 april, anordnar den nya Specialskolemyndigheten för första gången ett stort forskningsforum i Örebro. Då ska man lyfta fram just frågorna kring de dövas och hörselskadades situation i ett forskningsperspektiv.

Fru talman! Jag har en fråga till Torgny Danielsson: Kan Torgny Danielsson förstå att många små kommuner har svårt att tillgodose de funktionshindrades behov på grund av brist på kompetent personal, men också brist på ekonomiska resurser?
Fru talman! Visst kan jag förstå det. Visst är jag medveten om hur verkligheten ser ut. Men jag är också mån om att vi som politiker ska kunna ha modet att gå före och visa vilken inriktning vi vill ha. Jag tycker inte att det ska få vara ett argument att det handlar om så få barn eller en så liten kommun. Vi måste våga klara av att ha ambitionen att detta är en rättighet som ska gälla för alla. Jag vet inte var Kristdemokraterna står. Delar inte Kristdemokraterna den syn som finns bakom de konventioner som handlar om rättigheter för funktionshindrade, t.ex. FN:s standardregler? Jag undrar om Kristdemokraterna, om de kommer i regeringsställning, kommer att säga: Nej, det här håller inte! Det här kommer vi att bryta upp!
Fru talman! Jag undrar vilken hälsning Torgny Danielsson vill skicka till de kommuner som säger: Vi klarar inte av att tillgodose och stimulera de funktionshindrades behov av skolgång. Självfallet står Kristdemokraterna bakom konventionerna, för att svara på Torgny Danielssons fråga. Men det finns faktiskt tillfällen då man helt enkelt inte kan säga åt en kommun: Ni får sköta er bäst ni vill! Det kan man inte säga om kommunen ropar på hjälp med att placera sina funktionshindrade. Vilken hälsning vill Torgny Danielsson skicka till de kommuner ute i glesbygden som känner att situationen är dem övermäktig?
Fru talman! Det verkar som att Erling Wälivaara har tappat själva grundprincipen för hela förändringen. Den utgår ju från att vi vill öka möjligheten för kommunerna att ta det här ansvaret. Om en kommun säger att den har svårigheter att klara av detta så tycker jag att det visar att den kommunen också har ett ansvar. Då får vi på bästa sätt tillsammans, genom de resurser som den nya stödorganisationen, det specialpedagogiska institutet, har ge alla elever möjlighet till en förbättrad totalsituation. Jag tror att det är viktigt. När jag står här så pratar jag inte bara om skolan. Skolan är en del av livet. Men för mig är det viktigt att klara av att få en bra lösning både vad gäller möjligheten att bo hemma med en bra social situation för barnet och en så bra skolsituation som möjligt. Jag kan inte acceptera att man för att få tillgång till en bättre pedagogisk verksamhet måste avstå från en annan rättighet, nämligen rättigheten att bo hemma. Specialskolorna vänder sig trots allt bara till en bråkdel av de elever som vi pratar om här i dag - elever med funktionshinder. I den personkretsen har vi de allra flesta ute i kommunerna i dag. Min hälsning till de kommunerna är att vi ska ställa upp och ge er möjligheterna att utveckla och lösa detta på hemmaplan.
Fru talman! Jag ställde några frågor i mitt inledningsanförande till Torgny Danielsson som jag hoppas att jag kan få svar på nu eftersom jag inte fick det tidigare. Jag undrar hur lång tid en visstidsplacering avser? Jag tänker då på elever med multihandikapp. Kan den tiden skapa stabilitet och kontinuitet i undervisningen? Jag är medveten om att Socialdemokraterna pratar om att detta avgörs från fall till fall. Kan det innebära att en elev med multihandikapp kanske kan få gå hela grundskoletiden på en specialskola? Torgny Danielsson pratade så varmt om att erbjuda specialpedagogik och stöd ute i skolorna till klasser. Det skulle vara intressant att veta om han själv tror att resurserna kommer att räcka till det som egentligen behövs. Om det finns många multihandikappade ute i landet så räcker ju inte specialpedagogerna som har kunskaperna om just de specifika svårigheterna med multihandikappade till. Jag skulle vilja veta hur Torgny Danielsson ser på den frågan.
Fru talman! Jag börjar med den sista frågan. Jämfört med dagens situation så kommer de förslag som vi har ställt oss bakom tidigare tillsammans med den ökade satsningen på att förstärka kommunerna och möjligheten att anställa fler vuxna i skolan totalt att flytta fram positionerna betydligt. Det kommer att erbjuda större möjligheter för de multihandikappade barnen. Det är kanske inte den ekonomiska delen som är viktigast, utan det som jag tog upp i mitt anförande, nämligen betydelsen av bättre kunskap och kompetens om olika funktionshinder. Vi måste också bli bättre på att samverka kring varje enskilt barn, och då handlar det inte bara om skolans personal utan om all den kompetens som finns ute i kommunerna. När jag står här i talarstolen vill jag uttryckligen understryka att jag har stort förtroende för den kunskap och kompetens som finns ute i kommunerna i dag. Men den kan bli bättre. Staten har ett ansvar att ställa upp med forskningsinsatser och vidareutbildning. Jag tycker att det är lite intressant att jag ständigt får frågan om visstidsbegreppet från borgerliga partier som annars så ofta säger att vi ska reglera saker och ting. Varför ska vi politiker nu helt plötsligt lägga oss i och säga att visstidsbegrepp innebär så och så många timmar eller dagar? Här måste vi ju lita på professionen och möjligheten att föräldrarna tillsammans med barnet och personalen, den sakkunskap som finns, kan avgöra från fall till fall vad viss tid är. Men för att det ska vara lyckat och för att vi ska klara av integrationen i samhället i övrigt bör man ha i åtanke att det är i hemkommunen som det här barnet ska leva även fortsättningsvis som vuxen.
Fru talman! Anledning till att jag bl.a. frågar om visstidsbegreppet är att när debatten gick som hetast om Ekeskolan och Hällsboskolan sade Socialdemokraterna att man inte lade ned. Det skapar ju en oerhörd osäkerhet för föräldrarna. Jag kan inte förstå hur de kan klara av den osäkerheten. Sedan talar Torgny Danielsson om förstärkning av vuxna. Är det detta som är spetskompetensen? Det kändes lite förvånande. Jag har också stort förtroende för den kompetensutveckling som vi ska få se genom den nya lärarutbildningen. Men utifrån min erfarenhet vill jag också säga att det ändå inte räcker. Jag har själv haft en punktläsande elev i sex års tid. Hade jag varit kvar i skolans verksamhet hade jag fått ta emot lillebror nu i höstas. Jag hade inte varit redo att göra det direkt utan att få ökad kompetensutveckling. När man inte har det dagligen i sitt arbete så glömmer man bort hur det fungerar i verkligheten. Det är just av den anledningen som vi oroar oss så mycket för detta. Vad kommer att hända med barn med multihandikapp?
Fru talman! När det gäller barn med multihandikapp är det viktigt att man inte ställer dem mot varandra eller säger att det är så speciellt att man inte klarar av det och måste hitta särlösningar, eftersom man då gör ett val och bryter möjligheten för en människa att kunna vara integrerad i samhället under hela livet. Birgitta Sellén tog upp den debatt som jag stundtals tyckte var ganska absurd hösten 1999 om de förslag som finns i den s.k. FUNKIS-utredningen om att Ekeskolan och Hällsboskolan inte skulle läggas ned. Det var ju väldigt mycket en propaganda från borgerlig sida där man målade upp en bild av att vi omedelbart skulle slänga ut de elever som fanns där. Nu har vi verkligen understrukit vikten av att göra den här förändringen så mjuk som möjligt. Det ska också finnas intagningsmöjligheter på Ekeskolan t.o.m. halvårsskiftet i år och på Hällsboskolan t.o.m. nästa år. Alla som är inskrivna kommer att få gå kvar. Det har aldrig varit fråga om annat än att de resurser och kunskaper som finns på de här skolorna också ska vara tillgängliga för fler. Därför säger vi att det ska finnas ett resurscentrum med en viss skoldel som ger möjlighet till inskrivning under en kortare tid. Nu har inte Centern någon mer möjlighet att svara, men jag tycker också att Centern bör fundera på hur ni framstår och om ni står bakom de konventioner som vi pratar om när det gäller funktionshindrades rättigheter. Ni säger ju att det inte gäller alla.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Torgny Danielsson verkligen övertygad om att integration och skolgång hemma är det självklart bästa för alla funktionshindrade grupper med undantag av de hörselskadade? Är Torgny Danielsson övertygad om att den kompetens och de resurser som behövs kommer att finnas i svenska kommuner? Spelar det ingen roll att det finns ett stort antal opinionsyttringar av olika företrädare för funktionshindrade och för föräldrar och barn på t.ex. Ekeskolan och Hällsboskolan som vill något helt annat och som menar något helt annat när de säger att de vill hävda sina rättigheter?

Fru talman! Ulf Nilsson frågar mig om jag tror på att detta kommer att omfatta alla. Frågan kan ju också vändas tillbaka till Folkpartiet. Om nu Folkpartiet inte tror det, vilka grupper är det då som vi ska göra undantag för ytterligare? Till vilka grupper ska vi säga från början att den här rättigheten inte gäller dem på grund av att de har ett speciellt funktionshinder eller multifunktionshinder? Jag pratar om att våga ta ansvar för alla. Som jag tidigare har sagt är gruppen elever med funktionshinder en stor grupp med olika behov. Debatten har handlat om två specialskolor med totalt drygt 100 elever. Det är endast dem som ni har pratat om. Sedan pratar ni om att det ska vara valfrihet, men det är en valfrihet som samtidigt innebär att jag kan få den endast om jag avstår en rättighet, nämligen rättigheten att bo kvar hemma. Hur rimmar det egentligen? Jag tror att de borgerliga partierna vet att det aldrig har varit en rättighet att bli inskriven på en specialskola. Det görs utifrån en bedömning av att det är en lämplig åtgärd. Jag har en fråga till Folkpartiet också. Vad svarar ni handikapporganisationerna? Står ni bakom de konventioner om funktionshindrades rättigheter som t.ex. ges uttryck för i FN:s standardregler eller inte?
Fru talman! Det finns två rättigheter här. Den ena är rättigheten till en bra skolgång, och den andra är rättigheten att kunna leva ett normalt liv hemma. Eftersom verkligheten nu är sådan att en del föräldrar till funktionshindrade inte anser och inte känner att de får en bra skolgång hemma utan värderar högre att kunna få den där specialkompetens och resurser finns, tycker jag att det är väldigt kortsiktigt och obetänkt att ta ifrån dem den rätten. Jag tror, Torgny Danielsson, att vi måste hålla vägarna öppna för olika möjligheter när det gäller den här typen av stöd i skolorna. Det kan mycket väl vara så att föräldrarna till två olika funktionshindrade önskar olika saker. Det kan vara ganska små nyanser i hur man upplever sin tillvaro som gör att man föredrar det ena eller det andra. Valmöjligheterna kommer utan tvivel att minska för de föräldrar som kanske har störst behov och glädje av att kunna välja för sina barn.
Fru talman! Jag vill än en gång säga att det aldrig har varit en rättighet att bli inskriven på en specialskola. Jag anser att man genom en ökad satsning på hemkommunen eller kommuner i samverkan så nära hemmet som möjligt har möjlighet att utveckla flera alternativa lösningar som mer kan utgå från den enskilda individens behov. Det kan de göra samtidigt som man också kan tillgodose rätten att bo hemma och att ha ett socialt umgänge. Hur ska vi annars kunna tro på att det ska fungera med integration i samhället av funktionshindrade? Det gäller inte för vissa under den tid som de går i skolan. Jag kan också konstatera att Folkpartiet inte heller har redogjort för hur man svarar handikapporganisationerna när det gäller dess ambition att leva upp till

Fru talman! Om tre månader, den 1 juli 2001, antas de sista eleverna till Ekeskolans fasta skoldel, landets bästa skola för blinda och multihandikappade barn. Därefter kommer behövande blinda och synskadade barn med multifunktionshinder att utlämnas till sina hemkommuners varierande kompetens för undervisning av barn i just deras situation. Det är särskilt allvarligt eftersom i princip alla av Ekeskolans nuvarande elever redan har prövat och misslyckats i ett stort antal skolor i sina hemkommuner. Ingenting tyder på att kommunerna sedan beslutet att stänga Ekeskolan fattades har blivit bättre på att erbjuda undervisning för barn med svåra multifunktionshinder. Ingenting reellt har heller gjorts för att så ska bli fallet. Ingen vet hur det kommer att gå för de berörda barnen när Ekeskolans fasta skoldel stängs. Ingen har undersökt om kommunerna har beredskap att fortsättningsvis undervisa alla barn, också de med de svåraste multifunktionshindren. Nedläggningsbeslutet var ett skott i mörkret. Vi har hört Torgny Danielsson från talarstolen säga att man måste ha modet att gå före genom att avveckla specialskolorna. Det är att använda barn som politiska slagträn, att leka med deras liv utan att garantera deras förutsättningar. Det finns fortfarande, ett och ett halvt år efter nedläggningsförslaget, ett antal obesvarade frågor. I propositionen, i riksdagsbeslutet och i direktiven till utredningen om organisatoriska frågor i beslutets efterskalv används ordet "avvecklas" för att beskriva vad som nu händer med Ekeskolan och den fasta skoldelen. Det är inte garanterat att Ekeskolan på sikt kommer att få behålla ens sin resurscentrumdel. Regionansvar Syn placeras nämligen i Stockholm. Det är oklart var ledningen för det sammanslagna Tomteboda-Ekeskolans resurscentrum ska ligga. Likväl har skolministern liksom socialdemokratiska riksdagsledamöter försökt göra gällande att det egentligene inte blir någon förändring alls för Ekeskolan i framtiden. I så fall kan man fråga sig varför den mycket väl fungerande fasta skoldelen på I nedläggningsdebatten menade skolministern att söktrycket till Ekeskolan var lågt. Därför behövdes den inte, enligt henne. Hon gick t.o.m. så långt att hon bortdefinierade ett tiotal av skolans elever. De fanns inte när skolministern beskrev skolans elevantal, eftersom de enligt henne hade fel ålder. Skolministern hävdade upprepade gånger att Ekeskolan hade Nu bidrog debatten till att göra Ekeskolan känd och till att dramatiskt många fler elever har sökt sig till Ekeskolan, eftersom den kommunala skolan inte kunnat ge det stöd och den undervisning som dessa elever behöver. Just nu står 20 elever i kö till skolan, men hittills har de inte fått plats, eftersom skolan inte fått pengar så att det räcker till alla. Löftet att alla som behövde det skulle få skrivas in fram till halvårsskiftet har hittills svikits av regeringen. Därför gäller inte det som Torgny Danielsson alldeles nyss redovisade från denna talarstol. Det ökade söktrycket visar att skolan behövs i sin nuvarande form. Det borde i sig vara ett argument för att ompröva stängningsbeslutet. När den fasta skoldelen stängs ska elever enligt riksdagsbeslutet få komma till det i alla fall kortsiktigt kvarvarande resurscentrumet för besök på, som det heter, visstid. Vad detta med "visstid" innebär finns det dock inget entydigt besked om. Även om - och jag säger om - "visstid" kommer att innebära att man kan fullgöra resterande del av sin skoltid på resurscentrumets mindre skoldel, innebär begreppet i sig en osäkerhet för barnen. De måste få veta, känna och kunna lita på att de får vara kvar. Barnen har nämligen inte rätt ens till visstidsvistelse. Ekonomin lägger förmodligen hinder för detta. Socialdemokraterna litar inte på skolans bedömning av behovet att gå hela sin skoltid på Ekeskolan, så hur ska föräldrarna kunna lita på att "visstid" kommer att tillgodoses i framtiden? Kortare visstidsbesök är dock inte något okomplicerat. Ekeskolans föräldraförening säger att återkommande byten av klasskamrater som kommer och försvinner efter kortare eller längre besök är en källa till förvirring och blir i många fall störande för elevernas studiero. "Dessa barn har ett starkt behov av att känna trygghet och tillit i hela sin situation och är ofta direkt beroende av en harmonisk och förutsägbar vardag. Detta får de inte med det upplägg som riksdagen förelagt Ekeskolan att genomföra." Kan Torgny Danielsson säga att föräldrarna har fel? Till detta kan läggas att många av de barn som den här frågan berör är autistiska. Hur kan någon tro att det är lämpligt att flytta ett autistiskt barn från hemkommunen till visstidsbesök på Ekeskolan? Förslaget är alltså olyckligt både för kvarvarande elever och för de elever som förväntas besöka skolan på Det måste också redas ut hur Ekeskolan ska klara ekonomin när intagningen av elever till specialskolan stoppats men verksamheten ska drivas vidare för kvarvarande elever i takt med vikande elevantal. Inga löften har getts, men förhoppningsvis kan Torgny ge dem här nu i kammaren. I takt med att elever går färdigt blir eleverna på specialskolan färre, men verksamheten ska fortgå, som vi hörde Torgny säga, så länge som något redan intaget barn finns kvar på skolan. Risken är därför betydande och det är beklaglig att specialskolan Ekeskolan tvingas stänga i förtid av ekonomiska skäl. Som nämndes inledningsvis har det inte undersökts om landets kommuner har beredskap att fortsättningsvis undervisa barn med svåra multifunktionshinder. Jag tycker att det är häpnadsväckande att en specialskola kan stängas av ideologiska skäl innan det utretts hur alternativen ser ut. Många exempel från verkligheten talar för att kommunerns förmåga att ge barn med funktionshinder en fullgod skoltid är starkt varierande. Mycket talar också för att ju svårare ett barns funktionshinder eller kombinationer av funktionshinder är, desto sämre klarar kommunen att möta barnets behov. Ekeskolans föräldraförening har hela tiden varit glasklar när det gällt att undervisningen i den kommunala skolan ofta inte fungerar. Blir det bättre, Torgny Danielsson, försvinner behovet av Ekeskolan och andra specialskolor av sig självt, och det kommer att visa sig genom att ökat söktryck. Våga låta barnen välja! Fatta inte här i riksdagen överhetsbeslut som sedan barn och föräldrar får ta smällarna av! Det är mycket angeläget att kvaliteten i skolan för barn med funktionshinder - både med avseende på undervisningens och den sociala situationens kvalitet - nu undersöks och följs i detalj. Att tillse detta vore alldeles särskilt angeläget för dem som röstade för en stängning av Ekeskolan och andra specialskolor. Det är orimligt att tro att man i alla landets 290 kommuner ska kunna nå samma kunskapsnivå som finns på en specialskola. Jag har inte alls samma tillit som Torgny Danielsson till kommunerna när det gäller vare sig deras ambition eller deras förmåga att leva upp till de kunskapskrav som kommer att ställas. Kommunerna har inte och kan knappast förväntas mer än i undantagsfall klara att bygga upp det kunnande som krävs för de mycket speciella behov som de berörda barnen har. En speciallärare i en vanlig svensk kommun kanske möter en enda elev med sådana behov som det här är fråga om under hela sin lärarbana. Det säger sig självt att man då inte kan nå samma nivå på kunskap som specialskolorna kan. Kommunerna kommer rimligen att få stora problem med att bära kostnadsansvaret för barn med multifunktionshinder vars behov kan kosta miljontals kronor. Risken är då att barnen blir betraktade som problem, särskilt i tider av hårt ansträngda kommunala skolbudgetar. Ingen ekonomisk analys gjordes vare sig i FUN KIS-utredningen, i propositionen eller av utbildningsutskottet av kommunernas möjligheter att ge blinda eller synskadade barn med multifunktionshinder en fullgod utbildning innan beslutet att stänga Ekeskolan fattades. Det är hög tid att detta skser nu, när beslutet ännu kan rivas upp, om det visar sig att uppdraget - vilket mycket tyder på - kan överstiga kommunernas möjligheter. Förslaget att lägga ned Ekeskolan och i framtiden integrera barn, med eller mot deras vilja, i den kommunala skolan kom inte som ett svar på barns eller föräldrars önskemål eller problembeskrivning. Det stammade ur en överideologiskerad och systemfixerad syn på skolan. Vinner vi valet så river vi upp stängningsbeslutet, Torgny Danielsson. Att döma av propositionen framstår det som tydligt att det är två principer som tillåtits att väga tyngre för regeringen och socialdemokraterna än barnens och föräldrarnas bästa. Det första är att barnen som sagt mot eller med sin vilja ska integreras i den vanliga skolan. Går alla andra barn integrerat ska också barn med multifunktionshinder göra det. Det är häpnadsväckande att regeringen tydligen anser att integrerad skolgång inte bara är en rättighet utan fast mer en skyldighet för barnen att uppfylla. Den andra principen är skolans kommunalisering. Går de flesta andra barn i kommunala skolor ska också blinda multifunktionshindrade barn göra det fullt ut. Men det rör sig om så få barn med så speciella behov att det inte borde vara problematiskt för någon att acceptera deras statliga specialskola. Det är häpnadsväckande, tycker jag, att ett vackert enhetligt kommunalt skolsystem kan vara viktigare än barns och föräldrars egen vilja. Än konstigare tycker jag att det blir när döva barn får ha kvar sina specialskolor. Vilken rättvisa är det? Då accepterar man specialskolor. I propositionen om stängningen av Ekeskolan sades målet vara en skola för alla, dvs. en integrerad skola för alla barn. Men det målet har man inte satt upp för att göra berörda föräldrar och barn till viljes. Tvärtom, många vill inte ha det på det sättet. De inser att ett barn inte är integrerat bara för att det vistas i samma byggnad som andra barn om det inte accepteras och inte kan delta i lekar, socialt liv, undervisning eller fritidsaktiviteter. Många av Ekeskolans barn har tidigare gått formellt integrerade, vilket oftast inneburit att de suttit ensamma med en assistent i en skrubb helt vid sidan av de övriga barnens liv. Jag har lyssnat till barnens berättelser, Torgny Danielsson. De är närvarande, men de är inte inkluderade. Tvärtom blir det integrationen som sätter fokus på och understryker utanförskapet. På Ekeskolan får barnen kamrater i samma situation. De kan delta i skolans aktiviteter och samvaro. De blir delaktiga, de får vänner. Just genom att dessa barn med funktionshinder tillåts lära känna och läsa ihop med andra barn med samma förutsättningar stärks självkänslan. Det säger barnen själva. Vet Torgny Danielsson möjligen bättre? Segregation kan faktiskt vara något positivt under förutsättning att den är självvald. Varför ska inte blinda barn med multifunktionshinder ha rätt att som alla vi andra gå i skolan med klasskamrater, läsårsvis, med möjlighet att planera sin utbildning? Varför ska de mot sin vilja bussas mellan hemkommunen och visstidsvistelser på ett resurscentrum i stället för att få fullgöra sin utbildning i trygg miljö på en specialskola som Ekeskolan? Det är okej att gå på ett idrottsgymnasium, men det är inte okej att gå på en specialskola även om man bor på internat i bägge fallen. Att en del barn har mycket speciella behov som inte kan klaras i varje kommun och att samtliga kommuner heller inte kan nå den nivå på specialpedagogik som en nationell specialskola har går bara inte att bortse från eller att tycka bort. När Ekeskolan stängs kommer landets kommuner förmodligen tvingas att gå samman och bygga upp nya liknande regionala verksamheter för ett mindre antal barn med mycket speciella behov. Med mindre kommer man inte att klara att möta barnens behov. De kommer då att behöva börja om från början igen eftersom den kompetens som i dag finns på Ekeskolan snabbt kommer att skingras vid en nedläggning. För att utveckla ny praktisk kunskap är resurscentrumet avhängigt av att det bedrivs en löpande undervisning på Ekeskolan. Såväl den fasta specialskolan som resurscentrumet på Ekeskolan behövs därför. Blinda och synskadade barn med multifunktionshinder saknar i dag bra möjligheter eller möjligheter att alls studera vidare efter grundskolan, som en av mycket få grupper i landet. Mycket få av ungdomarna läser därför vidare. Men dessa ungdomar har precis som alla andra rätt att gå vidare i sin utbildning och utvecklas i sin egen takt, oavsett ålder. Det är därför vi säger att Ekeskolan bör kompletteras med ett riksgymnasium för blinda och synskadade barn med multifunktionshinder. Alternativet är att ha det som i dag. För många barn väntar, Torgny Danielsson, förtidspensionering direkt efter grundskolan. Det är knappast ett värdigt förhållande. Likväl accepterar inte socialdemokraterna tanken på ett riksgymnasium. Jag vill ställa ett antal frågor, fru talman, till Torgny stod här i talarstolen och konstaterade att det finns ett stort behov av kompetensutveckling av lärare. Men det behovet finns nu och tar tid att tillfredsställa om det ens är möjligt att fullt ut göra det. Vore det då inte rimligt att utbilda först och stänga sedan? Min andra fråga är: Bedömer Torgny Danielsson att varje kommun oavsett storlek kan bli bra på varje funktionshinder oavsett hur svårt det är och på att möta de barnens behov i skolan? Kan Torgny Danielsson avfärda min oro att barn med funktionshinder i än högre grad kommer att bli restposter i kommunala budgetar i framtiden och att föräldrarna får ägna hela sin kraft åt att slåss för barnens rättigheter mot kommunerna? Jag vill hävda, fru talman, att socialdemokraterna inte förstår innebörden av multifunktionshinder - t.ex. vad det innebär för förmågan att kommunicera. Man konstaterar att döva anses ha ett eget språk och att de därför har rätt till en egen språkmiljö och därmed till specialskolor. För blinda multihandikappade barn finns det också ett eget språk. Då menar jag eget i bemärkelsen individuellt i många fall. Man använder ett teckenspråk i form av beröring som är individuellt för det enskilda barnet och de som jobbar med det barnet. Är inte det en egen språkmiljö? Dessutom är det en miljö som är oerhört svår att tillfredsställa där hemma. Så varför neka dessa barn med eget språk och behov av språkmiljö specialskolor? I betänkandet står det att barnen så långt det är möjligt ska erbjudas en anpassad utbildning i hemkommunen. Ja, Torgny Danielsson, men om det ej är möjligt och om man därför söker sig till specialskolan, vad gör vi då? Alternativen avvecklas ju. Det går inte att bara stå i riksdagens talarstol och dunka konventioner i huvudet på barn och föräldrar. Det är självklart att man har rätt att bo kvar hemma, att finnas i den kommunala skolan och rätt till integration. Men man har inte en skyldighet. Det är inte så att vi på den borgerliga kanten står och tycker för egen del. Vi har lyssnat på barn och föräldrar och på hur de beskriver behovet av Ekeskolan och andra specialskolor. Vi tror oss inte veta bättre än de som är beroende av skolorna. Avslutningsvis: Varför, Torgny Danielsson, anser socialdemokraterna att det enda sättet att stärka den kommunala kompetensen för barn med funktionshinder är att stänga specialskolorna? Varför ska man ställa barn och elever i specialskolor mot de andra barnen med liknande behov som finns hemma i kommunerna? Är det inte tvärtom så att i ett anständigt samhälle börjar man med att tillgodose de mest behövandes behov och anpassar resurserna efter detta?

Fru talman! Vi ska nu behandla 16 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2000 om olika fordonsfrågor. Utskottet står enigt i dessa frågor, men jag vill ändå yrka bifall till trafikutskottets betänkande och avslag på samtliga motionsförslag. Fru talman! Sedan motionerna har skrivits har beredning redan påbörjats i flera av de frågor som tas upp. Det gäller frågan om chiptrimning. Utredningen Avgasrening 2000 har tagit upp denna fråga. Den utredningen bereds för närvarande i Miljödepartementet. Vi i trafikutskottet förutsätter att regeringen vid beredningen kommer att överväga de frågor som tas upp i motionerna som inrättande av ett certifieringssystem, tekniker för att konvertera till mer miljövänliga bränslen, försäkringsmässiga konsekvenser samt övriga frågor som tas upp i motionerna. Beredning pågår också vad gäller frågan om administration av felparkeringsavgifter. Vi är alla överens om att administrationen av dessa avgifter ska ske på ett effektivt sätt. Det ska också sägas att Vägverket och Svenska kommunförbundet har sänt en gemensam skrivelse till regeringen så sent som i december förra året där de föreslår att regeringen vidtar de åtgärder som krävs för att överföra handläggaransvaret från Vägverket till kommunerna. Det finns alltså ingen anledning för riksdagen att i nuläget ta några initiativ i dessa frågor utan vi avvaktar regeringens fortsatta beredning. Vad gäller fordonsskyltning håller Vägverket på regeringens uppdrag redan på och arbetar med det framtida regelverket. Detsamma gäller den av EU kommissionen föreslagna s.k. gemenskapsmodellen för sådana skyltar. Enligt tidsplanen kommer de att redovisa sin uppfattning under detta halvår. Det ska även sägas att skyltar av det slag som nämns i en av moderatmotionerna redan finns att köpa på tillbehörsmarknaden. Sedan till detta med fordons och släpvagnsvikter som överensstämmer med EG:s körkortsdirektiv. I dag gäller ju att man inte får dra en släpvagn vars vikt överstiger bilens tjänstevikt, och den sammanlagda vikten får inte överstiga 3 500 kilo om man har ett B körkort. Detta kan få till konsekvens att förare väljer en lättare bil och att ekipaget då inte blir lika trafiksäkert. Utskottet hävdar här att det är viktigt att regelverket för fordonsvikter främjar utvecklingen av trafiksäkra och ändamålsenliga transporter. Vi tycker därför att det är angeläget att bestämmelserna följs upp med hänsyn till den fordonstekniska utvecklingen och de nya rön som kommer från forskningen. Det pågår också ett arbetet inom EU med det här direktivet. Vi förutsätter att Sverige aktivt arbetar för en utveckling av ändamålsenliga fordons och körkortsregler. Fru talman! Avslutningsvis kan sägas att flera av dessa frågor kommer att diskuteras igen då regeringen har lagt fram förslag på områden som tas upp i motionerna. Jag yrkar alltså bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman! Som Axelsson sade är trafikutskottets betänkande nr 9 ett enhälligt betänkande. Men det föranleder ändå att jag begär ordet eftersom utgångspunkterna inte var så positiva i början. Betänkandet innehåller bl.a. frågor om chiptrimning och fordonsvikt. Jag tänker begränsa mig till att kommentera just de två områdena. Jag börjar med några kommentarer kring chiptrimningen. Som Axelsson nämner har den statliga utredningen i sitt betänkande Avgasrening 2000 föreslagit att det skulle bli straffbelagt att ändra på eller på annat sätt göra ingrepp i utsläppsbegränsande anordningar på ett motorfordon. Vidare föreslår de att det skulle bli straffbelagt att bruka fordon med vetskap om de har ändrats på något sätt. Genom straffbestämmelsen påverkas även möjligheten att marknadsföra trimningschip. Detta är viktigt att kunna säga i denna talarstol. Jag säger inte, som Axelsson, att beredning pågår och att ärendena redan har börjat bearbetas i Regeringskansliet. Det är därför jag vill gå upp och säga några ord, med tanke på rädslan för det jag vet ligger på regeringens bord. Det här föranleder en mängd farhågor från oppositionen, och det finns många motionärer. Vi kan märka att det finns ett flertal motioner, bl.a. från moderater, som har blivit behandlat i det här betänkandet. Utredningens förslag är direkt teknikfientligt och skulle lägga en utvecklingsfientlig hand över nya innovationer eftersom det skulle stoppa den kreativitet som i dag finns i de företag som utvecklar sådana här motorchip. Det finns naturligtvis en mängd anledningar till att utveckling och försäljning av trimningschip ska vara tillåtet - om än under ordnade former. Det finns alla möjligheter att ha ett certifieringssystem, som Axelsson också nämnde, för tillverkning av chip för att bevaka att de olika chipen håller den kvalitet som de utlovar och att avarter inte kommer ut på marknaden. Ett certifieringssystem kan också vara en möjlighet när det gäller att klara försäkringsfrågor för fordon som kommer att avvika från fabrikens normer för motorer. Det är viktigt för att det inte ska bli ett monopol på den här marknaden. Många företag som i dag arbetar intensivt inom det här området har tagit fram bra produkter, produkter som bl.a. möjliggör att man kan köra på bättre bränslen ur miljösynpunkt. En minskad bränsleförbrukning är ett viktigt mål som många företag har som ledstjärna när de utvecklar dessa chip. Detta måste uppmuntras genom de positiva skrivningar betänkandet nu har fått. Det är glädjande att utskottet har kommit fram till en annan ståndpunkt än vad utredningen gjorde och därmed bejakar intentionerna i ett antal motioner. Utskottet säger i det här betänkandet att man är för ett främjande av teknikutveckling och förutsätter att regeringen vid sin beredning av Avgasrening 2000 tar hänsyn till detta. Det är bra. Fru talman! Från moderat sida känner vi oss nöjda med detta ställningstagande i utskottet och har därför inte ansett att vi behöver reservera oss till förmån för de moderata motionerna. Intentionerna är ändå tillgodosedda. Den andra del som jag vill ta upp i det här betänkandet, ställningstagandet, gäller fordonsvikter. Det är intressant och trevligt, fru talman, att få höra Axelsson i talarstolen i dag prata sig varm om den teknikutveckling som har skett på fordonsområdet. Det var annat ljud i skällan i fjol. Det fanns ingen tanke på att se på dessa regler. Nu finns det äntligen det. Efter att i ett par år ihärdigt ha drivit frågan om att körkortsreglerna för att framföra fordon med släpkärra måste ses över kan jag nu konstatera att även majoriteten insett detta. Vi har i dag ett regelsystem runt användandet av fordon med tillkopplad släpkärra som inte överensstämmer med dagens tekniska utveckling för fordon. Att det sedan är näst intill omöjligt för människor som någon enstaka gång använder släpkärra att förstås sig på reglerna är ytterligare ett skäl för att något måste göras. Att som i dag ha ett regelsystem som gör att det i många fall är förbjudet att använda en större och säkrare bil framför en mindre och svagare när man drar en släpkärra finns det ingen acceptans för hos det svenska folket. Det är därför glädjande att utskottet i år äntligen har insett att något måste göras. Tyvärr fanns inte den insikten tidigare år när vi påpekade samma missförhållanden. Man får vara glad för att insikten till slut infinner sig även hos regeringspartiet i den här frågan. Det hade givetvis kunnat anses vara en full framgång om vi hade fått ett tillkännagivande på den här punkten. Men den erfarenhet vi har i trafikutskottet när det gäller hur regeringen behandlar, eller snarare inte behandlar, tillkännagivanden, är att kanske inte ens det hade givit ett snabbare resultat. Det är ändå ett steg på rätt väg när utskottet uttalar att man förutsätter att Vägverket tar initiativ till att se över bestämmelserna om fordonsvikter. Och vi får ha vår tilltro till Vägverket i denna fråga så här långt fortsättningsvis och hoppas att någonting positivt händer i frågan snarast. Fru talman! Med dessa förklaringar och de förändringar som vi fått i utskottets betänkande anser vi att vi inte behövde ha någon reservation, utan vi har nöjt oss med utskottets ställningstagande. Därmed kan också jag yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag förutsätter självklart att Jan-Evert Rådhström på något sätt via sitt parti har remissbehandlat utredningen Avgasrening 2000 så att man på så sätt har kunnat lägga fram alla de synpunkter angående chiptrimning som Jan-Evert Rådhström har gett oss här i kammaren. Det är ju på det sättet som vi normalt sett använder oss av vår möjlighet att påverka. På så sätt kommer dessa synpunkter också att tas med i den fortsatta beredningen av ärendet.
Fru talman! Jag har inte alla detaljer när det gäller själva remissbehandlingen tidigare av den här beredningen. Men det är viktigt att jag står i den här talarstolen och framför de moderata synpunkterna som vi också har fått en majoritet, ett enigt utskott, för i betänkandet som kommer att påverka det fortsatta arbetet. Och det tycker jag är positivt. Men det bör markeras från kammaren.
Fru talman! Jo, självklart. Det är också viktigt att vi ser till att vi följer upp dessa frågor på alla de olika sätt vi kan. Då ser man att det gäller att vara ihärdig och vara med för att påverka så att utvecklingen går framåt. När det sedan gäller fordonsvikterna är det glädjande att det är flera som tar åt sig äran av att vi har ett enigt utskott. Jag tror att vi alla har haft personer i våra partier som har jobbat med dessa frågor, och vi kommer säkert att ha det i framtiden också.
Fru talman! Det är precis som Christina Axelsson säger, att det är viktigt att man ihärdigt jobbar med frågorna. Och det är precis det som Moderata samlingspartiet har fått göra när det gäller fordonsvikter. Tyvärr har det dröjt för länge. Men vi är glada att vi nu äntligen är eniga och att Socialdemokraterna har följt oss i den här frågan. Så ni får gärna ta åt er och känna er glada över att det är ett enigt utskott. Vi kommer även i andra frågor att fortsätta att driva på för att få er med så att vi får ett enigt utskott.

Fru talman! Det hände för en kort tid sedan att en god vän till mig lånade en av kommunens etanoldrivna bilar. Han är kommunanställd. På en raksträcka utanför Växjö gjorde han en omkörning och märkte då att bilen hade något alldeles extra. Han var djupt imponerad över vilket krut det var i den etanoldrivna bilen.

Fru talman! I dag har statsministern invigt en helt ny fabrik i Norrköping för storskalig tillverkning av just etanol för motordrift. Om vi ska få ett snabbt genomslag för etanoldrift av många bilar måste den befintliga bilparken kunna anpassas för detta bränsle. Vanligtvis bryr sig inte biltillverkarna särskilt mycket om de redan levererade bilarna mer än avseende reservdelar. De satsar på nybilsproduktionen. Och om vi ska vänta på de nya bilmodellerna för både bensin och etanoldrift kommer det att ta 15-20 år innan en betydande del av bilbeståndet är anpassat. Som exempel behöver man bara nämna att vi fortfarande har inemot 1,6 miljoner bilar utan katalysator trots att kravet på att nya bilar ska ha katalysator infördes i slutet av 1980-talet. Jag vill minnas att det var 1988. De flesta tror att chiptrimning handlar enbart om att krama mesta möjliga effekt ur motorn utan hänsyn till hela fordonets konstruktion, utsläpp och garantier m.m. Chiptrimning innebär optimering av motorns funktion under väl definierade förhållanden. Men, säger någon, då borde väl bilfabrikanterna kunna leverera motsvarande chips eller trimsatser? Jo visst. Men, vi måste då komma ihåg att ett fordon som bilfabrikanten levererar ofta har ett slags genomsnittsutförande som kanske ska kunna köras på dåliga bränslen under förhållanden som råder i Sibirien likaväl som i Centralafrika eller på bränslen på hemmamarknaden i Västeuropa. Fru talman! För att i någon mån lära mig vad den här verksamheten handlar om har jag vid flera tillfällen besökt företaget BSR Sportsman i Växjö, som troligen är störst i Sverige på chiptrimning. BSR har anlitat MTC, Motortestcenter i Jordbro, som är Svensk Bilprovnings dotterföretag och ackrediterat för fordonscertifiering i Sverige. Där har man testat sina chips i olika bilmärken och modeller och fått de egna testresultaten bekräftade och därmed den egna testutrustningen verifierad. Man har visat att man har minst lika bra eller bättre utsläppsvärden än bilens ursprungsutrustning ger. Samtidigt har man ofta visat en lägre bränsleförbrukning och därmed lägre koldioxidutsläpp trots större motorstyrka. BSR efterlyser certifiering så att seriösa företag får chansen att utveckla och sälja chips för att byta till alternativa bränslen på befintlig bilmarknad men också för att kunna konkurrera med bilfabrikanterna om optimering. När jag skrev motion T439 handlade det för mig om det grundläggande för oss som politiker. Vi ska tillrättalägga förhållandena så att seriösa företag på en fri marknad kan konkurrera oavsett bransch och storlek. Ja så att t.o.m. små företag kan konkurrera med de stora bilfabrikanterna. Utredningen Avgas 2000, som vi nu diskuterar, är nu under beredning till proposition. I den föreslås en helt annan väg, en för mig och oss kristdemokrater helt oacceptabel väg. Man vill genom att förbjuda chiptrimning skapa ett slags monopolsituation för bilfabrikanterna och därmed tränga undan en konkurrens som bevisligen skapar sysselsättning för ganska många och ger möjlighet till snabbare anpassning för alternativa bränslen. Det räcker med att bläddra igenom tyska motortidskrifter för att inse detta faktum. I Tyskland har man förstått detta. Där är verksamheten certifierad och därmed godkänd. Ska då vi i Sverige gå motsatt väg och förbjuda och kriminalisera? Fru talman! Jag ser med tillförsikt fram emot att regeringen i den proposition som man nu förbereder tar upp vårt motionsförslag om ackreditering och certifiering av denna verksamhet till nytta för miljö och näringsliv. Och, Christina Axelsson, BSR i Växjö har också gett ett remissvar på utredningen. Där kan regeringen få veta hur det bör fungera.

Fru talman! Det är en händelse som ser ut som en tanke att vi vid denna tid på dygnet står och debatterar en generell förkortning av arbetstiden, vilket en majoritet i utskottet förordar. Det är alltså en politik som får så absurda konsekvenser att politikerna inte har en tanke på att själva leva upp till de lagbestämmelser man vill stifta för folket. I 15 års tid har arbetstidsfrågan utretts utan att avsätta några större spår i lagstiftningen. Och nu ska den utredas på nytt av den nya arbetstidskommitté som regeringen beslutade tillsätta i december förra året. Och så har man lyckats begrava denna politiskt heta potatis i ytterligare några år. Vi moderater beklagar regeringens senfärdighet med att sätta ned foten i frågan. Den leder till att nödvändiga reformer som skulle kunna leda till ökad flexibilitet, till fromma för både arbetstagare och arbetsgivare, inte kommer till stånd. En arbetsgrupp under ledning av s-kvinnornas ordförande Inger Segelström lade fram rapporten Arbetsgruppen uttalade, till synes enigt, att det finns ett antal risker och negativa konsekvenser förknippade med en arbetstidsförkortning och gjorde bedömningen att tvingande lagstiftning varken är en realistisk eller en önskvärd lösning. Därmed hoppades vi moderater att frågan om en lagstiftad arbetstidsförkortning skulle ha varit avförd från den politiska dagordningen för överskådlig tid. Vi trodde att förnuftet hade segrat till sist. Vi förbisåg att förnuft inte är vad som präglar Vänstern och Miljöpartiet. En analys som Kommunförbundet har gjort visar att en allmän arbetstidsförkortning till 35 timmar skulle leda till en försämring av kommunernas ekonomi med 10 miljarder kronor och innebära färre anställda i vården, skolan och omsorgen. Konjunkturinstitutet hade på arbetsgruppens uppdrag räknat på konsekvenserna av en lagstadgad arbetstidsförkortning, och KI bedömer att en sådan reform ger lägre tillväxt och högre skatt och trots detta minskade resurser till den offentliga sektorn. Det skulle göra det svårt att klara den växande försörjningsbörda och de ökade krav på offentlig service som en allt äldre befolkning medför. KI bedömer att den ekonomiska tillväxten kommer att minska lika mycket som arbetstiden sänks. Redan en sänkning av arbetstiden med 2,5 timmar/vecka beräknas minska hushållens disponibla inkomster med 20 000 kr per person i arbetskraften. Våra framtida pensioner kommer också att bli väsentligt lägre. Kortare arbetstid skulle alltså slå hårt mot den svenska välfärden. Förespråkarna för en arbetstidsförkortning brukar framhålla att 40-timmarsnormen för heltidsarbete infördes redan 1973 och att det nu är dags för Sverige att sänka den, såsom man har gjort i vissa andra länder. Det är bara det att 30-timmarsveckan redan är införd i Sverige om man ser till faktiskt arbetad tid, fast i vårt land har vi valt att ta ut ökad ledighet i andra former än genom kortare arbetsdag. Sverige har längre lagstadgad semester än de flesta andra länder. Vi har också generösa regler för sjukfrånvaro, föräldraledighet samt ledighet för studier och facklig verksamhet m.m. som saknar motstycke i andra jämförbara länder. Enligt SCB:s befolkningsprognoser ökar antalet svenskar i pensionsåldern med drygt 700 000 fram till år 2030 samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder minskar med ca 300 000. En befolkningsminskning har Sverige inte sett sedan digerdöden och massutvandringen till Amerika på 1800-talet - och då bara enstaka år. Vad vi nu ser är en långsiktig trend. Följden blir att arbetskraft kommer att bli en bristvara, den ekonomiska tillväxten är i fara, allt färre tvingas bära en växande försörjningsbörda och den offentliga sektorns finanser hotas. Till detta kommer att den svenska arbetsmarknaden redan i dag har problem med bristyrken och flaskhalsar. Det råder stor brist på t.ex. civilingenjörer, IT-experter och läkare. Vad händer om arbetstiden förkortas med fem à tio timmar i veckan för dem? Enligt SAF:s rekryteringsenkät hösten 1999 uppger sju av tio företag att de haft stora svårigheter att rekrytera personer med rätt kompetens. Tre av tio företag uppger att svårigheterna att rekrytera har lett till att planerad expansion har förhindrats. Detta innebär att 40 000 företag inte har kunnat växa enligt sina planer. 200 000 hushåll i Sverige kan inte leva på sin lön utan är beroende av socialbidrag för sin försörjning trots arbete. Det finns beräkningar som visar att en generell arbetstidsförkortning skulle fördubbla antalet hushåll som är bidragsberoende. En kortad arbetstid skulle bli ett dråpslag mot låginkomsttagarna. Arbetslivsinstitutet gjorde, också på Näringsdepartementets uppdrag, en sammanställning av aktuell forskning och utveckling i arbetstidsfrågan. Av rapporten till arbetsgruppen Arbetstidsförändringar - möjligheter och konsekvenser framgår bl.a. att forskningen visar att arbetstidsförkortning har ingen eller liten effekt på arbetslösheten. Forskningen kan inte påvisa konkreta hälsoförbättringar annat än när arbetet är särskilt hårt och enformigt. Lokala försök visar att sjukfrånvaron inte påverkas av en arbetstidsförkortning. Förespråkarna av en generell arbetstidsförkortning lanserade det först som en metod för att komma till rätta med arbetslösheten - vi skulle dela på jobben. Sedan all forskning och alla empiriska försök visat att detta argument inte håller har man svängt om till att saluföra arbetstidsförkortningen av förmenta hälsoskäl - människor upplever att de jobbar för mycket och de stressrelaterade sjukdomarna ökar. Men detta argument håller inte heller. Människor kommer inte att må bättre om de ska utföra samma arbete på 25 % kortare tid. Om de stressrelaterade sjukdomarna främst bland de anställda i den offentliga sektorn ska kunna minska är det avgörande att de 10 miljarder, som Kommunförbundet har kostnadsberäknat en generell arbetstidsförkortning till, i stället används till att garantera att det finns ett rimligt antal anställda som kan dela på arbetsuppgifterna. I en artikel i Svenska Dagbladet den 13 december förra året under rubriken "Kvinnor i offentliga jobb far illa" säger RFV:s generaldirektör Anna Hedborg att det är kvinnorna som står för hela den kraftiga uppgången av långtidssjukskrivningarna, bl.a. av psykosociala skäl, och att det handlar om kvinnor i den offentliga sektorn som far illa på sina jobb. Hon säger också att de offentliga arbetsgivarna är sämre på arbetsmiljö än de privata. Det finns alltså en rad andra åtgärder än sänkt arbetstid som borde vidtas. Det handlar bl.a. om att delegera ansvar, att korta beslutsvägarna, att ge de anställda större inflytande över den egna arbetssituationen, att ge dem en rimlig karriär och löneutveckling. LO-kongressens beslut att kräva en sjätte semestervecka, som ska kunna tas ut i form av hela dagar, del av dag eller enstaka timmar är visserligen mer modest än övriga förslag som nu florerar i den allmänna debatten i det att det motsvarar ungefär 12 minuter kortare arbetsdag. 12 minuter kan knappast medföra bättre hälsa, mindre stress och ökad välfärd som LO hävdar. Däremot innebär även detta förslag ett mindre antal arbetade timmar, i ett läge där allt färre i yrkesverksam ålder ska försörja allt fler äldre. En annan invändning vi har är att det finns många verksamheter där det skulle uppstå betydande olägenheter om de anställda fick en ovillkorlig rätt att ta ledigt när som helst. Den moderata politiken syftar till att flytta makten över arbetstiden från politikerna till de enskilda individerna och deras arbetsgivare. Forskningen och den mångfald av attitydundersökningar som har gjorts visar entydigt att det inte finns något arbetstidsmått som passar alla. Människor är olika och prioriterar olika. En och samma individ har olika önskemål och behov under olika skeden i livet. Verksamheterna har också olika behov som t.ex. säsongsanpassad eller kundanpassad arbetstid. Vi föreslår därför att anställningsförhållandena regleras genom individuella avtal mellan arbetsgivaren och den anställde. Härigenom skapas mer flexibla arbetstidslösningar. Det skapar förutsättningar för det moderna arbetslivet som är bättre anpassat både till de enskilda arbetstagarnas olika önskemål och behov och till verksamheternas olika krav. Gärna kortare arbetstid, men det ska vara den enskildes val efter överenskommelse med arbetsgivaren! Vi förespråkar kraftigt sänkt skatt på arbete. Det är en politik som gör det möjligt för den som vill korta sin arbetstid att leva även på en deltidslön. Fru talman! Vi står givetvis bakom alla moderata reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Att debattera arbetstid denna tid på dygnet stärker argumenten för en förkortning av arbetstiden. Arbetstidsfrågan är komplex och berör familj, fritid, arbete, produktion osv. När man läser betänkandet slås man av alla dessa kommittéer och utredningar som under de senaste åren har utrett frågan utan att det så mycket egentligen har fallit ut i praktisk handling. Förhoppningsvis ska den senaste Arbetstidskommittén, som nu startar sitt arbete, komma fram till förslag som kan realiseras i verkligheten, förslag som reellt stärker arbetstagarinflytandet och också jämställdheten mellan män och kvinnor. Läser man partiernas motioner och reservationer finns där, åtminstone till det yttre, en enighet om att individens, arbetstagarens, inflytande ska stärkas och det finns också till det yttre en enighet om att det måste finnas någon form av lagstiftning till skydd för människors liv och hälsa. Men längre än till det yttre sträcker sig inte enigheten. Exempelvis säger sig moderaterna å ena sidan vilja ha skyddsföreskrifter via arbetsmiljölagen, men å andra sidan är man inte ens beredd att ha någon som helst lagstiftning som t.ex. begränsar övertidsuttag, trots att man vet att just övertidsuttag är ett enormt problem på dagens arbetsmarknad. Detta om något avslöjar värdet och skyddsnivån i den lagstiftning som man förordar från moderat håll. Förhoppningsvis ska det ändå finnas en majoritet för ett stärkt arbetstagarinflytande och förhoppningsvis finns det också en majoritet som är beredd att ta strid för jämställdhetsperspektivet i arbetstidsfrågan. Ser man till upplägget för den senaste Arbetstidskommitténs arbete innebär tidsplanen att man i ett första steg tar upp tråden från det fackliga initiativet, alltså LO-TCO-SACO:s tanke om att arbetstagaren själv ska bestämma hur hon eller han vill ta ut delar av sin semester. Därefter kommer man i steg 2 in på frågor om arbetstidsförkortning. Det är en helt logisk tidsplan, eftersom det fackliga initiativet inte innebär någon egentlig arbetstidsförkortning, och det är ett upplägg som innebär att frågan om hur en arbetstidsförkortning kan genomföras är helt öppen. Vänsterpartiets ståndpunkt är väl känd. Vi förordar en arbetstidsförkortning via en förändring i den norm som finns i arbetstidslagen, en norm som har gällt sedan början av 1970-talet och som diskriminerar kvinnor. Med den fördelning som vi fortfarande har när det gäller det oavlönade arbetet, som ju också måste utföras för att samhället ska fungera, har kvinnor i dag inte samma möjligheter som män att arbeta heltid med avlönat arbete. Effekterna av detta är väl kända. Det ökar ytterligare löneskillnaderna som i sin tur påverkar nivåer i socialförsäkringssystem och pensionssystem. Vi vet att deltidare har sämre tillgång till kompetensutveckling och sämre möjligheter till befordran osv., eller annorlunda uttryckt är det alltså kvinnor som får betala för att vi har en norm som inte tar någon hänsyn till det oavlönade arbetet. En förändring av heltidsnormen innebär ju inte att alla ska ha samma arbetstider eller att alla ska tvingas att gå ned i tid. Någon tanke om någon sorts tvingande lagstiftning har jag aldrig hört framföras av någon facklig organisation eller något politiskt parti. Arbetstidslagen ger i själva verket möjligheter till all flexibilitet och variation som tänkas kan. Det är bara att se efter på arbetsmarknaden hur det faktiskt ser ut. Arbetstidsförkortning handlar inte om någon ny lag, det handlar om att ge ett redskap för arbetstagarna att i förhandling med arbetsgivarna hitta lösningar där arbetstagarna går ned i arbetstid. Utan lagstiftning är det starka fackföreningar eller starka individer som kan ro hem arbetstidsförkortningar, medan andra med sämre förhandlingsläge aldrig kommer att få till stånd arbetstidsförkortningar med något verkligt innehåll. Även i situationer där man via avtal förhandlar sig fram till en arbetstidsförkortning handlar det oftast om utbyte mot t.ex. flexibilitet på arbetsgivarens villkor och/eller uteblivna löneökningar. Historien visar och dagens situation visar att ska en arbetstidsförkortning komma alla till del, även kvinnor inom vården, är det nödvändigt med ett politiskt beslut i ryggen. Om man genomför en arbetstidsförkortning på vårt sätt innebär det att man kan göra det i ett politiskt sammanhang där man också kopplar på beslut som gör att man undviker stress, underlättar nyanställning, sänker arbetsgivaravgifter för att underlätta omställningen och som gör att arbetstagarna inte behöver avstå från hela sitt löneutrymme vid en arbetstidsförkortning. I det här sammanhanget vill jag också passa på att referera till JämO:s uppfattning. JämO yttrade sig över den senaste arbetstidsgruppens arbete. JämO säger att den nuvarande normalarbetstiden inte passar kvinnor lika bra som män och att deltidsarbete har blivit en strategi för att kvinnor ska kunna utföra både betalt och obetalt arbete, en strategi som underlättar för män att arbeta heltid. JämO har också kommenterat förslag om flexibelt uttag eller en extra semestervecka och konstaterar att ett sådant uttag av arbetstidsförkortningen med stor sannolikhet leder till att kvinnor anpassar sig än mer till familjen. Den extra semesterveckan behöver inte förändra manligt uppbyggda hierarkier i arbetslivet eller vanor i privatlivet. JämO konstaterar vidare att det från jämställdhetssynpunkt finns starka skäl för en förkortning av den dagliga arbetstiden. Med andra ord bekräftar Jämställdhetsombudsmannen synsättet att från jämställdhetssynpunkt är det att föredra att en arbetstidsförkortning genomförs via förändring av normen i arbetstidslagen. En annan aspekt som tangerar normalarbetstiden är problematiken med deltidsarbetslöshet. Där finns det stor samstämmighet om att det är ett gissel som man måste komma till rätta med, och det pågår ett arbete, både på EU-nivå, som tar fasta på diskrimineringsaspekten, och på nationell nivå med ökade krav på arbetsgivaren att tillhandahålla heltidstjänster. Vi från Vänsterpartiet menar att fasta heltidsjobb ska vara regel, och undantag, i den mån de förekommer, ska vara mycket väl motiverade. Även i denna fråga finns det en tydlig jämställdhetsaspekt. Det är kvinnor som i stor utsträckning får utgöra en buffert och stå för en flexibilitet på arbetsmarknaden som också innebär otrygghet. Det handlar då om försämringar i anställningstryggheten men också om att arbetsgivaren skapar en flexibilitet i sin verksamhet genom att erbjuda deltidsanställningar. Om man leker med tanken att en manligt dominerad arbetsplats, t.ex. Domnarvet i Borlänge eller Saab Scania i Södertälje, skulle erbjuda 75-procentiga tjänster till reparatörer eller tekniker så skulle män aldrig acceptera detta. Därför är frågan om deltidsarbetslöshet en viktig jämställdhetsfråga. Fru talman! Timmen är sen. Jag tänkte avsluta med att ta upp frågan om rörlighet på arbetsmarknaden. Det är ett begrepp som vi hör dagligen och stundligen, inte minst när vi diskuterar vårt medlemskap i EU. En relevant fråga är: Rörlighet på vems villkor? Från Vänsterpartiet har vi en motion som handlar om vikten av rörlighet och vikten av att kombinera denna rörlighet med anställningstrygghet, där vi vill underlätta för anställda att få tjänstledigt för att prova annat arbete. Det är beklagligt att utskottet inte ställer sig bakom ett tillkännagivande med den inriktningen, för det vore ett bra sätt att bidra till en positiv rörlighet. Med detta vill jag yrka bifall till vår reservation
Fru talman! Camilla Sköld Jansson satt ju med i den Segelströmska arbetstidsgruppen, som lade fram rapporten Kortare arbetstid - för eller emot, och har såvitt jag förstår skrivit under på att en tvingande lagstiftning varken är en realistisk eller en önskvärd lösning. Det finns mycket intressant att läsa i rapporten. Bl.a. står det att sänkt arbetstid i första hand tenderar att komma till stånd i branscher med ett relativt högt löneläge, medan intresset och möjligheterna att driva frågan om en arbetstidsförkortning är mindre i låglönebranscher och i verksamheter där många jobbar deltid. I stället är det prioriterat att få upp lönenivån och få möjlighet att öka sysselsättningsgraden. Det här, Camilla Sköld Jansson, visar hur människor själva prioriterar. Tycker ni i Vänsterpartiet att ni måste sätta er som förmyndare över vuxna människor därför att dessa människor prioriterar fel om de själva får bestämma hur de ska jobba och hur mycket de ska jobba? Bortser ni från att det finns 200 000 hushåll i vårt land som inte klarar sig utan socialbidrag, trots att man har jobb, och att er arbetstidsförkortning kan komma att fördubbla detta antal? Är det faktorer som ni inte alls bryr er om?
Fru talman! Att via lagstiftning och normer förstärka arbetstagarnas möjligheter till arbetstidsförkortning är, med ett moderat uttryck, att öka valfriheten. Gör man det inte via lagstiftning utan via avtal får man precis det som Christel Anderberg talar om, att manligt dominerade verksamheter kan ro i land arbetstidsförkortningar, medan kvinnligt dominerade verksamheter, t.ex. vården, aldrig får detta utrymme. Även om kvinnorna så skulle avstå från hela sina löneökning för en arbetstidsförkortning, skulle det inte leda till någon förändring. En tvingande lagstiftning har över huvud taget aldrig diskuterats, vare sig från fackligt håll eller från något politiskt parti. Det handlar i stället om en förändring av normen i arbetstidslagen, och den är inte tvingande. Jag tror att moderaterna vet hur arbetstidslagen fungerar, att den är normgivande. Sedan är det i förhandlingar mellan parterna som man bestämmer vilket avtal man ska ha, hur arbetstiden ska förläggas och hur lång arbetstiden ska vara. Vi har aldrig haft en tvingande arbetstidslagstiftning, och det tycker jag är en grundläggande kunskap som man borde ha även från moderat håll.
Fru talman! Arbetstidslagen är ju tvingande för de arbetsgivare som inte har kollektivavtal, och de är rätt så många. För dem är den tvingande till sista kommatecknet. Låt mig fortsätta att läsa ur rapporten. Ni har ju lite bekymmer med att en lagstiftad arbetstidsförkortning kommer att leda till att det blir problem med att upprätthålla den offentliga välfärden exempelvis inom vården, skolan och omsorgen. Men då skulle man kunna komplettera dessa verksamheter genom att de personer som har fått sin arbetstid förkortad lägger in ett visst mått av frivilligt arbete. Så står det faktiskt på s. 52. Ska man tolka detta som att ni lagstiftningsvägen vill förhindra människor att ha betald arbetstid och i stället mer eller mindre tvinga ut dem i frivilligt oavlönat arbete? Hur går det då med svårigheten att kombinera jobb och arbetsliv? Hur går det då med jämställdheten? Hur går det då med möjligheterna till rekreation och ökad samvaro med barnen? Det här är ju en ekvation som ni själva måste inse inte går ihop, framför allt med tanke på den demografiska utvecklingen.
Fru talman! Jag vet inte hur många gånger jag måste säga att den arbetstidslag som vi har i dag inte är tvingande. Den är dispositiv, inte tvingande. Christel Anderberg läser om utvecklingen av offentlig sektor. Om man läser hela texten ser man att det står klart uttalat att det är ett bekymmer som vi har oavsett en arbetstidsförkortning eller ej. Det bekymret skulle ju spädas på ytterligare med moderaternas politik och deras mantran om att sänka skatten. Det är där bekymret ligger, inte i arbetstidsförkortningen. Konjunkturinstitutet visar att det skulle vara möjligt att sänka arbetstiden till 30 timmar per vecka och ändå öka den privata konsumtionen med 20 %. Att Christel Anderberg är bekymrad över utvecklingen i offentlig sektor var något nytt. Det tror jag inte så mycket på. Nu har inte Christel Anderberg rätt till någon mer replik och kan inte svara på min fråga, men vid något tillfälle skulle jag vilja att ni moderater lite mer preciserade vad det är för skyddslagstiftning ni vill ha. Ni vill inte att det ska vara begränsningar av övertidsuttag. Ni vill inte att det ska finnas någon normalarbetstid. Vad är det då exakt som ska finnas i en skyddslagstiftning? Finns det någon gräns för arbetsgivarnas flexibilitet kontra arbetstagarnas inflytande?

Fru talman! Allting har sin tid. Att arbeta har sin tid, att vila har sin tid. Att arbeta mycket har sin tid, att arbeta mindre har sin tid. Allting har sin tid. Livet är olika under olika tider. Vi kristdemokrater vill ge människor större möjlighet att påverka sin arbetstid för att få ihop sin livstid, sin tid för livet. Då handlar det inte om lagstiftning som är trubbigt som instrument utan om att ge människor just möjlighet till flexibla lösningar. I dagens betänkande har så gott som alla motioner avslagits med hänvisning till den utredning om arbetstid som just är i startgroparna.

Den nya utredningen är helt enkelt en flytväst - den ska hålla regeringssamarbetet flytande. På en punkt i betänkandet skulle det dock kunna finnas en majoritet i kammaren. Där finns en stor överensstämmelse. Det handlar om förslaget till förändring i semesterlagstiftningen, just i enlighet med vad vi kristdemokrater har föreslagit. Framförhandlad tid, utöver fyra semesterveckor, ska kunna tas ut också som del av dag, alltså som förkortad arbetstid. Det finns en bred majoritet i kammaren för förslaget, så det skulle kunna beslutas genast. Men det törs inte majoriteten. Det törs inte det regeringsbärande partiet utan skjuter i stället över det som ett direktiv till den nya arbetstidsutredningen. Fru talman! I betänkandet tas också ett utskottsinitiativ för att stärka skyddet för föräldralediga. Vi kristdemokrater har med intresse noterat att alltfler i utskottet har börjat värna föräldraskapet i kombination med arbetslivet. Det gläder oss. Vi ställer gärna upp på det utskottsinitiativet. Däremot är det ganska tydligt att det inte för majoritetens del handlar om att ge utökade möjligheter för ökad tjänstledighet. Kristdemokraternas förslag om rätt till tre års tjänstledighet för vård av barn avstyrks med motiveringen - hör och häpna - att det saknas en utredning eller analys av frågan. Jag skulle vilja ha svar av Laila Bjurling, förhoppningsvis här i kväll, om hon är beredd att arbeta för att förslaget kan ges som tilläggsdirektiv till den utredning som just börjat arbeta. Där finns möjligheten till analys och utredning. Är man verkligt intresserad från socialdemokraternas sida att utvidga möjligheten att vara ledig med barn utan att bli diskriminerad lönemässigt, kompetensutvecklingsmässigt, osv. ska förslaget utredas. Jag förväntar mig ett svar på frågan, och gärna i anförandet så att vi slipper replikerna och sparar tid. Fru talman! Den 8 mars uppvaktade s-kvinnorna med Inger Segelström i spetsen statsrådet Mona Sahlin om kvinnors deltid. "Så länge som 40 % av Sveriges kvinnor jobbar deltid finns inte jämställdhet på arbetsmarknaden", sade Segelström. Vidare anförde hon att dessa kvinnor inte skulle kunna försörja sig på sin pension. Mona Sahlin har haft en mycket realistisk inställning när hon har avvisat lagstiftningsvägen för att förkorta arbetstiden. Hon tappade nu omdömet och sade sig vilja tvinga kommunerna att erbjuda heltidsarbeten. Det skulle ske dels genom ett allmänt förbud mot deltidsarbetslöshet, dels genom ekonomiska sanktioner. Det betyder i praktiken sänkta statsbidrag för kommuner som vägrar ge deltidsanställda full tjänst. Vilket trams. Lagstiftning är ett kraftfullt instrument som ska användas med omdöme. Det ska inte användas för att gång på gång köra över det kommunala självstyret och köra över kommunpolitiker. Sahlin borde i stället ta sina egna kommunpolitiker och landstingspolitiker i örat och tala om för dem vikten av att deltidsanställda som önskar högre tjänstgöringsgrad ska erbjudas detta. Det behövs i tider när vård, omsorg och skola skriker efter personal. Litar inte ni socialdemokrater på era egna företrädare på lokal och regional nivå? Det är trots allt socialistisk majoritet i ganska många kommuner och landsting. Varför har man inte lyckats organisera verksamheten så att heltidstjänster kunnat erbjudas? Hur ser Laila Bjurling på detta? Har Mona Sahlin stöd i s-gruppen för sitt utspel? Fru talman! Nästan 80 % av de deltidsarbetande är kvinnor. Många av dessa, och för all del också en del av männen, vill inte arbeta heltid. De vill ha mer tid för sina barn, studier eller för att utöva ett fritidsintresse. En del är unga, och andra börjar komma mot slutet av sitt arbetsliv. Den friheten måste människor få ha, t.o.m. i större utsträckning än i dag. Vad gäller pensionen är det inte sant att det skulle bli hisnande skillnader för att man exempelvis arbetar deltid. Det finns fyra års barnårsrätt i det nya pensionssystemet, en rättighet som kristdemokraterna har kämpat hårt för. Det ger bra kompensation för dem som har barn under fyra år. Dessutom ger inte tio års deltidsarbete orimliga konsekvenser. För en sjuksköterska som jobbat deltid i tio år gör det i dagens penningvärde drygt 400 kr i månaden brutto. Vi kristdemokrater är övertygade om att människor i framtiden i större utsträckning kommer att efterfråga individuella lösningar. Förståndiga arbetsgivare kommer att svara upp mot det. Lagstiftning på arbetstidsområdet ska inte användas för att begränsa utan för att frigöra möjligheter. Fru talman! Jag står självfallet bakom alla våra reservationer men yrkar för tids vinnande bifall bara till reservation nr 2.

Fru talman! Det är inte alltid så att de anställdas behov och önskemål sammanfaller med arbetsgivarens behov och önskemål. Det är bl.a. därför som man måste ha en sorts lagstiftning i botten. Kd avfärdar i sin motion så gott som alla tankar på kollektiva lösningar. Alla kollektiva lösningar menar ni begränsar individerna. Kd talar också om vikten av t.ex. just-in-timemetoden för arbetsgivare, dvs. att människor har en sådan flexibel lösning att de inte har arbetstiden bestämd utan sitter hemma och väntar på att telefonen ska ringa. Det är sådana flexibla lösningar som många kvinnor i dag är utsatta för. SCB har visat att just den otryggheten gör att barnafödandet minskar. Jag skulle vilja fråga kd: På vilket sätt menar ni att det stärker individens ställning och friheten att öka möjligheten till just-in-time-metoden och lägga in det i arbetstidslagen? Hur ser ni på kvinnors möjlighet att stärka sin ställning som arbetstagare och också kombinera arbete med familj med en sådan lösning?
Fru talman! När det gäller kollektiva lösningar tror vi att det behövs mer av system där den enskilde individen får välja. En generell lagstadgad arbetstidsförkortning som är lika för alla blir aldrig den optimala lösningen för alla. Människors önskemål ser olika ut sett över livscykeln. Det tycker jag att Camilla Sköld Jansson ska tänka över hur hon ska matcha. Alla vill inte ha sex timmars arbetsdag. Hur ser Camilla Sköld Jansson på den problematiken? När det gäller just-in-time måste Camilla Sköld Jansson ha fullständigt missuppfattat våra skrivningar. Det som vi använder för att beskriva just-in-time är företagens behov av att snabbt kunna leverera sina produkter. Det handlar om att få in order med väldigt kort framförhållning och att kunna leverera. Det ställer krav på företagen som gör att de ibland kan hamna i svåra situationer. För att lösa den problematiken tror vi att det väldigt mycket handlar om en god dialog på den enskilda arbetsplatsen. Här kan man aldrig lagstifta fram en bra lösning. En bra lösning kan däremot handla om att personalen tillsammans lägger schema för att klara av topparna i produktionen. Personalen får önska sin arbetstid, men alla måste kanske ge lite mer under en begränsad tid. Det gäller åtminstone dem som har möjlighet just då. Den typen av lösningar är det som har visat sig fungera absolut bäst. Det är vad vi syftar på när vi talar om just-in-time. Det är för övrigt en lösning som är tillämpbar i väldigt många fall. Det finns många goda exempel på det på arbetsmarknaden i dag som uppskattas av både arbetstagare och arbetsgivare. Självklart måste det ske med hänsyn tagen till verksamhetens behov.
Fru talman! Jag tycker inte att jag riktigt fick svar på frågan. Det handlar om att problematisera när konflikter och önskemål står mot varandra. Maria Larsson gled undan frågan. Hon försöker komma undan att man i motionen exemplifierar med att man ska öka möjligheten för just-in-timeverksamhet. Man säger att man inte ska ha kollektiva lösningar. Det innebär t.ex. att även kvinnor ensamma ska stå upp mot arbetsgivaren och stå emot detta med just-in-time. Abetstidslagen är ingen tvingande lagstiftning. Men en förändring av arbetstidsnormen skulle man förstärka förhandlingspositionen för t.ex. kvinnor. Har kd någon tanke, någon idé eller något intresse av att ta något politiskt initiativ som stärker just kvinnors position och kvinnors förhandlingsmöjlighet?
Fru talman! Jag vet inte om begreppet just-in-time är fullständigt obekant för Camilla Sköld Jansson. Det är ett begrepp som är allmänt vedertaget och som används just för att beteckna förhållandet mellan företag och deras kunder. Det handlar alltså om leverans av produkter, och det är inte över huvud taget tillämpbart när vi pratar om personal. Det var ett sätt för oss att beskriva i motionen att företagen i dag lever med väldigt kort framförhållning, vilket kan få konsekvenser också för deras personal. Jag beklagar om inte Camilla Sköld Jansson har det förhållandet klart för sig. Det kanske var därför frågeställningen kom ytterligare en gång. Jag var ganska tydlig när jag svarade förra gången. Jag vill återkomma till detta. Jag gav i mitt anförande ett exempel på där vi kan tänka oss lagstiftning - en möjlighet att i framförhandlad tid utöver fyra semesterveckor förlägga en som del av dag för att få en kortare arbetstid. Detta kanske mest kan gynna kvinnor, men även män. Detta är ett utmärkt exempel på något som ökar individens möjligheter till flexibla lösningar. Då kan man pussla och få ihop hela sitt liv med hänsyn till sina individuella behov samtidigt som man har ramen i form av en lagstiftning. Det finns en gigantisk skillnad här innan man kommer in på lösningar där man vill göra det precis likadant för alla. De lösningarna ska vi inte leta efter. De passar inte in i dagens arbetsliv. Jag skulle gärna bjuda med Camilla till en arbetsplats som jag har besökt. Det är intensivvårdsavdelningen på Värnamo sjukhus. Där jobbar man med egen schemaläggning på en mycket stressig arbetsplats. Man har påvisbara positiva resultat av detta. Man har löst det hela i samspel mellan arbetsgivare och arbetstagare. Jag tror inte på konfrontation på arbetsplatserna. Jag vill se mer av samarbetslösningar.

Fru talman! Det är inte precis spännande att diskutera arbetstid klockan tio i elva på kvällen. Jag ska försöka fatta mig kort. Jag ska framför allt tala om stress, om sjukdom och sjukskrivningar som vi har i dag. Många av de här fenomenen som bekymrar folk över alla blockgränser är närvarande inom sjukvården, där väldigt många jobbar deltid. Hur kan det komma sig? Jag tror personligen att det finns en koppling mellan människans hela situation, människans upplevelse av sin arbetssituation och det som kallas för negativ stress. När man känner sig maktlös, när man har en stark känsla av att inte kunna påverka sin arbetssituation utvecklas det som kallas negativ stress, och det händer mycket ofta med folk som jobbar deltid. Kärnfrågan här är inte hur många timmar vi jobbar, utan kärnfrågan är hur vi upplever vår arbetssituation. Vi lever i en mycket konstig tid. Å ena sidan talar vi om en mycket god ekonomi, och å andra sidan talar vi om dessa stressfenomen och sjukskrivningar. Och sedan, som en kalldusch över allt detta, kommer händelserna med Ericsson, och plötsligt ser inte den jättegoda ekonomin så fantastiskt god ut. Vad som händer är antagligen att den globala utvecklingen av ekonomin och tekniken påverkar arbetssituationen på väldigt många ställen i världen väldigt starkt. I ett land som har ett helt pansar av lagar och bestämmelser om arbetet kan de här stora snabba förändringarna som kommer oavsett vad vi bestämmer här i Sveriges riksdag skapa en känsla av total maktlöshet och förvirring. Det är det som vi i första hand borde diskutera. Folkpartiet har i ett handlingsprogram föreslagit fyra punkter för att minska stressen och ge människorna en känsla av att verkligen kunna utforma sin arbetssituation. Det gäller makt över sin egen arbetstid, makt över sin kompetensutveckling, makt över familjens totala tid och makt över den egna arbetsmiljön. Makt över sin arbetstid, den anställdes inflytande över var, när och hur det egna arbetet utförs, måste öka. Det är centralt för att kunna hantera över och underbelastning utan att drabbas av negativ stress. Samtidigt behöver de anställda en grund att stå på för att kunna påverka arbetstiden. De behöver en möjlighet att förhandla om den arbetstid som man vill ha. Ökad makt över arbetstiden medför också makt över familjens totala tid. Många dubbelarbetande slår nästan knut på sig själva för att få tillvaron att fungera. En väl fungerande offentlig och privat service av god kvalitet är nyckeln till att människor ska få vardagen att fungera. Därför måste kvaliteten i hela vardagen tas med i diskussionen. Det är också viktigt att vi öppnar den hushållsnära sektorn och tjänsterna som gör det lättare att ha ett arbetsliv utan att känna sig helt förkrossad av det som inte blir gjort hemma och tillsammans med barnen. Möjligheterna att köpa privata tjänster är mycket viktiga i sammanhanget. Jag vill inte förlänga den här redan för sena debatten. Jag ställer mig självfallet bakom alla förslag som Folkpartiet har lagt fram, men av tidsbrist vill jag yrka bifall bara till reservation 3 under punkt 1 och reservation 6 under punkt 2.

Fru talman! Svensk landsbygd, glesbygd och vildmark är något unikt - en natur och miljö med variationsrika årstidsskiftningar som för mängder av människor utgör stora livsvärden med djup förankring i hjärtat. Livskvalitet är bl.a. att leva i och med en natur i balans, med respekt för helhet i ekosystemen och värnande om biologisk mångfald. I den balansen ingår också de fyra stora rovdjuren. Det innebär att vi i Skandinavien i ett medvetet och planerat samarbete ska kunna garantera sammanhängande rovdjursstammar som kan fortleva långsiktigt. Vi kristdemokrater har i det avseendet inget att invända mot regeringens föreslagna övergripande mål för en sammanhållen rovdjurspolitik. Vi delar också regeringens uppfattning om nationella miniminivåer för stammarna av björn, lo och kungsörn, likaså om etappmålen för varg och järv. Vi delar huvudsakligen också bedömningen av rovdjurens utbredningsområde, dock med betoning på att föryngring av varg inte är acceptabel inom rennäringens åretruntmarker och bör vara starkt begränsad i vinterbetesområdena. Vi delar slutligen också regeringens ambition att målet för rovdjurspolitiken, i likhet med vad som gäller för de 15 miljökvalitetsmålen, bör vara uppnått inom en generation. När detta är sagt vill jag också starkt betona följande: I dag förs mycket av diskussionen om rovdjur i sammanträdesrum fjärran från händelsernas centrum. Det finns en stor förtroendeklyfta mellan å ena sidan människor som bor i områden där rovdjur förekommer och å andra sidan myndigheter. Det finns alla skäl för oss i den här kammaren att lyssna på människor som lever i verkligheten med rovdjuren alldeles inpå knutarna. Det måste finnas acceptans för rovdjursförekomst ute i bygderna om lagstiftningsåtgärderna ska vara meningsfulla. De människor som lever i händelsernas centrum i landsbygd och glesbygd är inga dumbommar - tvärtom. Kristdemokraterna har full förståelse för den oro lokalbefolkningen känner. Man har stor erfarenhet och kunskap om livsbetingelserna och är ofta starkt motiverad att bo, leva och verka i en självvald miljö med de förutsättningar som finns lokalt i bygden. Vi förutsätter att markägare och lokalt förankrade människor kommer att ingå i de samrådsgrupper regeringen föreslår i propositionen. Det är oerhört viktigt att särskilt vargstammens utveckling följs noga och att befolkningen i berörda områden hålls väl informerad. Positiva insatser i form av snabb ersättning till drabbade tamdjursägare samt saklig och lättillgänglig information kan bidra till en ökad acceptans. När det gäller ersättningsreglerna vid rovdjursskada menar vi kristdemokrater att djurägare måste få full ekonomisk kompensation för de rovdjursskador som uppkommer. Och det måste gälla även djur som inte ingår i någon näringsverksamhet. Detta har vi utvecklat i reservation nr 17. När det gäller skyddsjakten, fru talman, instämmer vi i propositionens förslag om att föra in också vargen under jaktförordningens 28 §. Dessutom är vi, efter att ha lyssnat till enskilda och berörda grupper som på olika sätt framfört sina åsikter och motiveringar, beredda att gå ett steg längre än vad vi uttryckt i vår motion: Vi instämmer i Rovdjursutredningens syn att ingripande får ske redan vid ett första rovdjursangrepp och inte, som propositionen föreslår, först vid ett förnyat angrepp. Erfarenheter från bl.a. Norge visar att den oro som finns för att en sådan utvidgning av skyddsjakten skulle leda till ett alltför stort antal skjutna rovdjur är överdriven. Landsbygdens folk behöver inga förmyndare. Man både vill och kan hantera denna frihet under ansvar. De föreslagna tunga straffsatserna vid tjuvjakt eller missbruk av reglerna manar också till eftertanke och stor restriktivitet. När det således gäller de allmänna villkoren för skyddsjakt ger vi vårt stöd till reservation nr 11, där detta utvecklas med bl.a. en centermotion som grund. Jag går så över till rennäringens problem och ersättningsnivåerna. Från rennäringshåll har under lång tid påtalats behovet av en statlig rovdjurspolitik på renskötselområdet, med betoning på konsekvenser för samebyarnas ekonomi och arbetssituation samt den samiska kulturens framtid i Sverige. Rennäringen är den näring som drabbas hårdast av rovdjursförekomst, inte minst om vargen skulle få utbredning inom renbetesområdet. Renskötselområdet intar en särställning genom att samtliga stora rovdjur har naturliga utbredningsområden som sträcker sig över det. Konsekvenserna av detta måste beaktas så att enskilda samebyar inte blir lidande. Rovdjursstammarnas utveckling när det gäller lo och björn måste därför styras så att skadorna på ren begränsas. Särskilda åtgärder måste vidtas för att minimera antalet dödade renkalvar. Det är ett grundläggande krav att en ordnad renskötsel ska kunna bedrivas och skadorna av rovdjur minimeras. Även om ersättningssystemet är godtagbart kan det aldrig vara tillfredsställande för en renägare att i stor utsträckning främst vara rovdjursuppfödare. Man vill naturligtvis producera kvalitetsprodukter av renkött till medvetna och nöjda konsumenter. Rennäringen är även i många andra avseenden trängd. Sammantaget riskerar det näringens framtid om markfrågor, betesmöjligheter och det vi behandlar i det här betänkandet, dvs. rovdjurs och ersättningsfrågorna, inte får den för samerna positiva lösning som är av nöden. Kristdemokraterna och ytterligare några motionärer ifrågasätter propositionens förslag om en 25 Utskottet ger detta sitt stöd, och genom ett tillkännagivande till regeringen påtalar vi att denna differentiering tills vidare inte ska genomföras. Rovdjursutredningens förslag att möjligheter att förebygga rovdjursskador på renar måste utvecklas och att det för kostnader för förebyggande åtgärder bör utgå ett särskilt ekonomiskt stöd skilt från ersättningen enligt rovdjursinventeringen. Med tanke på att riskerna för angrepp på människor huvudsakligen är knutna till björnen föreslår dessutom utskottet, bl.a. med en kristdemokratisk motion som grund, ett tillkännagivande till regeringen om att den tidigare möjligheten till statlig ersättning för skador på människa orsakade av björn snarast bör återinföras. Till sist har vi detta med behovet av rovdjurscentrum. Kristdemokraterna liksom miljö och jordbruksutskottet instämmer i vad regeringen anför om statliga medel till etablering av ett nationellt rovdjurscentrum. Det är angeläget att ta till vara och bygga vidare på befintliga anläggningar med mångårig verksamhet när det gäller forskning och annat kunnande på området. Ett rovdjurscentrum med spets kan få genomslagskraft både nationellt och internationellt med stora möjligheter att förmedla forskarvärldens kunnande till en bred allmänhet. Intresset hos den breda allmänheten för de stora rovdjuren är, som vi vet, i dag stort. Ökade kunskaper hos allmänheten kan också bidra till att dämpa den oro som förekommer på grund av det ökade rovdjursbeståndet. Det är min övertygelse att rovdjurscentrum och skandinavisk björnforskning i Orsa är det alternativ som skulle ge den optimala utdelningen ur erfarenhets och kunskapsperspektiv och i kostnadshänseende när det gäller just lokaliseringen av ett sådant huvudcentrum. Fru talman! Huvudsakligen är kristdemokraterna positiva till propositionen med de undantag som jag här har redovisat. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservationerna 11 och 15.

Fru talman! I november 1996 beslutade en enig riksdag att ge regeringen i uppdrag att utarbeta en sammanhållen rovdjurspolitik och snarast möjligt återkomma till riksdagen i frågan. Nu har regeringen återkommit i mars 2001, så det vore väl en överdrift att påstå att regeringen har haft bråttom i ärendet. Dessutom kan jag inte se eller förstå att vi har kommit en enda bit längre än där vi stod 1996. Då, 1996, skrev jordbruksutskottet att den omvittnat starka ökningen av rovdjursstammarna kräver särskild uppmärksamhet när det gäller utformningen av skyddsjakten och intresset av en bibehållen eller utökad biologisk mångfald. Nåväl, mer än ett år efter riksdagsbeslutet 1996 tillsattes en särskild utredare, Sören Ekström, i detta ärende. För min del tycker jag att utredningen gjorde ett bra arbete, och resultaten och förslagen därifrån var väl avvägda. Utredaren insåg att rovdjurspolitiken måste innehålla åtgärder för att lösa eller åtminstone dämpa de konflikter som förekomsten av stora rovdjur skapar. Det här är särskilt viktigt, skrev utredaren, i ett skede då rovdjursstammarna snabbt växer i storlek och konflikterna med andra intressen ökar. Att han framhöll att Sverige ska ta sitt ansvar för att det ska finnas livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren plus kungsörn är och var väl ganska självklart. Men det sägs också redan i direktiven till utredningen att alla naturligt förekommande djurarter ska ha förutsättningar att fortleva. Hur blev då regeringsförslaget, och hur blev utskottsbetänkandet? Ja, inte tycker jag att man kan säga att det blev ett förslag med möjlighet att långsiktigt förvalta våra viltstammar och samtidigt få den acceptans bland den befolkning som lever i de områden där rovdjursstammarna nu växer snabbt. Och lyckas vi inte få denna acceptans eller ens förståelse bland rennäringens företrädare, hos glesbygdsbefolkningen i allmänhet eller hos i synnerhet jägare för vår rovdjurspolitik, då har vi inte heller gjort rovdjuren eller deras varmaste anhängare någon tjänst. Fru talman! Jag vill påstå att av det som vi hade behov av och som en enig riksdag beställde, nämligen en sammanhållen rovdjurspolitik, en ansvarsfull förvaltning av våra viltstammar, bidde det inte ens en tumme. Av utredningens förslag till att t.ex. i ökad grad förvalta lodjursstammen utifrån näringarnas och utifrån jaktens intressen så blev det intet. Av utredningens förslag att vargstammens tillväxt ska vara långsam och att skyddsjakt bör kunna tillåtas i begränsad omfattning för att just få det nödvändiga stöd bland de bygder som hyser varg blev det heller intet. Utredningens förslag att ge ägare eller vårdare av tamdjur rätt att utan föregående beslut av någon myndighet döda rovdjur som angriper ett tamdjur devalverades till en rent teoretisk rättighet som i varje fall ingen laglydig kommer att våga utnyttja. Regeringen gjorde också ett fräckt försök att ändra på ersättningsreglerna när det gäller rennäringens möjligheter att få betalt för rovdjursrivna renar. Motivet var väl förmodligen att spara pengar, trots att man hade avtalat om det ersättningssystem som nu råder. Dessbättre kommer regeringen att få vika sig på den punkten, och ersättning kommer att utgå som hittills. Men då är det viktigt att påminna dem som just nu arbetar med budgetfrågor om effekten av denna ändring i propositionen, så att det alltså kommer att finnas pengar i den kommande budgeten i enlighet med det som vi nu är på väg att fatta beslut om. Vi har från moderat håll i utskottet fogat ett antal reservationer till betänkandet. I och för sig skulle vi kunna ha gjort det ganska enkelt för oss och helt enkelt yrkat bifall till Rovdjursutredningens förslag. Jag har ju förut sagt att den gjorde ett bra jobb och att det fanns en bred uppslutning bakom utredningens förslag hos olika intressegrupper. Utredningen framhöll vårt ansvar för livskraftiga stammar av vilda djur, samtidigt som den framhöll vikten av att minska de konflikter som förekomsten av rovdjur skapar. Men regeringen avfärdar nu den praktiska erfarenhet och de mänskliga intressen som jag tyckte att utredningen vägde in i sina förslag. Bevarandeintressena har nu fått så stort genomslag att jag befarar att resultatet kan komma att vändas i sin motsats. Vi har som sagt från moderat håll fogat en rad reservationer till betänkandet, och jag ska nämna några av dem. Jag yrkar bifall till vår reservation 1. Vi står naturligtvis också bakom övriga reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till den första. I denna reservation talar vi om vikten av en sammanhållen rovdjurspolitik och förutsättningar för att det ska finnas kvar rovdjur i den skandinaviska faunan. Samtidigt vill jag säga att inget av de rovdjur som vi nu diskuterar är på något sätt utrotningshotat. Dessa rovdjur finns mer eller mindre i olika bygder. Men globalt sett är de inte utrotningshotade. Vi talar i denna reservation om vikten av en balanserad jakt. Och det är inte enbart för att bevara rovdjur utan också för att bibehålla en balanserad viltstam över huvud taget. Och vi säger där att rovdjurspolitiken inte kan ses som isolerad från den övriga viltvården.

Vi har också ett par reservationer om skyddsjakt. Här skulle man väl rent allmänt kunna säga att vi finner det fullständigt rimligt och fullständigt skäligt att människor ska ha rätt att skydda sig och sin egendom mot rovdjursangrepp. Det kan inte vara rimligt att en ägare eller en vårdare av tamboskap bara passivt ska se på när hans boskap blir angripet av t.ex. en varg. Vi vill alltså ha den möjligheten till skyddsjakt som Rovdjursutredningen föreslog, nämligen att ge ägaren möjlighet att skjuta eller döda ett rovdjur som angriper eller är på väg att angripa tamboskap. Vi säger också i detta sammanhang att den form av skyddsjakt som kan beslutas av en myndighet bör kunna beslutas på en så låg nivå som möjligt i den statliga administrationen, dvs. att vi i det här fallet föreslår att beslut om skyddsjakt bör kunna ske på respektive länsstyrelse. Vi vet av erfarenhet att om sådana beslut ska fattas ända uppe på Naturvårdsverket är administrationen och byråkratin långsam och när beslutet väl kommer är det knappast ens aktuellt att genomföra det. Vi har också reservationer om ersättning för skador som rovdjur kan åstadkomma. Vi säger att det inte bara är djur som förekommer i näringsverksamhet som det ska vara möjligt att få ersättning för, utan alla skador orsakade av vilt ska kunna ersättas. Vi har en reservation om ersättning för personskador. Vi säger att personskador orsakade av rovdjur av vad slag det vara må ska ersättas av statliga medel. Vi har väldigt svårt att förstå när man i betänkandet anger att enbart skador orsakade av björn ska ersättas. För att sammanfatta denna debatt kan vi möjligen notera att rovdjursdebatten och frågan om våra viltarters utbredning över huvud taget den senaste tiden nästan enbart kommit att handla om varg. Frågan är, som jag sagt flera gånger, betydligt vidare. Vi kan inte se rovdjurspolitiken som isolerad från den övriga viltvården. Att politiskt hantera rovdjursfrågorna som något skilt från jakt och viltvård, som skilt från rennäringens rättmätiga intressen eller att över huvud taget inte lyssna på lokalbefolkningen i rovdjursbygder skapar onödiga och uppslitande konflikter som mycket bättre skulle kunna hanteras om frågorna behandlades på ett samlat sätt. Tack, fru talman, och jag upprepar mitt yrkande om bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag är född, uppvuxen och bosatt i Norrlands inland, och jag har bott där större delen av mitt 54-åriga liv. Jag har varit mycket ute i naturen, jag har haft djur - grisar, får, getter, kalvar, hund och jag har varit aktiv jägare och vistats många timmar, nätter och dagar ute i skogen, vid fjällsjöar och på andra ställen. Jag har aldrig någonsin fått se en björn, en järv eller en varg. Men jag har i alla fall från en bil sett en kungsörn lyfta alldeles intill bilen. Jag har mött ett lodjur en gång när våra vågar korsades en tidig morgon. Det var väldigt stora ögonblick för mig. Det är bl.a. sådana ögonblick som en samlad rovdjurspolitik och stora viltstammar, livskraftiga viltstammar av rovdjur i Sverige ska kunna ge till fler människor. Med det beslut som vi kommer att fatta i dag kommer vi att få inledningen på en rovdjurspolitik som leder till att vi får livskraftiga stammar av björn, järv, varg, lo och kungsörn. Propositionen och arbetet i riksdagens utskott är ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till nästan 100 %. Jag ska återkomma till det där vi inte är överens. Dessutom är det väldigt intressant och positivt att alla partier står bakom målet om att rovdjursstammarna ska växa. Det tycker jag som sagt är positivt, men det försvinner lite grann i debatten. Man kanske inte alltid hör det i argumentationen. Propositionen och betänkandet innebär att vi väljer en förvaltningsstrategi som tillåter att stammarna ska kunna växa, kontrollerat och på ett bra sätt. Men det är självklart att växande rovdjursstammar får konsekvenser, naturen förändras ju. De får konsekvenser för andra näringar. Särskilt gäller det förstås rennäringen, men även djurhållning i de områden där det finns många rovdjur. Det får också konsekvenser i form av ökat tryck på bytesdjur för dessa rovdjur, dvs. exempelvis rådjur, älg, älgkalvar. När det gäller rennäringen är det bra att det äntligen och tydligt skrivs in att ersättning för rovdjursrivna renar ska baseras på rovdjursförekomst och att det bygger på den överenskommelse som finns mellan Naturvårdsverket och Sametinget. Det finns också i betänkandet redovisat vilken ersättning som kan utgå vid massdödande av renar. Det är också bra, som har sagts tidigare, att vi har ändrat på det förslag som fanns i propositionen om en nedsättning av ersättningen i vissa delar av renskötselområdet. Vi anser att det behövs ett bättre underlag innan man tar ställning till det. Det ser olika ut i olika delar av renskötselområdet. För jordbruket är det också viktigt att man jobbar förebyggande, vilket också gäller inom rennäringen. Det finns bra exempel på hur man med stängsling och annat kan hitta metoder för att få rovdjur att välja andra byten. Det här är självklart inte lätt, men det finns sådana möjligheter som man också behöver jobba vidare på. Ökad mängd rovdjur innebär också att människor blir rädda. Vi har hört många exempel på det, och det ska man ta på allvar. Man ska respektera att människor som lever i framför allt vargtäta områden känner sig oroliga och rädda. Det ska man respektera oavsett om rädslan är befogad eller inte. På samma sätt som människor kan vara rädda för hundar, vilket också ska respekteras, kan man vara rädd för varg. Vargen är kanske det djur som skapar mest känslor och känslomässigt upplevs som mest hotfullt. Jag tänker på alla skrönor och alla sånger som finns om vargen. Ändå måste man säga att risken för oprovocerat våld är troligen större när man lämnar en fotbollsmatch än när man finns i skogen och riskerar att möta en varg. Man ska ha respekt för vilda djur. Vilda djur beter sig oftast logiskt och förutsägbart. Om de får välja håller de distansen till oss. Men självklart finns det alltid risk om man provocerar djur. Man kan komma dem för nära. Det finns exempel på hur vi människor inte har lärt oss att hantera och leva tillsammans med vilda djur. Det finns exempel där björnar kommit för nära bebyggelse och där människor drar ut i stora mängder med kameror och barn och nästan ska klappa björnen. Sådant ska man förstås inte göra, men då handlar det inte heller om oprovocerat våld om en björn reagerar en sådan gång. Det är intressant att de fall där björnar har gått till anfall eller uppträtt hotfullt mot människor har varit vid sådana tillfällen då de varit provocerade. Det är kanske därför som vi delvis har gått till mötes motioner från några partier när det gäller ersättning för skador orsakade av björn. 1998 skrev jag en motion om detta eftersom det tidigare har funnits i jaktstadgan en sådan möjlighet. Det är väldigt positivt att vi nu gemensamt kan göra ett tillkännagivande om att detta ska återinföras. Sedan kommer jag till den del där vi inte är överens och där samarbetet sprack, och det gäller jaktförordningen 28 §, den paragraf som lite felaktigt kallas för nödvärnsparagrafen. Det finns två anledningar till att vi från Vänsterpartiet anser att varg och järv inte ska omfattas av dessa regler. Till att börja med ger det en falsk trygghet. Man löser inte problemet med rovdjursrivna djur genom att göra det tillåtet för människor att skjuta mot det rovdjuret. När det gäller hundar eller tamdjur är risken uppenbar att man i stället skjuter det djur som man vill skydda. Det är inte lätt att skjuta på en anfallande varg och inte heller på en björn som anfaller ett djur. Dessutom innebär denna paragraf i jaktförordningen att det ska ha skett ett upprepat anfall. Då föreligger det alltså inte den nödvärnsrätt som man talar om. Anledningen till att man har infört denna rätt har vi från Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte förstått. Vi tycker att det är fel att vargen ska omfattas av detta system, eftersom den fortfarande är en så hotad art. Det finns alldeles för få vargar. Risken är uppenbar att man skulle skjuta några av de vargar som vi behöver för att avelsmässigt kunna bygga upp en bra stam. Vi har två reservationer. Vi tycker inte att 28 § i jaktförordningen ska omfatta vargen. Vi tycker också att man ska lyfta ut järven, eftersom det är ett djur som har minskat väldigt kraftigt i antal och just nu är allvarligt hotat. Vi har, som sagt, två reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 12, som handlar om skyddsjakt på varg. Detta med jakt är väldigt känsloladdat. Det är helt uppenbart att jaktbrotten har ökat. Det förekommer tjuvjakt och människor tar saken i egna händer. Det är bra att vi därför på olika sätt har skärpt straffen. Fru talman! Engagemanget i dessa frågor har varit väldigt stort. Det är det alltid när det gäller rovdjur, jakt, fiske, renskötsel och annat. Utskottet har tagit emot många uppvaktningar. Jag tror att alla av oss i utskottet som ska debattera frågan i dag har fått brev och e-post. En del innehåller värdefull information som har utgjort ett bra underlag att bygga våra beslut på. Men somliga brev och e-postmeddelanden har varit mycket oseriösa. Jag tycker att det är näst intill pinsamt när sådana understöds av motioner till riksdagen. Jag har blivit kallad vargfascist, och det kan jag leva med. Människor får tycka vad de vill och ska också ha rätt att torgföra sina åsikter. Men det betyder ju inte att jag som politiker ska lyda. Det är inte så jag ser min uppgift. Vår uppgift som politiker här i riksdagen är att ta del av alla uppfattningar och väga samman dem till en helhet. Det har vi nu gjort i och med den proposition och det betänkande som vi ska fatta beslut om i dag. Med det här beslutet får Sverige en rovdjurspolitik som vi kan vara stolta över. Vi slipper schavottera för oetiska jaktmetoder, för brott mot ingångna avtal och konventioner. Jag tycker att det är en bra proposition och ett bra betänkande. Betänkandet har bara en plump, och där har vi reserverat oss.

Fru talman! En sammanhållen och väl fungerande rovdjurspolitik är viktig. Utgångspunkten för en sådan politik måste enligt min uppfattning vara att människor känner acceptans för och tilltro till densamma. Utan acceptans hos de människor som bor i de bygder i Sverige där de stora rovdjuren förekommer kommer en sådan politik aldrig att bli hållbar och långsiktig. Fru talman! Jag anser att regeringen och utskottsmajoriteten i stora delar har misslyckats i detta avseende. Vi i Centerpartiet strävar efter att hitta en sådan lösning, en lösning som gör att det svenska samhället långsiktigt kan ha bevarade stammar av björn, järv, lo och kungsörn samtidigt som människors andra olika intressen kan tas till vara. Stora delar av en sådan politik finns att hämta i Rovdjursutredningens betänkande, vilket regeringen har valt att inte anta till alla delar. Otvivelaktigt engagerar frågor som rör de stora rovdjuren väldigt många människor. Starka känslor är inblandade, och det är viktigt att ha detta i åtanke när rovdjurspolitiken utformas och verkställs. Många människor känner i dag en misstro mot det som de uppfattar som en politik formad av politiker i byråkrater i Stockholm. De starka känslor som finns hos både de som är positiva till rovdjur och de som är negativa till rovdjur gör det nödvändigt för oss alla att inta en öppen hållning till andras åsikter och känslor inför våra rovdjur. En stor del av den oro som finns hade kunnat stillas om Rovdjursutredningens betänkande En sammanhållen rovdjurspolitik hade legat till grund för propositionen, men så blev det inte i alla delar. Centerpartiet anser att det är olyckligt att regeringen inte på ett bättre sätt tog fasta på utredningens arbete när propositionen utformades. Flera av de förslag som utredningen lämnade har regeringen bortsett ifrån eller förändrat till det sämre. Den oro som människor känner inför rovdjuren och deras utbredning måste tas på allvar. Oavsett om oron är berättigad eller ej är det det faktum att människor är oroliga för att beslutsfattare på olika nivåer inte tar denna oro på allvar som gör det hela allvarligt. Om beslutsfattare inte visar ödmjukhet inför den ängslan som människor känner kommer acceptansen för rovdjuren aldrig att blir så stor som den måste vara för att stammarna ska kunna bevaras på lång sikt. Centerpartiet konstaterar att propositionen inte har alla de element som behövs för att man ska kunna skapa en rovdjurspolitik som åtnjuter acceptans som bor i bygder där det finns rovdjur och kanske allra minst hos dem som bor i områden med ett stort, samlat rovdjurstryck. Jag upprepar: Centerpartiets utgångspunkt är att man ska hitta en lösning som gör att det svenska samhället kan ha en långsiktigt bevarad stam av våra stora rovdjur, björn, järv, lo, varg och kungsörn samtidigt som människors andra intressen tas till vara. Rovdjursstammarna måste förvaltas med utgångspunkt från forskning och inventering. Jakten är att betrakta som en naturlig del i en sådan förvaltning. Rovdjurspolitiken måste utformas så att människor känner delaktighet och har möjlighet att påverka utformningen. En politik för något eller några av våra stora rovdjur som saknar förankring hos de boende i bygden kommer aldrig att bli verkningsfull och långsiktig. Fru talman! En mycket central del i rovdjurspolitiken måste vara att man ska ha möjlighet att skydda sig och sin egendom vid rovdjursangrepp. Det kan inte betecknas som rimligt att en människa ska behöva stå och se på när ett tamdjur angrips av ett rovdjur utan att få ingripa om tamdjuret skadas eller dödas. Konsekvensen av regeringens förslag är just denna enligt min mening: man får stå och titta på. Utformningen av jaktförordningen 28 § måste förändras, förbättras och förtydligas. I 28 § regleras möjligheten till skyddsjakt utan föregående myndighets beslut, i dagligt tal s.k. nödvärnsrätt. Jag vänder mig till majoritetens främste företrädare Michael Hagberg: Varför väljer ni inte att förbättra, förtydliga och förändra den utformning som nu finns i 28 § så att vi får en bättre acceptans hos människor som i dag känner en oro inför det som håller på att hända? Det finns en oro för att en nödvärnsrätt skulle kunna leda till en betydligt ökad mängd skjutna rovdjur, säger då säkert Michael Hagberg. Men erfarenheterna från t.ex. Norge och andra länder där man har den här rätten visar att en sådan oro är överdriven. Men återigen: Acceptansen för rådande lagstiftning kommer att öka om den här paragrafen förändras, förbättras och förtydligas. Så, fru talman, över till en helt annan sak. Det är viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt. Det gäller även i fråga om skyddsjakt på rovdjur. Dessa beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Detta är enligt min mening inte tillräckligt. Jag och Centerpartiet anser att en större förändring av jaktförordningen är befogad. Beslut om skyddsjakt bör flyttas från Naturvårdsverket till länsstyrelserna, alltså så nära människor som möjligt. Denna decentralisering, nedflyttning av beslutsbefogenheter, är nödvändig för att alla intressen i rovdjursfrågorna ska få möjlighet att föra fram sin mening. Att flytta besluten från central till regional nivå är också en förutsättning för att få väl förankrade beslut hos lokalbefolkningen. Jag anser att om vi gör detta får vi beslut som är väl förankrade hos dem som förespråkar jakt likväl som hos dem som inte förespråkar jakt. Väl förankrade beslut skapar större möjlighet att få acceptans för en långsiktigt bevarad rovdjursstam, vilken det än må vara, i vårt land. Frågan om rovdjur har alltid väckt starka känslor, varför det är nödvändigt att beslut fattas på ett sådant sätt att människor känner att de inte blir överkörda. Därför är det alltså enligt min uppfattning rimligt att flytta besluten om skyddsjakt till den regionala nivån. Jag vill, fru talman, avsluta med att yrka bifall till min reservation nr 2. Självklart står jag bakom samtliga mina reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till och kommer sedermera att begära rösträkning på den nämnda reservationen.
Fru talman! Jag tycker att det är intressant att lyssna på Centern och Eskil Erlandsson. Hur tänker sig Eskil Erlandsson och Centern att man ska klara bevisfrågan? Detta om det skett "under ett direkt angrepp", som det står i förslaget, är ju väldigt svårt att veta i efterhand. Den som skjuter har ju förstås tolkningsföreträde. Den andra frågan gäller, som jag håller med om, att man ska agera så att människor får förtroende. Men vilka människor lyssnar Eskil Erlandsson på? Jag har fått olika bud och träffat olika människor som tycker olika även i de delar av Värmland där det är väldigt tätt med varg. Det finns både de som tycker att det är viktigt att vi behåller vargstammarna och de som tycker att vi ska kunna skjuta vargar. Det finns också de som tycker att vi ska utrota hela vargstammen. Vilka människor lyssnar Eskil Erlandsson på?
Fru talman! Precis som Maggi Mikaelsson lyssnar jag till människor som hör av sig till mig, och de har ju olika uppfattningar. Men nu är det så, Maggi Mikaelsson, att i ungefär 200 av landets 289 kommuner är det recession i dag. Det pågår en utflyttning, avfolkning. Det leder i sin tur till en försämring av den biologiska mångfalden, för de människor som flyttar från de kommuner som i dag tappar människor bedriver till stora delar areell verksamhet. Den biologiska mångfalden omöjliggörs i delar av vårt land beroende på den politik som Maggi Mikaelsson företräder. Vi måste ha en annan politik på det här området som gör det möjligt för människor att utveckla verksamhet och därvid bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden i alla delar av vårt land. Då är det viktigt att människor i speciellt dessa delar av landet känner acceptans för vår politik vad gäller rovdjur.

Det innebär att det inte blir roligt att leva kvar på platsen, speciellt inte om det gäller ett hemdjur som kanske har ett affektionsvärde för barnen i familjen. Då fortgår det som jag inledningsvis talade om, nämligen avfolkningen av stora delar av vårt land. Och det vill inte jag medverka till, Maggi Mikaelsson.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Eskil Erlandsson klargjorde att han som så många andra har missuppfattat vad som faktiskt står i jaktförordningens § 28. Där står det nämligen att man inte får döda det djur som angriper. Men att man inte får ingripa är en vanföreställning, och det är att sprida missförhållanden. Självklart har man som djurägare eller medmänniska rätt att ingripa, men för många av dem som vill utnyttja denna paragraf eller som vill gå ännu längre och använda utredningens förslag handlar det om att man vill använda vapen för att skjuta och döda djuret. Men det är faktiskt två helt olika saker. Man kan ingripa utan att döda ett djur för att avvärja ett angrepp. Det finns ingenting som hindrar mig, Eskil Erlandsson eller någon annan som hamnar i en sådan situation att göra det. Vi som inte delar synen att man i första hand ska få använda skjutvapen får brev där vi kallas för känslokalla. Den sortens argumentation inger mig inte tron att vi ska kunna bygga upp en bra viltförvaltning och rovdjursförvaltning.
Fru talman! Det sistnämnda, Maggi Mikaelsson, hoppas jag inte var riktat mot mig. Jag har inte kallat någon, i vart fall inte Maggi Mikaelsson, för känslokall. Som djurägare vet jag att vanans makt är stor vad gäller djur. Ett djur som angriper - det må vara en hund eller vilket djur som helst - har denna vana. Det är svårt att få bort den vanan eftersom man inte kan dressera ett vilt djur. Det kan man möjligen göra med ett hemdjur, t.ex. en hund, men med ett vilt djur kan man inte göra det. För att få bort den fara som många människor upplever i de områden som hyser de djur som vi talar om i dag finns det en lösning, nämligen att avliva desamma. Och det finns ju inget lämpligare tillfälle att få göra det än vid ett direkt angrepp på ett hemdjur.

Fru talman! Det här är ett ärende som verkligen har fått i gång mängder av känslor och yttringar av olika slag. Det är uppenbart att det är många av oss som har fått e-brevlistan ganska fullproppad med olika förslag, från att utrota de flesta rovdjur till att de ska få föröka sig hur mycket som helst utan rätt att jaga dem alls. I huvudsak tycker jag att regeringens proposition innehåller många bra förslag, inte minst vad gäller att klara den biologiska mångfalden för de fem aktuella djurarterna. Det är viktigt att vi verkligen tar ansvar för rovdjursbestånden, samtidigt som också mänskliga intressen är berättigade. Det gäller att hitta en balans mellan dessa intressen. Jag tror att ingen av oss egentligen vet var den gränsen går. Det är ofta lätt för oss att hävda att andra länder ska ansvara för sina rovdjur. Det gäller inte minst Afrika. Men nu handlar det ju om Sveriges ansvar. Jag uppskattar därför regeringens inställning att det handlar om de svenska stammarna, att vi inte ska förlita oss på någon form av skandinavisk stam för vargarna t.ex. Detta om något har vi väl lärt oss under den senaste månaden när vi sett hur våra grannar i väster hanterar vargfrågan. Ändå ska och måste vi givetvis samarbeta inom de nordiska länderna eftersom rovdjuren inte känner till landgränser och rör sig utan Schengenavtal, pass, id-kort eller visum. Om vi medverkar i ett samarbete har vi också större möjligheter att påverka för att undvika upprepningar av det som vi nyligen sett eller t.o.m. ser. Vi har med detta om samarbete som en punkt i vår motion, och genom utskottets positiva skrivning har jag inte sett någon anledning till en reservation i den frågan. En sund rädsla är att visa respekt för rovdjuren. De är inga varelser man leker med. Inte minst är det viktigt att undvika kontakt med ungarna. Det är klart att det skulle vara näpet att gosa lite grann med en björnunge. Men jag är inte säker på att björnhonan är lika trakterad av den närheten. Det är i sådana situationer det kan bli hotfullt även för människor. Det utvecklade Maggi Mikaelsson på ett bra sätt. Jag kan ändå inte låta bli att reflektera lite grann över ordet rädsla. Vi skriver i vår motion att rovdjur förorsakar rädsla hos många människor, rädsla för barnens säkerhet och för den egna. Vi fortsätter med att säga att oavsett vilken inställning den enskilde individen har i den här frågan anser vi det självklart att denna rädsla ska mötas med respekt och tas på största allvar. Även om man förnuftsmässigt vet att ingen blivit skadad eller attackerad om man uppfört sig någorlunda vettigt är det svårt att frigöra sig från känslan. Jag erinrar mig en mörk kväll i Sydafrika när vi satt några personer i en öppen jeep. I bilens ljussken såg vi på några meters håll en lejonfamilj. Det var en situation som säkerligen hände i princip varje kväll i den nationalparken, och någon olycka hade inte hänt. Då reser sig en maffig lejonhannen, kommer mot bilen och går utmed sidan. Vi får den på högst en meters avstånd. Jag tror att min granne som satt till vänster om mig, en av riksdagskollegerna, på vars sida lejonet gick, fortfarande känner rädslan i den situationen. Den känslan kan man inte styra med förnuft, och det är viktigt att ha respekt för den. Jag är naturligtvis starkt medveten om skillnaden mellan lejon, björn och varg. Men jag tror att ett antal människor som bor i trakter där det finns varg känner samma rädsla även om förnuftet säger något annat, speciellt om man bor i storstadsområdena. Det är bl.a. av det skälet som jag tycker att regeringens förslag att låta vargstammen öka till 200 djur är rimligt. Jag kan inte förstå annat än att det innebär att vargstammen är livskraftig och klarar sig. Nu finns det också ett resonemang i propositionen om inavel och behovet av att motverka den. Vi önskar att de skandinaviska vargarna ska träffa och fatta tycke för de finsk-ryska stammarna för att ytterligare förstärka de genetiska förutsättningarna. Det är mot den bakgrunden som vi hävdar att vargen i princip ska få finnas i hela landet. Det är inte rimligt att ta undan stora ytor från möjligheten. Observera att jag säger möjligheten. Vi menar att det ska vara djuren som har tolkningsföreträde i frågan och inte vi. Med det menar vi att vi inte med konstlade medel ska försöka att plantera in olika djurarter i olika områden. Sådana åtgärder brukar inte gå så bra. Det är således inte aktuellt med någon flock på Djurgården och inte heller på Öland eller Gotland. De har kanske aldrig funnits där, och det finns heller inte skäl att försöka. När vi i utskottet hade uppvaktningar i frågan var det en person som gjorde en liknelse. Det var inte så svårt att söva en varg, sätta avsändare på den och skicka i väg den, men det var värre att få en mottagare som packade upp den. Vi vill gärna se varg även i renlandet. Det är också mot den bakgrunden som vi vill höja totalsumman för ersättning. Det är intressant och glädjande att notera att det finns en påtaglig enighet när det gäller björn, lo, järv och kungsörn. Jag vill tro att det beror på att vi verkligen anser att propositionen är väl avvägd i det avseendet och inte att det beror på att all kraft läggs på debatten om vargbeståndet. Att bevara rovdjuren är ett nationellt intresse. Det är inte enskilda ren och fårägare som ska betala för det. Det är därför som Folkpartiet vill öka summan till ersättning för rivna tamdjur. Nu handlar det om år 2002. Vi har i vår motion tagit upp 20 miljoner extra utöver regeringens förslag, såsom förslaget är i propositionen. Vi kommer givetvis att följa upp det i vårt budgetförslag för nästa år. Vi anser att det är väsentligt för rovdjursstammens bevarande att det finns generösa ersättningsmöjligheter. Fru talman! När det gäller frågan om rovdjurscentrum hör information till det viktigaste av allt i dessa frågor. Ju mer kunnig man är i sitt förhållande till rovdjuren desto lättare har man att fördra eller acceptera dem, som några talare har sagt här tidigare i kammaren, och uppskatta deras närhet. Man kanske t.o.m. fascineras av att vi i Sverige har möjlighet att leva tillsammans med dessa arter. Men då krävs också att det finns platser där informationen ges. Vi tror inte att det räcker med ett centrum. Landet är stort, och vi har rovdjur på många håll. Vi hoppas att de sprider sig. Därmed måste vi har fler rovdjurscentrum. Vi har i vår reservation föreslagit tre centrum. Jag tror att det är ett rimligt tal. Vi har t.o.m. preciserat landskapen till Värmland, Dalarna och Fru talman! Jag står givetvis bakom de reservationer vi från Folkpartiet har med i betänkandet. Men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservation 21

Fru talman! Det är med glädje vi från Miljöpartiets sida är med om att tillsammans med regeringen lägga fram den proposition som nu debatteras och där s, v och mp är överens om allt utom den förändring av 28 § som föreslås. Jag har faktiskt sett en vild varg. Det var som den typen av möten ofta är mycket flyktigt. Det var i början av 90-talet. En varg fanns på vandring nere i Sörmland, och en tidig morgon sprang den över vägen när vi kom. Det är en sådan händelse där man skulle vilja trycka stop och rewind och köra den om igen. Man hinner liksom inte riktigt med. Naturligtvis kändes det mäktigt. Det var ingen diskussion om vad det var för djur. När den först kom på näthinnan kunde jag bara konstatera: Sådana djur finns inte, men det gjorde den. Jag har sett järv på långt håll i fjällen, och kungsörn har jag naturligtvis sett. Det gäller främst ungfåglar som finns nere i södra Mellansverige framför allt under vintern. Jag måste få kommentera det Lennart Kollmats sade alldeles. Det var jag som blev hemskt rädd för lejonet. Det kan konstateras att när det var mitt för oss, och jag hade kunnat sträcka ut handen och klappa på det, stannade det och tittade mig i ögonen. Jag är övertygad om att bakom ögonen på de allra flesta djur faktiskt finns en förhållandevis intelligent hjärna. Han visste vem han tittade på. Han tittade på någonting som stod på matsedeln. Jag kände mycket påtagligt i det ögonblicket att jag var tacksam att han var mätt. Vi har i dag inget rovdjur i Sverige där vi står på matsedeln. Det är den stora skillnaden. Naturligtvis är det mycket svårare att leva i länder där stora rovdjur ser oss som ett byte. Men så är det inte med de rovdjur vi har i Sverige i dag. Vi är inget byte för vare sig björn, järv, lo eller kungsörn. Det gör att vi har en helt annan situation när vi diskuterar rovdjuren här än vad man har när man diskuterar dem i Afrika. Det finns många länder som precis som Lennart Kollmats säger är förvånade över att vår animerade debatt. Sverige är ett rikt i-land där vi pratar mycket om biologisk mångfald, och vi driver miljöfrågor i många internationella sammanhang. Sedan får vi stora skälvan och nojan när vi får 50 vargar i skogarna, och det i stora skogar där det inte bor människor! Det finns många som förvånas över det. Till en del kanske man kan förstå dem. Vi hade över 1 000 vargar vid förra hundraårsskiftet, dvs. år 1900. Sedan har vi haft noll en lång tid. Vi som har varit engagerade i miljödebatten kunde med glädje helt plötsligt inse att det nu fanns vargar i Värmland och Dalarna. Hur de har kommit dit vet vi inte. Men antagligen har de funnits där hela tiden utan att vi har märkt dem. Helt plötsligt var det någon som såg dem. Antalet borde egentligen vara betydligt större i dag om det varit så att biologin ensam hade fått råda. Men de har haft svårt att komma över en nivå på 50. Vi vet tyvärr att tjuvjakten har varit ganska omfattande. Det får man egentligen inte säga, men alla vi som deltar i den här debatten vet att det är så. "Skjut, gräv och tig!" Vi har t.o.m. sett det så nära i tiden som alldeles nyligen, när honan i Grangärdereviret försvann. Det var ganska sorgligt. I dag kan vi nämligen se till att det inte blir konflikter med de stora rovdjuren. Vargen respekterar elstängsel, och det gör även björnen. Vi kan också se till att det inte blir konflikter med tamhundar. Det var det man försökte göra i Grangärde. Man åkte ut från vargspanarnas sida, pejlade in vargen och kunde exakt säga var vargflocken befann sig i reviret så att de jägare som skulle ut på morgonen kunde bedriva jakten i en annan del av vargreviret och slippa konfrontation mellan varg och hund. Men den informationen tror man med stor sannolikhet användes till tjuvjakt. Honan i Grangärdereviret försvann i det sammanhanget. Hade hon dött en naturlig död hade hennes halsband naturligtvis inte försvunnit. Hon var radiomärkt. Men det dog med henne, och den enda förklaringen till det är att halsbandet inte finns kvar inom vargreviret längre. När det gäller den proposition som vi nu ska hantera menar vi från Miljöpartiets sida att det är bra att sätta upp etappmål och miniminivåer. Det ger nämligen möjlighet till en fortsatt diskussion om rovdjuren. Och den behöver vi ha! Att vi sätter upp etappmål för de populationer som är vacklande visar också att vi vill ha en aktiv förvaltning när det gäller dem. Det gäller järv, där vi har satt ett mål på 90 föryngringar och 400 individer. För varg har vi satt 20 föryngringar och 200 individer i Sverige. I dag har vi 60-75 vargar i Skandinavien. Men med det olyckliga som har hänt i Norge är vi snart nere på 50-nivån igen. Det rovdjur som jag är mest oroad för är järv. Tjuvjakten har ökat, och det finns en hel del jaktbrott. En järv jagades t.ex. i många mil innan den så småningom hamnade under medarna och slogs ihjäl med yxa på ett ganska bestialiskt sätt. Vi kan se att det är ganska lätt att komma åt järvhonor med ungar i lyor. Man kryper in och tar död på valparna och honan. Järvstammen har vi alltså anledning att vara oroliga för. Jag tycker att det är viktigt att vi klart talar om att innan man har nått sitt etappmål ska man vara mycket restriktiv med skyddsjakt. Den måste kunna få förekomma om Naturvårdsverket upptäcker att det finns individer som beter sig underligt - den möjligheten måste vi ha. För några år sedan fanns det en vargtik som började bli intresserad av hanhundar i stället för hanvargar. Det är naturligtvis inte ett accepterat beteende. Varje individ är viktig för att vi ska kunna nå det som vi talar om, nämligen en säkerhet när det gäller att arterna är långsiktigt bevarade i Sverige. För de arter som är lite säkrare, nämligen björn, lo och kungsörn - i och för sig kan man ha vissa funderingar när det gäller kungsörn - kan vi ha en annan typ av förvaltning. Detta tycker vi känns riktigt och rätt tänkt, även om man inte exakt följer det förslag som fanns i utredningen. Det som har kommit att diskuteras mycket, vilket jag i och för sig tycker är lite sorgligt, är bara vargen. Det är naturligtvis viktigt att vi förvaltar även de andra rovdjuren på ett bra sätt. Det har också diskuterats huruvida vargen ska stoppas in i 28 § eller inte. Från Miljöpartiets sida tycker vi inte det, just med motiveringen att vargstammen inte har återhämtat sig i den takt som egentligen och naturligt hade varit möjligt. Vi kan också se att varje individ är viktig. Därför tycker vi också att det är viktigt att man har möjlighet till en skyddsjakt där Naturvårdsverket, som ska ha det övergripande ansvaret, kan gå in och titta på vilken individ som i så fall ska tas bort. Vi vill inte öppna en möjlighet för den enskilde att bedriva skyddsjakt. Vargen finns inlagd i dagens 28 § i jaktförordningen. Vi kommer att rösta på vår reservation 12, som jag yrkar bifall till. Men vi anser att det är oerhört väsentligt att den förändring som utredningen föreslog stoppas, nämligen att släppa detta så pass fritt att man inte ens, enligt vad de höga juristerna säger, kommer att kunna åtala folk för jaktbrott eftersom skyddsjaktparagrafen är för öppen. Det vill vi alltså stoppa, och vi kommer därför att stödja propositionen i den slutliga omröstningen. Det vill jag klargöra här. Från Miljöpartiets sida menar vi att det förslag som nu föreligger kommer att kunna vara början till en bra förvaltning av rovdjuren. Det har diskuterats mycket om rädsla. Jag har också naturligtvis kontaktats av många människor. Om vi tittar på hur vi har det i Sverige i dag så kan vi se att vi aldrig har haft så stora stammar av älg och rådjur som nu. Vi har också annat vilt, t.ex. vildsvinen som breder ut sig i Mellansverige. Jag bor på landsbygden, i en bygd där vi för inte så länge sedan hade en tjuvjakt på lo. Den jägaren blev så lycklig över jakten att han fotograferade sig och lämnade in filmen till närmaste framkallningsaffär, som skickade bilderna till polisen. Jag kan säga att jag inte har märkt av lodjuret i trakten. Jag vet att vi har ett, men vi ser det aldrig. Men jag ser alla dessa vildsvin som vi har, jag ser mycket rådjur och mycket älg. Jag kan konstatera att det finns föda, inte bara för lodjuren utan det skulle finnas föda för varg också. Jag har hästar. Jag är medveten om att det skulle kunna uppkomma en situation, framför allt med föl, där fölet kanske skulle kunna ses som möjlig föda för vargen. Men eftersom jag vet att det går att skydda tamdjur så ser jag naturligtvis också till att skydda dem. Vi har i princip inga konflikter mellan varg och får om man ser till att sköta stängslingen ordentligt. Men vargen är inte dum i huvudet på något sätt! Ett år sköt statistiken i höjden igen därför att vargen hade kommit på att man kunde simma ut i sjön och simma in i fårhagen. Det gäller alltså att man verkligen tänker sig för när man stängslar. Men det går. Vi är intelligentare än vargen - det hävdar jag med bestämdhet. Därför kan vi också se till att vi skyddar oss för den. Jag skulle önska att vi kunde komma i gång med de försök som har gjorts att se till att minska konflikterna mellan jakthund och varg genom att informera jägarna om var vargen är. Men det förutsätter naturligtvis att detta inte sedan används i tjuvjaktsyfte. De förstärkningar av lagen när det gäller tjuvjakt och jakthäleri som föreslås tycker vi är mycket bra. Jaktbrott ska ses som ett allvarligt brott, framför allt för det som kallas för skyddsvärt vilt, om man har använt motordrivet fortskaffningsmedel och om tjuvjakt har utförts med en särskilt plågsam jaktmetod. Jag hoppas att det lagrummet aldrig kommer att behöva användas. Jag hoppas nämligen att vi ändå är överens om att djuren ska finnas i livskraftiga populationer. Vad det är kan sedan diskuteras. Inom vetenskapen i dag diskuterar man mycket vad som är livskraftiga populationer. Därför har vi också lite grann undvikit det begreppet i utredningen. Vetenskapsmännen tycker så olika. Vi har skrivit lite grann om det, och det handlar om vargen. Vi skriver: När etappmålet är nått bör en grundlig genomgång genomföras av konsekvenserna av vargförekomsten. Det är då rimligt att pröva om ett nytt etappmål bör fastställas eller om en ny miniminivå bör anges. Med tiden bör en nivå för antalet vargar kunna anges som bättre står i överensstämmelse med de nivåer som med vetenskapliga utgångspunkter bedöms vara nödvändiga för en kortsiktigt livskraftig vargstam, dvs. minst 500 individer. Jag tror att vi står inför någonting som vi kommer att vara stolta över i framtiden i Sverige, nämligen en bra förvaltning av de stora rovdjuren. Jag tror att detta kommer att ge Sverige ett gott anseende och jag tror att det kommer att bidra till att alltfler söker sig till vårt land för att uppleva den vildmark och den natur som inte finns i de allra flesta andra länder. Samtidigt måste det naturligtvis påpekas att både Polen, Italien, Baltikum och Spanien har betydligt mer varg än Sverige. Men de har inte de stora skogarna, och inte rovdjur på det sättet. Jag hoppas att vi kommer att kunna få en samsyn i de här frågorna framöver och att vi kan slippa de värsta övertonerna, för jag tror inte att det gynnar någon.

Fru talman! Ledamöter av riksdagen! Åhörare! Nu är vi äntligen här och får diskutera en sammanhållen politik för rovdjuren. Sverige har ju starka traditioner när det gäller förvaltning av vilt. Vår älgstam är starkast i världen i förhållande till ytan. Det beror på en god förvaltning. Nu är vi äntligen på väg att få en schyst politik när det gäller våra rovdjur. Men jag tycker att det oerhört viktigt att man är ödmjuk i den här känsliga frågan. Det är med ödmjukhet som man kan informera om, bygga vidare på och få förtroende när det gäller de konflikter som kan finnas i vår natur och vår fauna. Jag har stor respekt för den oro som befolkningen känner som bor i de områden där vi har fått fasta föryngringar av vissa rovdjursstammar. Jag har full förståelse för deras sätt att diskutera och fundera. Jag förstår deras oro. Jag förstår också att de ser det som ett hot mot möjligheten till friluftsliv. Jag förstår att de är oroliga för sina tamdjur. Jag förstår att de är oroliga för att jaga med sina hundar lössläppta. Jag har respekt för den oron, och jag känner också ödmjukhet. Den här diskussionen om rovdjuren har vi haft ända sedan jag besökte Inger i Värmland 1995 tillsammans med Ann-Kristine Johansson och Leif Marklund. Hon hade då blivit av med en drever som en varg hade tagit. Visst är det ett problem. Det är inte ett naturligt fenomen att vargen ger sig på hunden. Det oroar oss. Men det finns ju en möjlighet att lösa detta redan i dag. Nu när jag diskuterar med den seriösa delen av borgerligheten vill jag säga att redan i dag finns möjligheten att ansöka om ett beslut enligt 27 § om det finns ett rovdjur som beter sig på ett underligt sätt. Man kan ansöka om detta hos Naturvårdsverket. Jag hoppas att vi kan fortsätta diskussionen om detta efter mitt anförande här. Jag anser att björnen är kungen bland de stora djuren. Jag har aldrig sett någon varg, men jag har en kompis som har gjort det i Kolmårdsskogarna. Gudrun Lindvall sade att hon har sett en varg. Jag skulle också gärna vilja se en varg. Men jag har sett en björn, och den upplever jag som kungen bland de stora. Vi har en tradition när det gäller förvaltning av björn. Det är en accepterad tradition i björnområdet. När björnen får möjligheter till god tillväxt, föryngring och annat kan vi få en förvaltningssituation där björnen och människorna som bor i de här områdena kan leva tillsammans. Sedan finns det en och annan konstig människa som, tillsammans med barn, ska ut och fotografera björnen, som Maggi Mikaelsson sade nyss. Men man måste ju försöka använda något sunt förnuft också. Klantiga människor finns det alltid. I det här fallet tar jag björnens parti. Björnen är ju väldigt lokalt anpassad i den region där den finns. Vi kan ta Hotagens kommun eller Hotagens församling som exempel där man får en skyddsjaktslicens för att skjuta två björnar. Då har jaktlagen ansvar för att ringa till varandra och tala om vilket djur som har fällts, och är det en hona ställs jakten in. Möjligheten att få se de vilda björnarna upptar väldigt mycket av diskussionen i de här byarna. På så sätt höjs acceptansen för björnen. Samma sak gäller lodjuret. När jag besökte Värmland 1995 skulle jag inte ha kunnat drömma om att vi skulle få en så pass bred acceptans för lodjuret och förvaltningssystemet av den som vi har i dag. Det har vi väldigt många olika saker att tacka för. En sak är alla dessa människor som jobbar ideellt med viltspårning. De gör inventeringar av de vilda djuren. Dessa inventeringar är så seriösa att de i dag accepteras av Naturvårdsverket. Så var inte fallet 1995. De håller faktiskt också på att accepteras nere i Europa. Vi ska se till att utnyttja den resurs som dessa ideellt arbetande krafterna utgör för inventering av de vilda djuren, och i det här fallet rovdjuren. På det sättet kan vi föra diskussionen om hur vi ska förvalta och handha rovdjuren i framtiden. Huvuddelen av debatten under resten av dagen kommer nog att handla om vargen. Men här handlar det om samtliga rovdjur. Vi ska ha en diskussion om hur vi ska förvalta dem i framtiden. En del av de tidigare talarna säger att de är klara med sina åsikter nu. De vet redan i dag på vilket sätt vi ska förvalta de här rovdjuren. Jag är långt ifrån klar med det. Därför tycker jag att de skrivningar som finns om att vi ska nå upp till etappmål när det framför allt gäller vargen är bra. Utifrån det ska vi diskutera hur vi ska förvalta vargen i framtiden. Det är så vi kan få den att bli accepterad i de breda folklagren i Inför den här debatten har jag försökt att ta reda på om man är klar med inventeringarna av vargen, men tyvärr är man inte riktigt färdig med dem ännu. Vi är tämligen överens om att vargstammen är i ökande, men jag vet inte hur mycket den har ökat under den är vintern. Jag har inte kunnat få något svar på det, men det är tämligen glasklart att den har ökat från förra året. Vi är snart framme vid det här etappmålet. Det låter på vissa debattörer här i dag som om det skulle ta lång tid, men vi kommer att vara där när som helst. Då kan vi diskutera hur vi ska handha de här rovdjuren i fortsättningen. Fru talman! Jag vill yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på de motioner som finns. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att diskutera våra rovdjur med ödmjukhet och känslighet för de problem som kan dyka upp. Vi ska ta ansvar för att ge rovdjuren en möjlighet till utveckling i Sverige.

Fru talman! Michael Hagberg trycker mycket hårt på att han har förståelse för den oro som folk känner i de här bygderna där det finns tätt med rovdjur. Han använder mycket tid till att tala om det. Han har stor respekt för detta och känner stor ödmjukhet. Det var också ett argument som Rovdjursutredningen förde fram som motiv för sina förslag att ändra på en del av reglerna för förvaltningen av rovdjur och något liberalisera möjligheterna till skyddsjakt och tillåta en ökad jakt på lodjur. Det var ett av motiven till att man sade att t.ex. vargstammens utbredning ska vara långsam. Det var också ett motiv för att få förståelse för detta. Min fråga till Michael Hagberg är då: Om han har förstått allt detta, varför bidrar han då inte till att ändra på det som utredningen har föreslagit konkret på de punkterna?
Fru talman! Jag delar den här oron. Det är bra att Carl G Nilsson repeterar detta. Då kommer det att stå en gång till i protokollet. Det är viktigt. Vi har naturligtvis haft anledning att sammanväga utredningens resultat med olika intressen. När det gäller skyddsjakten föreslår utredningen en ny skrivning enligt 28 §. Vi föreslår här i dag att vi ska återinföra vargen i nuvarande 28 §. Jag bedömer att det är precis det som har kommit fram sedan 1995 i de kontakter som vi haft i rovdjursfrågan med folk som lever i de här områdena. Vi har sagt att vi ska skriva in vargen i nuvarande 28 §, och Carl G Nilsson vill gå ett steg längre. Det är möjligt att vi ska göra det. Vad vet jag? Det ska vi naturligtvis diskutera i framtiden när vi har fått en livskraftig stam. Vi skriver om denna livskraftiga stam i betänkandet. Även Carl G Nilsson accepterar ju storleken på den stammen.
Fru talman! De olika intressen som Michael Hagberg hänvisar till var faktiskt representerade i Rovdjursutredningen, och man lyckades i den väga samman dessa olika intressen när man lade fram sina förslag. När Michael Hagberg talar om att det nu ges möjlighet till skyddsjakt, till nödvärnsrätt osv. vill jag ställa en fråga. Vi fick nyligen ett domstolsutslag som gällde ägaren av en tax. Taxen blev angripen och dödad av ett lodjur, och ägaren blev anmäld för detta. Han blev i första instans dömd till två års fängelse för grovt jaktbrott. Tycker Michael Hagberg att en lagstiftning som ger detta resultat är skälig? Tror Michael Hagberg att den lagstiftning som vi nu är beredda att besluta om får acceptans hos befolkningen?
Fru talman! Den lagstiftning som vi nu är beredda att besluta om utgörs av förordningstext, och vi hoppas att regeringen kommer att ta beslut om den. Vad gäller 27 § har regeringen redan beslutat att man kan peka ut en enskild individ som beter sig mystiskt och ta bort den. Också när det gäller 28 § om vargens återinförande är det fråga om förordningstext, alltså inte om någon lagändring. Vi förväntar oss att regeringen kommer att besluta om detta. Vilka åtgärder som fortsättningsvis ska vidtas för att förstärka, förbättra och organisera viltvården på så sätt att djuren får möjligheter att sprida sig osv. får vi anledning att diskutera när vi kommer fram till en utvärderingssituation. Det känns ibland som om ni moderater redan nu befinner er i den utvärderingssituationen och som om ni är klara med ert tänkande, men detta är långt ifrån färdigt. När vi efter noggrant övervägande har nått ett etappmål kan vi diskutera hur vi ska förvalta våra viltstammar i framtiden.
Fru talman! Jag har förstått att människor som bor i områden som hyser de stora rovdjur som vi debatterar i dag känner sig överkörda. Jag har fått väldigt många brev, mejl, telefonsamtal och besök från enskilda människor som bor i de här områdena och från organisationer som representerar ganska stora grupper, som Dalarnas Fäbodförening, LRF-avdelningar och jaktvårdskretsar, t.o.m. från kommuner. Man anser inte att det betänkande som håller på att drivas igenom i dag i den här kammaren är till fyllest. Jag förmodar att Michael Hagberg har fått uppvaktningar, brev, mejl och telefonsamtal liknande dem som jag har fått. Varför medverkar inte Michael Hagberg till att få till stånd ett bättre betänkande än det som genomdrivs i kammaren i dag? Jag säger detta speciellt därför att det har föregåtts av en utredning som haft att väga samman de olika intressen som vi har att beakta i vårt samhälle. Det är en utrednings primära uppgift att väga samman olika intressen som vi har att ta till vara i samhället. Varför medverkar inte Michael Hagberg?
Fru talman! Det är min bestämda uppfattning att jag från denna talarstol verkligen agerar för att få till stånd en diskussion om hur vi ska förvalta våra rovdjur i framtiden och för en acceptans. Vi ska då ha lite is i magen och tala om ungefär på vilken nivå vargbeståndet ska befinna sig innan vi går vidare och tar nästa diskussion, på vilken nivå lodjur, björn och järv kan vara utspridda i vårt land innan vi tar nästa diskussion osv. Jag anser att de regler som vi sedan kommer att ta beslut om ska diskuteras av folket och allmänheten. Visst är det inom vissa områden, som t.ex. i Värmland, just i dag lite för tätt med varg - det tycker också jag - men vi är snart i en situation där vi kan diskutera hur vi ska förvalta våra vargar i framtiden. Det är möjligt att vi kommer att få se individer som hittar på saker som inte tillhör deras biologi, men vi måste ha regler för hur vi ska förvalta och värna våra viltslag här i Sverige. Vi är på väg att få sådana regler även när det gäller rovdjuren här i Sverige. Se t.ex. på Kanada! Man kan där fatta enskilda beslut om att t.ex. stoppa björnjakten ett år medan jakten kan få fortgå väldigt intensivt året därpå. Det finns inte någon sammanhållen rovdjurspolitik i det stora Kanada, där man har en herrans massa rovdjur. Jag tycker att det är trist. I Sverige är vi på väg att få en sådan politik, och det är bra.
Fru talman! Michael Hagberg och jag tycks vara överens om det som jag sade i mitt huvudanförande, att människor uppenbarligen inte känner tilltro till och accepterar det som Michael Hagberg och majoriteten i kammaren håller på att driva igenom i dag. Jag tycker dock inte att jag fick något svar på min fråga varför Michael Hagberg inte medverkar till någonting som kan ge den acceptans som är nödvändig för att vi ska få en sammanhållen långsiktig rovdjurspolitik i Sverige. Jag menar att vi skulle få en sådan om vi tog större hänsyn till de sammanvägningar som gjordes i den utredning som föregick propositionen, men det har Michael Hagberg och utskottsmajoriteten vägrat att göra. Varför denna vägran, Michael Hagberg?
Fru talman! Möjligen lyssnade inte Eskil Erlandsson fullt ut. Jag är övertygad om att vi genom betänkandet är på väg att få en politik för rovdjuren som ger oss grund för en diskussion i framtiden och för en acceptans i hela Sverige. De beslut som vi i dag tar innefattar ersättning för utrustning för att skydda sig mot viltskador, ersättning för renar och vissa tamdjur som blivit rovdjursrivna och möjlighet till ersättning för den som blivit attackerad t.ex. av en björn. Dessa beslut kan vi fylla på med åtgärder när vi kommer fram till utvärderingsögonblicket. Det kommer successivt att ställas krav på olika åtgärder, och dessa ska vi naturligtvis diskutera när vi nu kommer att acceptera ett större antal rovdjur av olika slag i vårt avlånga land. Naturligtvis är vi inte färdiga nu, även om en del av oppositionspolitikerna tycker att vi är det. Jag tycker inte det, och det är därför som vi har etappmål för diskussionen om hur vi ska vårda, värna och förvalta våra vilda djur.
Fru talman! Det handlar mycket om antalet individer när det gäller rovdjuren. Det har mindre handlat om deras utbredning. Jag vet inte om Michael Hagberg delar uppfattningen att det finns genetiska hot på grund av inavel i den sydliga vargstammen. Om han gör det så är jag intresserad av hans förslag till åtgärder mot det hotet med tanke på att majoriteten vill undanta ca 40 % av Sveriges yta från vargbestånd. Såvitt jag har förstått av diskussionen om inavel och de genetiska hoten behöver det komma över vargar från Finland eller Ryssland för att träffa den sydliga vargstammen. Jag undrar hur det ska gå till när man vill undanta 40 % av Sveriges yta i detta sammanhang.
Fru talman! Vad gäller påfyllnad av vargavelsmaterial kan jag peka på att någon i helgen såg en varg i nationalparken i Haparanda skärgård. Jag undrar vart den var på väg - möjligen till någon hona i Värmland eller Dalarna - vad vet jag? Forskarna är djupt oeniga om hur genetiken vad gäller varg fungerar. Det är också bekräftat att genetiken fungerar väldigt olika från viltart till viltart. Man kunde också i utredningen läsa att det finns bekymmer omkring detta. När det gäller djurens utbredning i det övriga Sverige har lodjursstammen bevisligen fått problem på grund av att lodjurstikarna inte söker sig så långt bort från sina födelseområden. Det har skapat problem för lodjurens utspridning.
Fru talman! Nu ingår väl inte Haparanda i den del av Sverige som ska undantas - i de 40 procenten. Det är långt mellan Haparanda och Värmland har jag lärt mig i geografin. Jag tror att man genom en begränsning och i praktiken ett stopp försvårar ganska mycket. Även om forskarna är oeniga om riskerna med inavel tror jag ändå att möjligheterna skulle ha varit mycket bättre om man hade låtit vargar finnas i princip i hela landet. Jag tror inte att det är speciellt sannolikt att vargen kommer fram den västliga vägen inom Norge med tanke på vad som händer där. Och jag gissar att det kanske inte är in vitro-fertilisering vi ska börja prata om när det gäller vargarna.
Fru talman! Jag vet att det är långt mellan Värmland och Haparanda. Men jag har en känsla av att den vargstam vi har i Sverige åtminstone har kommit därifrån från första början. Det tror jag att den har gjort för ett antal år sedan. Hur många kan inte jag svara på. Det är nog svårt att stå i riksdagens talarstol eller i sin bänk och resonera kring hur djuren ska ströva. Det gäller nog att ha lite framsyn och lite funderingar och att ha en uppföljning av hur man gör för att få djur att flytta på sig. Man flyttar inte på dem genom att bedöva dem med en pil och flytta dem med helikopter. Då sätter kompassen i hjärnan i gång, och sedan går de hem igen. Så är det, det vet vi. Det har vi erfarenheter av. Det var en arg varg som flyttades från södra Sverige upp till Värmland, och det fungerade helt enkelt inte. Så ska vi inte heller göra, utan det är helt andra saker. Vi satsar mycket, men det är inte tillräckligt. Jag hoppas att vi ska kunna satsa mer på forskning om våra stora rovdjur i framtiden. Men det satsas mycket. Man kan följa deras levnadsmönster och på så vis också skapa förutsättningar för en spridning i resten av vårt avlånga land. Det tycker jag att vi ska kunna ha. Det kanske finns en möjlighet att diskutera hur vi ska få dem att få plats i andra delar än där de är nu. Det är oerhört viktigt för det är lite trångt i vissa områden i vårt land i dag när det gäller vargen.
Fru talman! Rovdjur sprider sig när det inte finns föda inom reviret. Det är framför allt unghanar som sprider sig, som hoppas att hitta någon unghona. Honorna sprider sig, som sagt, inte speciellt långt. Så beter de sig. Det är biologin som gör det. Jag tänkte fråga lite grann om 28 §. När det gäller införandet av varg i 28 § står det i det beslut regeringen föreslår: "Om vargstammens positiva utveckling bryts avser regeringen emellertid att åter ändra regleringen så att den inte längre omfattar varg." När vi skrev betänkandet räknade vi med möjligen 60-75 vargar i Skandinavien. Nu har Norge skjutit nio. Anser då Michael Hagberg att vi kan säga att den positiva utvecklingen faktiskt redan har brutits och att det redan kanske finns skäl att plocka ut vargen ur 28 §? Det är den första frågan. Så den andra frågan. Vi är överens om att vargen ska sprida sig till områden där den inte finns i dag. Men förutsättningen för att den ska kunna etablera sig i nya områden är naturligtvis att den får chansen. Det står i betänkandet under det här avsnittet: "Med hänsyn till vargens förmåga att på kort tid vandra långa sträckor kan skadeproblem uppstå på platser där man inte haft anledning att vidta åtgärder för att förebygga skador. Det kan därför inte uteslutas att det kan finnas ett berättigat behov för tamdjursägare att i akuta skadesituationer ha möjlighet att döda en varg som angriper tamdjur." Om vi nu har ställen i Sverige där man inte har vidtagit förebyggande åtgärder därför att man inte har haft varg, och om det kommer en varg och man skjuter den därför att man inte har vidtagit förebyggande åtgärder - hur i hela friden ska vargen då bete sig för att kunna sprida sig till nya områden i Sverige?
Fru talman! Jag försökte säga i mitt inledningsanförande att jag har försökt att ta reda på de senaste inventeringsresultaten efter den senaste spårningen. Jag tror inte att man är riktigt färdig. Men vi kommer snart nog att kunna få reda på det. De rapporter jag har fått från spårningsansvariga i landet pekar på att vargstammen fortsättningsvis ökar. Jag tycker att det är ett djupt olyckligt beslut man har fattat i Norge. Det är djupt oetiskt att avliva vilda djur från helikopter och snöskoter. Det tar jag definitivt avstånd från. Jag kommer aldrig att finna mig i att vi fattar ett sådant beslut i vårt land. Det handlar om att ta ansvar för de vilda djuren i Sverige. I det här fallet handlar det om ansvar för rovdjuren. Nordiska rådet har sammanträde på måndag och tisdag i Oslo. Den socialdemokratiska miljögruppen kommer att diskutera frågan med kompisarna. Med socialdemokraterna i Finland och Norge är vi överens. Vi kommer också att lyfta frågan på Nordiska rådets session i helgen om att vi vill ha en sammanhållen nordisk rovdjurspolitik. Det betänkande vi diskuterar i dag handlar om rovdjursmöjligheterna i Sverige.
Fru talman! Jag kan konstatera att jag inte fick svar på mina frågor. Kan vi säga att vargstammens positiva utveckling i Skandinavien har brutits nu när man har skjutit nio individer? Hur ska vargen kunna spridas till nya områden där man inte har vidtagit förebyggande åtgärder därför att vargen inte har funnits, om man där ska använda 28 § för skyddsjakt? Det är för mig en ekvation som inte går ihop. Jag kan förstå att Michael Hagberg inte vill svara eftersom svaret bara kan bli ett. Den andra fråga som jag därför ska ställa, som jag kanske kan få svar på, handlar om kungsörn. Tittar man på den skrivning som finns kan man se att kungsörnen går tillbaka. Det står i propositionen: "Reproduktionen i fjällen är för närvarande så svag att det krävs ett inflöde av yngre örnar från områden med överskottsproduktion av ungar för att stammen i fjällen inte ska försvinna." Det står också att ett av skälen är olaga jakt. Vidare står det: "Kungsörnen har länge varit förföljd men fridlysningen år 1924 medförde att förföljelsen dämpades. I fjällen och de fjällnära områden förekommer emellertid förföljelse som lokalt är av betydande omfattning. Utredningen gör bedömningen att en återkommande olaglig jakt kan få till följd att beståndet tunnas ut och i värsta fall lokalt elimineras." Det här förmodar jag att vi är oroade för tillsammans. I och för sig kan man säga att det vi gör i lagtexten för att skärpa straffen är en del. Men det finns en del människor som talar om utformningen av ersättningssystemen för kungsörn. Från Miljöpartiets sida tycker vi att det är mycket bra att det ersättningssystem vi nu har utgår från antalet rovdjur och inte från något annat. Men man menar att man skulle lägga om ersättningssystemet för kungsörn och att man inte som nu skulle ta en klumpsumma utan mer se till individer och förekomsten av häckande par. Är Michael Hagberg överens om att det kanske är dags att se över ersättningssystemet för kungsörn för att få en större acceptans för kungsörn i fjällen?
Fru talman! Jag är också oerhört oroad över utvecklingen när det gäller kungsörnen. Insatser måste till, och insatser har vidtagits. Kungsörnen är fridlyst. Den eventuella jakt eller boplundring som pågår, som har pågått och som förhoppningsvis inte kommer att fortsätta är olaglig. Det är djupt olyckligt att sådant får ske. Vi höjer nu ribban när det gäller jaktbrott. Jag tolkar det som ett jaktbrott när man plundrar ett kungsörnsbo från dess ägg och när man fångar ungfåglar med saxar och andra otäckheter. Jag har sett ett TV program om det i januari februari månad. Det är djupt oetiskt och djupt oansvarigt att det sker på så vis. Vi har gett regeringen till känna att man ska titta över systemet när det gäller ersättning för rovdjursrivna renar. Vi tyckte inte att vi hade tillräckligt med kött på benen i den frågan. Det var vi tämligen eniga om i utskottet. Jag har naturligtvis ingenting emot att man även i det sammanhanget diskuterar kungsörnen. Den tillhör också Sveriges fauna. Den är en viktig del i Sverige som ett avlångt land. Kungsörnen ska finnas och kunna utvecklas.

Fru talman! Ärade ledamöter! Jag har naturligtvis med stort intresse tagit del av den här debatten. Det är väl ingen som tvekar om att jag värderar rovdjurspolitiken väldigt högt på den miljöpolitiska dagordningen. Det finns skilda uppfattningar mellan kammarens ledamöter i många enskilda sakfrågor. Jag tror ända att man kan säga att ni i dag kommer att kunna fatta ett beslut som innehåller en hög grad av enighet i den grundläggande frågan, nämligen behovet av att ha livskraftiga rovdjursstammar i Sverige. Det finns nyanser när det gäller hur snabbt man vill gå och hur man vill förvalta rovdjursstammarna. Men i det grundläggande är vi eniga. Det är väldigt viktigt. Jag har, som flera av de tidigare talarna, blivit oroad över den polariserade debatt som finns kring rovdjuren. Jag har tagit åt mig när jag har beskyllts för att ha ett 08-perspektiv på rovdjursförvaltningen. Jag tycker självfallet inte alls att jag har det. Mitt perspektiv på det här är djupt rotat mellan jaktreviren i Gravendal och Fredriksberg. Men det är naturligtvis allvarligt. Jag håller med Eskil Erlandsson om att i ett samhälle med ökade regionala klyftor kommer misstänksamheten och misstron när det gäller frågor av det slag som vi i dag diskuterar att bli större. Det är ytterligare ett skäl till att ta de regionala klyftorna på allvar. Vi är eniga om att vi ska ha livskraftiga stammar av rovdjur. Vi är därmed också rätt eniga om att antalet vargar och antalet järvar måste tillåtas öka med utgångspunkt i dagens situation. Jag är liksom Gudrun Lindvall i dagsläget kanske mer orolig för järven än för vargen. Visserligen har vi nu fått nya forskningsresultat som visar att vi förmodligen har fler järvar i Skandinavien än man trodde tidigare. Men även de resultaten pekar på en ganska markant nedgång i antalet järvar. När jag besökte rovdjurspatrullen i Norrbotten försåg vi en järv med radiosändare. Den fick därför namnet Kjell. Den levde förmodligen en fin sommar i Sarek vid stranden av Sitojaure och i Pastavagge. Jag fick en del rapporter från dem som följde järven med radiosändaren. Nu är signalerna borta, och järven är förmodligen död. Det är väl inte osannolikt att den har blivit föremål för någon form av jaktbrott. Järven är jag orolig för, och jag kommer att försöka följa utvecklingen när det gäller järven extra noga. Vargen har en positiv utveckling. Av allt att döma har vi en ganska snabb tillväxt av vargstammen, och vi har haft det ett antal år. Om den utvecklingen fortsätter - det hoppas jag att den gör - närmar sig snabbt den tidpunkt när vi på allvar, med hjälp av utredningar och överväganden, måste börja fundera på hur vi ska gå vidare när vi har nått etappmålet på 200 vargar. Jag skulle vilja vädja till alla här i kammaren och alla andra i Sverige att tillsammans försöka hitta en nykter, rationell och balanserad syn på vilken sorts djur vargen egentligen är. Jag blev i en DN-artikel kallad Varg-Larsson i samband med att jag protesterade mot den norska vargjakten. Jag mindes mina tonår när jag med stort intresse ofta läste alla de böcker som fanns i min byggnadsarbetande pappas arbetarbibliotek. Där fanns självfallet Jack London. Många tror att Varg-Larsen är en bok om vargar. Det är det inte alls. Det är en bok om en råbarkad, viljestark befälhavare på ett fartyg. När jag slog upp Varg-Larsen av Jack London nyligen lade jag märke till hur Jack London beskriver karaktären på Varg-Larsen. Han säger att det är något gorillalikt över honom. Det är en våldsam vild kraft likt den som finns i ormens kropp. När han är död påminner det om det som finns i en formlös klump sköldpaddskött när man rör vid det med fingrarna. Han kan då och då vara likt ett rasande lejon, ett våldsamt oväder. Varg-Larsen karakteriseras med hjälp av ett antal olika vilda djur. Det är som om Jack London ville samla allt det vilda i en enda person. Självfallet står det i romanen emot den förfinade akademiska överklasspojken som av en händelse råkar hamna på det här fartyget. Boken handlar om deras kamp. Det är klart att det är det vilda, Varg-Larsen, som i slutet går under. Det är ett litet exempel från litteraturen på vilken bild man har skapat av vargarna. Vi har exempel hos Selma Lagerlöf. Vi har exempel t.o.m. hos Linné av samma slag. Vi har t.o.m. i dagens allmänna språkbruk uttryck som vargatider, vargavinter, varggrin, kasta åt vargarna, glupsk som en varg, ulv i fårakläder. Det finns väl inget djur som blivit så - för att använda ett uttryck från ett annat område - mobbat som vargen genom litteraturen och genom olika uttryckssätt. Jag vill inte pracka på någon uppfattningen att vargen är ett helt annat djur än så. Men låt oss lyssna på Hans Ove Larsson, vargexpert och intendent på Skansen. Han skriver så här: Aggressiviteten som man finner hos vissa hundraser är inte ett arv från den vilda förfadern vargen, utan ett resultat av människans selektiva avel på just den egenskapen. Vargen är inte aggressiv. Snarare har den en vänlig positiv umgängeston och en skygghet som måste övervinnas genom erfarenhet. Min vädjan är: Låt oss försöka överbrygga de starka och mycket känsloladdade motsättningar som finns i synen på vargen. Låt oss dra nytta av erfarenheterna från bygder och trakter där vi har varg. Låt oss dra nytta av forskningens resultat. Låt oss försöka inleda en dialog, inte ovanifrån och ned, utan horisontellt, om detta. Låt oss dra nytta av erfarenheter från andra länder där det finns betydligt fler vargar och inte särskilt mycket av konflikter mellan vargar och människor. Det finns flera skäl till att vi behöver ha en rovdjurspolitik som skapar ett rimligt utrymme för de stora rovdjuren. Det första handlar djupast om etik. Vi har ett ansvar att bevara och vårda arter som finns i vårt land, inte minst sådana som är hotade och hatade. Hit hör rovdjuren, kanske särskilt vargen. Det andra är ekologi. Rovdjuren har en självklar plats i ekosystemet. De har funnits där innan vi kom. Forskningen lär sig alltmer om den fundamentala roll som rovdjuren har i ekologiska sammanhang. Det tredje är naturupplevelsen. Det är få människor som kommer att ha samma tur som Michael Hagberg och få se vargen. Jag tror att många av oss som ännu inte sett vargen har en dröm om att en gång få uppleva vargen i naturen. Jag har fått många brev från dem som vill bli av med vargen för gott, men också väldigt många ömsinta positiva brev från människor som har beskrivit sina möten med vargen i skogen på ett näst intill religiöst sätt. Här finns det en stor positiv upplevelse av vargen som vi måste balansera mot den oro som många människor också känner inför att ha vargen i närheten. Det fjärde är att vi har skrivit under ett antal internationella konventioner som ålägger oss att ta hand om vår egen biodiversitet, inklusive rovdjuren. Men vi har ju inte bara gått in i något som är ett tvång på oss. Det är det här som gör det möjligt för oss att vara med och påverka utvecklingen i andra länder. Vi ska också kunna ha inflytande över hur man i andra länder och andra världsdelar hanterar hotade och sällsynta arter som vi hemskt gärna vill ska kunna finnas kvar.

Fru talman! För ett år sedan stod försvarsministern och jag här och debatterade det framtida försvaret. Försvarsministern målade i bjärta färger upp de välsignelser som skulle följa på hans förslag till beslut under det att jag i hårda ordalag påpekade brister och risker - precis som det ska vara i en demokrati. Nu har det gått ett år. Verkligheten har kommit i fatt oss. I försvarsmaktens budgetunderlag för de kommande åren redovisas att det saknas mellan 3 och 6 miljarder kronor, som måste tas ur materielanslagen fram till 2004 för att finansiera förbandsverksamheten. Min fråga till försvarsministern är kort: Hur avser han inrikta försvarets materielanskaffning under de närmaste åren mot bakgrund av att mångmiljardbelopp saknas? Vilka projekt drabbas, och vad ska strykas?
Fru talman! Det är riktigt att vi hade en bra debatt för ett år sedan. För några dagar sedan hade jag tillfälle att vara i övre Norrland på arméns stora övning. Jag undrar om inte försvarsutskottets ordförande också var där? Det var en intressant och bra övning som pågick. Det visade sig att det har varit en fördel att genomföra de organisatoriska reformerna. Regeringen har fått in underlag från överbefälhavaren inför de kommande budgetåren. Regeringen avser att i sinom tid återkomma till riksdagen med regeringens förslag om hur de ekonomiska frågeställningarna ska hanteras.
Fru talman! Om det är så att försvarsministern är ovetande om de konsekvenser som hans egen politik de facto resulterar i kan jag upplysa honom genom att ge en bild från en annan del av verkligheten som det egna fögderiet utgör. I dagens planer finns det 224 Leopardstridsvagnar i den av riksdagen beslutade krigsorganisationen, i de s.k. insatsbataljonerna. 112 är helt moderna 122:or i en brigadram, och 112 är snart 20 år gamla 121:or i en annan brigadram. Nu har, enligt uppgift, renoveringen av de äldre stridsvagnarna, 121:orna, strukits ur planerna. Det innebär att hälften av arméns huvudvapen, arméns stridsvagnar, inte längre kommer att finnas i insatsorganisationen efter 2006-2007 då renoveringen ursprungligen var planerad. Vad blir det egentligen kvar av försvarsministerns högkvalitativa insatsorganisation om stridsvagnarna inte renoveras? Hur kan försvarsministern tillåta att ett sådant beslut fattas utan riksdagens hörande?
Fru talman! Här har inte fattats några beslut i denna riktning. Här finns underlag från försvarsmakten. Vi får se hur ett ställningstagande bör formuleras. Hur ser totalramen ut? Jo, det svenska försvaret kännetecknas i ett internationellt perspektiv av en mycket hög materielanskaffningsandel. Man kan, beroende på hur man räknar, säga att antingen en tredjedel eller hälften av våra försvarsutgifter går till materielanskaffning. Jag kan säga att jag rent principiellt inte är främmande för att se på fördelningen mellan materiel, övning och utbildning med ögon som inte behöver vara tillbakablickande kring det som vägledde oss när kalla kriget och ett mobiliseringsförsvar var den riktiga avvägningen mellan materiel och utbildning.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga miljöministern. USA:s president George Bush har sagt att USA inte tänker fullfölja Kyotoprotokollet. Jag tänkte fråga miljöministern och inte minst de ansvariga för miljöpolitiken i EU under ordförandeskapsåret: Vad tänker miljöministern göra?
Fru talman! Dessbättre tror jag inte att man kan säga att George Bush har sagt något på det sätt Agne Hansson säger. Däremot har vi fått en hel del oerhört illavarslande signaler från USA, nämligen dels det faktum att presidenten har sagt att han inte kommer att räkna in koldioxid som en av de luftutsläpp som det kommer att vara regleringar för i framtiden, dels att han har uttryckt sig på ett mycket negativt sätt om Kyotoprotokollet och Kyotoprocessen. Den typen av signaler har kommit vid ett antal ytterligare tillfällen. Jag, och oberoende av mig Margot Wallström, kommenterade omedelbart brevet när det kom ut på ett tämligen kritiskt sätt. Göran Persson skrev tillsammans med Romano Prodi ett brev till George Bush strax före toppmötet i Stockholm. Toppmötet avslutades med konklusioner som uppmanade alla deltagare i Kyotoprocessen att bidra konstruktivt och aktivt i det fortsatta förhandlingsarbetet. Jag har mitt informella miljöråd i Kiruna över helgen. Där kommer detta självfallet att diskuteras bland miljöministrarna. Jag planerar för att så snabbt som möjligt åka till Washington, förmodligen tillsammans med Margot Wallström och min belgiske kollega, den s.k. trojkan i EU, för att ha direkta diskussioner med den nya amerikanska administrationen.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Det är en bra bit på väg. Brev i alla ära, men det är också bra att försöka sätta ett tryck bakom orden. En möjlighet är när sjätte miljöhandlingsprogrammet antas vid toppmötet i Göteborg, dit ju även George Bush ska komma. Tänker miljöministern använda den möjligheten att ytterligare sätta tryck bakom orden, och för att öka trovärdigheten snabba på vårt eget miljöhandlingsprogram och städa framför egen dörr?
Fru talman! Jag tänker inte kommentera den sista onödiga slängen. Det är inte så att miljöhandlingsprogrammet ska antas vid Göteborgstoppmötet. Det är en strategi för hållbar utveckling. Det sjätte miljöhandlingsprogrammet kommer förhoppningsvis att antas på miljörådet i Luxemburg i början av juni. Vi sätter kraft bakom orden. Vi har gjort ganska tuffa uttalanden. Som jag sade är det inte bara fråga om att kommentera vad amerikanarna säger och skicka brev, utan vi planerar nu också att besöka USA och självfallet att besöka andra länder som är viktiga i sammanhanget. Den planeringen pågår för fullt. Dessutom har jag så sent som i går och i dag haft kontakt med min kollega i Australien, Robert Hill, och med min kollega i Kanada, David Anderson. De länder som finns med i den paraplygrupp, där också USA finns med, är av särskilt intresse i det här sammanhanget. Jag har svårt att se att vi skulle ha kunnat agera snabbare och mer kraftfullt än vad vi faktiskt har gjort.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Inom bostadsdebatten handlar det nu mycket om tillväxthotet. Det finns också ett annat problem, nämligen antalet tomma lägenheter. År 1999 beräknades de uppgå till 30 000, dvs. 0,8 % av det totala beståndet. Vi vet att siffran ökade. Man behöver inte betala skatt för en tom plånbok, men för en tom lägenhet behöver man betala både fastighetsskatt och förvaltningsmoms. Det skulle underlätta väldigt mycket för de här kommunerna att komma vidare om de slapp betala skatt för tomma lägenheter. Det finns kreativitet och idéer ute i kommunerna om hur man ska göra för att utveckla boendet i framtiden, och inte bara behöva riva.
Fru talman! Ulla-Britt Hagström tar upp en sida av bostadspolitiken som kanske inte speglas så ofta i den bostadspolitiska debatten, utan den koncentreras väldigt mycket till tillväxtregionernas problem. Regeringen är väl medveten om den situation och de besvärligheter som ett antal kommuner har med sina bostadsbolag till följd av en fortgående befolkningsminskning. Det är därför vi har satt av 2 miljarder kronor, som slussas till dessa kommuner för att åtgärda problemen med sina bostadsföretag med överskottet på lägenheter. Det arbetet är i full gång, och det har hanterats via Bostadsdelegationen. Vi kommer att noga följa utvecklingen i dessa kommuner även fortsättningsvis och har naturligtvis en beredskap för att vidta ytterligare åtgärder. Låt mig bara kommentera skattesidan och momssidan. Jag tror att det är viktigt att vi har en fastighetsbeskattning som gäller på ett rättfärdigt och rättvist sätt över landet och som baseras på marknadsvärdet. Förvaltningsmomsen är det inte särskilt mycket att göra någonting åt eftersom vi är bundna av
Fru talman! Statsrådet säger att det ska vara ett rättvist system baserat på marknadsvärdet, men jag anser inte att de lägenheter som inte går att hyra ut har ett så högt marknadsvärde. Pengarna går till vissa kommuner via Bostadsdelegationen. En kommun typ Falköping med 600 tomma lägenheter får ingen glädje av det här. Det är de kommuner som ser att de har en möjlighet att själva göra något som skulle vinna på en skatteminskning. Detta skulle kosta fastighetsskatten 4 miljoner. Det är en tiondel av den nya satsning som Lars-Erik Lövdén är på väg att införa.
Fru talman! Fastighetsskatten baseras inte på den enskilda lägenheten i hyresbeståndet, utan på fastighetens hela marknadsvärde. Jag anser att det är svårt att göra ett undantag när det gäller fastighetsskatten för vissa fastigheter på olika håll i landet. När det gäller förvaltningsmomsen vill jag än en gång säga att vi är bundna av EU:s momsdirektiv. Vi kan inte avskaffa förvaltningsmomsen på hyresfastigheter i Sverige ensidigt.

Fru talman! Ärendet ligger i riksdagen. Försvarsutskottet har efter en votering beslutat att direkt hos Överbefälhavaren begära en redovisning av Överbefälhavarens syn på de motionsyrkanden som föreligger kring frågan om utbildningen av piloter men också, såvitt jag förstår, över huvud taget om flygstridskrafternas markorganisation. Jag tror att det är någon gång efter påsk som Överbefälhavaren kommer att redovisa sina synpunkter direkt till försvarsutskottet. Därefter fortsätter, såvitt jag förstår, övervägandena inom försvarsutskottet. Jag tror att det är den enda hälsning jag kan säga att jag kan ge till Willy Söderdahl.
Fru talman! Vid förra försvarsbeslutet fick blekingeborna se att det fanns brister i beslutslunderlaget. Det var direkta felaktigheter och utelämnande av fakta, som den gången upplevdes som att de talade emot KA 2. Nu gäller det flyget. Kan vi vara säkra på att det blir ett objektivt beslutsunderlag denna gång?
Fru talman! Jag anser inte att det underlag som togs fram av en arbetsgrupp som var sammansatt av företrädare för Försvarsdepartementet och Försvarsmakten hade felaktigheter. Jag utgår från att det underlag och de redovisningar som Överbefälhavaren kommer att lämna är korrekta.
Fru talman! Jag vill också ställa min fråga till försvarsministern, men den är av allmänpolitisk karaktär. Enligt uppgifter från många håll aspirerar Kina på att bli värdland för de olympiska spelen år 2008. Vi är alla väl medvetna om hur Kina på olika sätt kränker de mänskliga rättigheterna. Nu senast handlade det om hur medlemmar i falungongrörelsen förföljs, fängslas och t.o.m. dödas. Min fråga till statsrådet är därför om regeringen kan vara beredd att verka för att Kina under nuvarande omständigheter inte får spelen. Jag är väl medveten om att denna fråga inte är en regeringsfråga i traditionell bemärkelse, men genom underhandskontakter med i första hand Svenska olympiska kommittén borde regeringen kunna göra klart att Sverige inte accepterar Kinas kränkning av de mänskliga rättigheterna och att detta bör manifesteras genom att Svenska olympiska kommittén inte stöder Kinas kandidatur.
Fru talman! Mina kolleger har naturligtvis varit ganska nervösa över att jag ska företräda regeringen i allmänpolitiska frågor. Jag får väl börja med att säga att jag inte kan den här frågan. Jag misstänker att det inte är regeringen som ska svara direkt. Det blir pass från min sida den här gången.
Fru talman! Det var tråkigt att höra. Vi ska inte glömma att regeringen har ett starkt inflytande indirekt. I det här fallet handlar det också om att regeringen ska stå för en hel del av de pengar som den svenska truppen kommer att behöva för att kunna delta i de olympiska spelen, var de än kommer att äga rum.

Fru talman! Jag hoppas att det inte blir pass på min fråga. Jag vill ställa frågan till demokratiminister Det här är en stor demokratifråga. Jag har en gång varit facklig ordförande, och jag har suttit på andra sidan och varit arbetsgivare. Nu har det inom den offentliga sektorn dykt upp en fråga om hur arbetsgivaren, i det här fallet ett landsting, tänker straffa de icke-fackanslutna. Med straffa menar jag att man inte tänker ge retroaktiv lön till dem som inte är med i facket. Jag skulle vilja veta vilken syn statsrådet har i det här ämnet. Delar statsrådet uppfattningen att man kan göra så här?
Fru talman! Även jag har ett förflutet som facklig företrädare. Vi har den goda ordningen i Sverige att parterna sköter lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden, och därför finns det klara begränsningar i vad jag både kan, vill och bör uttala mig om när det gäller de frågor som Rolf Gunnarsson lyfter upp. Om det nu är så att det förs sådana här diskussioner inom landstingsvärlden är det någonting som jag inte ser att jag har anledning att kommentera.
Fru talman! Det blev nästan pass där också. Om jag då ställer frågan så här: Anser demokratiministern att vara med i eller inte vara med i facket är en avgörande faktor i lönesättningen, generellt sett, oavsett var det är? Jag har inte under bråkdelen av en sekund funderat på att man skulle lägga in den biten i en löneförhandling. Men eftersom jag vet att statsrådet har den fackliga bakgrunden vill jag ställa frågan rent generellt om statsrådet har den synen, alltså utan hänsyn till var problemen finns.
Fru talman! Med risk för att upprepa mig och vara tråkig, tycker jag att det är en god ordning att parterna sköter lönebildningen och avgör vilka värderingar som ska vara vägledande för hur en god lönesättning ska se ut. Därför tänker jag inte kommentera den fråga som Rolf Gunnarsson ställer till mig, mer än att säga att mitt förtroende för att parterna löser sådana här frågeställningar om vad som ska vara vägledande för lönesättningen är stort. Vi har goda parter på den svenska arbetsmarknaden som hittils har förmått leva upp till detta ansvar på ett utmärkt sätt. Jag är övertygad om att de kommer att fortsätta så i framtiden också.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till statsrådet I Kalmar är det, som på många andra orter i landet, brist på lägenheter. Jag har förstått att det är utlovat ett investeringsbidrag till nybyggnation. Jag tycker att det är positivt, med tanke på att det är dyrt att bygga nytt. Utan detta stöd skulle förmodligen hyreskostnaderna för nybyggda lägenheter bli så höga att vanliga löntagare, t.ex. kommunalare och ungdomar, inte har råd att bo.
Fru talman! Jag kan ge ett generellt svar. Investeringsbidraget för byggande av hyresbostäder kommer att rikta sig till de delar av landet där det finns brist på bostäder. Kalmar har nu en situation med bostadsbrist. Det har accentuerats under de gångna åren, och det är framför allt brist på lägenheter för ungdomar och för studenter. Nu har vi inrättat ett särskilt investeringsbidrag för studentbostadsbyggande som kommer att ge 10 000 studentlägenheter under två år. Nu följer vi upp med ett investeringsbidrag för byggande av vanliga hyreslägenheter. Det ska alltså riktas till de delar av landet där det finns en brist på bostäder.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Det ger mig verkligen förhoppningen att mina trakter kan bli aktuella när investeringsbidraget kommer.

Fru talman! Jag är glad för att jag fick frågan. Det är viktigt att ha en mycket större kostnadstäckning för de externa uppdrag som ges till universiteten. Annars blir det så att man blir tvungen att ta av sina ordinarie forskningsmedel när någon annan finansiär vill ha något utfört på universitetet. Det är viktigt. Tidigare har vi haft en schablon som har sagt 13 %. Alla beräkningar som har gjorts, inklusive Riksrevisionsverkets, visar att det är på tok för lite. Därför har vi valt att höja den schablonen upp till 18 %. I detta ingår inte lokalkostnaderna. Det handlar därefter naturligtvis om att förhandla med varje part som vill ha ett uppdrag utfört för att också få täckning för detta.

Fru talman! Jag tror inte att det är möjligt och heller inte rimligt att vi från riksdags och regerings sida specificerar i detalj vilka kostnader man ska ta ut. Det måste man göra på var och en av myndigheterna. Det är där man känner till de kostnader som uppstår. Riksrevisionsverket gjorde ett försök att skapa en sådan modell som var väldigt detaljerad. Det var en bedövande remissopinion som sade att det inte är praktiskt användbart. Vi får förlita oss till att myndigheterna följer riksdagens beslut, och riksdagen har sagt att det ska vara full kostnadstäckning. Det är det uppdraget de har.
Jag har ställt frågan förr, och jag vill upprepa den. Den handlar om hur vi hanterar våra sopor. Jag vill ställa frågan till miljöministern. För närvarande gäller att det finns en skatt på deponering av avfall, men motsvarande skatt finns inte på förbränning av avfall. Vi har nu en oroande utveckling i landet, där alltfler kommuner går in för sopförbränning och där sopförbränningen ökar. Miljöministern har tidigare sagt att man från regeringens sida överväger - jag tror att han använde ordet överväger - frågan om skatt på förbränning. När kommer den? Det är bråttom om man ska kunna stoppa den utveckling vi har just nu.
Fru talman! Jag är också oroad över denna utveckling och har, som Harald Nordlund väl känner till, vidtagit ett antal åtgärder för att bringa klarhet i det. Det har bl.a. gällt några uppdrag till Naturvårdsverket, som nu är levererade, som har gett oss en väldigt god bild av utvecklingen. Vi har också nyligen givit Naturvårdsverket i uppdrag att göra vissa undersökningar som så småningom kan ligga till grund för att införa också en skatt på förbränning av avfall, på samma sätt som vi nu har en deponiskatt. Jag svävar lite på målet här, för jag är inte riktigt säker på att det formella beslutet har tagits, men vi har i alla fall berett färdigt ett direktiv till en utredning om en skatt på förbränning av avfall. Samtidigt är det viktigt att tänka på att det också finns fördelar med förbränning av avfall. Vi får så mycket som drygt 6 terawattimar från denna förbränning. I viss utsträckning är det naturligtvis ersättning för fossila bränslen. Vi har också ganska tuffa standarder när det gäller utsläpp från denna förbränning, och vi har utvecklat och kommer att fortsätta att utveckla vårt sätt att ta hand om aska och slagg från denna förbränning.
Fru talman! Jag hoppas att vi inte behöver tolka detta svar på det sättet att regeringen kommer att fortsättningsvis ställa sig relativt positiv till förbränning just för att man kan betrakta det som ett alternativ, utan att det kommer åtgärder. Utvecklingen är oroande trots att reningstekniken är effektiv i dag. Man har effektiv rening av rökgaser. Det gäller dock inte omhändertagandet av askan. Den sker inte på ett tillfredsställande sätt. Min förhoppning är att vi inte ska behöva återkomma här i kammaren med frågor beträffande sopförbränningen, utan att det ganska omgående kommer ett förslag som stoppar denna utveckling.
Fru talman! Harald Nordlund ska, tycker jag, tolka mig som en minister som är tämligen orolig över denna utveckling. Vi brukar se på detta som en, som det heter, avfallshierarki. Det är i regel bättre att bränna avfall än att deponera det. Det är i regel bättre att behandla avfallet på ett annat sätt som ger mer av återvinning. Det gäller t.ex. olika typer av biologisk hantering som kan ge biogas och annat. Det allra bästa är självfallet att det inte skapas något avfall eller att materialet kan återanvändas fullt ut. Vi riskerar nu att fastna på det andra trappsteget, vilket i och för sig är bättre än deponering. Men det gäller att skapa ökat utrymme och ökade incitament för att gå längre upp i denna avfallshierarki. Det är det som de uppdrag syftar till som jag har redovisat här. Det är det som denna utredning kommer att titta på. Det är min ambition att gå vidare i den riktningen. Sedan kommer naturligtvis också kraven på avfallsanläggningar att skärpas, och också kraven på rökgasrening vid sopförbränning, genom två direktiv - ett EU-direktiv om just deponier och ett direktiv om rökgasrening vid förbränning.
Fru talman! Jag har också en fråga till miljöministern. Det gäller västerhavet, alltså Skagerrak och Kattegatt. Fortfarande är det på det sättet att det kommer mycket skräp till vår västra kust, som flyter i land. Det ser inte ut att minska. Syrehalterna i kustvattnet fortsätter att sjunka, och det leder till att det är besvärligt för bl.a. fiskyngel och den biologiska mångfalden. Nu är det så att de föroreningar som orsakar detta inte enbart kommer från Sverige, utan mycket drivs in till vår kust via strömmar, osv. Därför ser jag det som ganska naturligt att man försöker lösa denna problematik i samverkan med berörda länder.
Fru talman! Jag skulle vilja dela upp svaret i två delar. Den första gäller utvecklingen av biodiversiteten, det biologiska livet, i haven. Jag kan bara bedöma det som att vi har ett kristillstånd för närvarande i Östersjön men också i västerhavet. Jag kan nämna några siffror. För 20 år sedan kunde man genom en timmas trålning få upp 200 kg torsk, vitling, kolja och rödspotta. I dag får man upp 2 kg. Då hade man fisk som kunde vara uppemot 40-60 cm kustnära i Bohuslän. I dag är det sällsynt att hitta någon fisk som är över 30 cm. Torsken är nästan borta. Det är naturligtvis ett resultat av överfiskning och av övergödning, som framför allt slår mot fiskarnas lekplatser. Det här måste vi hantera, kanske framför allt i miljövårdsarbetet. Den andra delen gäller det ilanddrivna skräpet, som fastnar i klipporna i Bohuslän. Det får jag återkomma till; jag hoppas att jag får tillfälle till ett nytt svar.
Fru talman! Det är klart att en del av problematiken kan lösas i det svenska miljömålsarbetet. Men jag skulle gärna vilja höra om miljöministern tänker ta något initiativ för att få även övergödningsfrågorna belysta i sammanhang där berörda länder deltar. Sedan är det kanske minst lika viktigt att de här nedskräpningsfrågorna tas upp i ett internationellt sammanhang. När jag vandrar utmed kusten och plockar i mjölkkartonger osv. ser jag påfallande ofta, eller nästan jämt, text som jag inte kan tyda. Det är inte alltid ens engelska.
Fru talman! Övergödningen ingår ju i t.ex. det sjätte miljöhandlingsprogrammet, som vi nu arbetar med för att komma fram till ett resultat i juni månad. När det gäller nedskräpningen flyter ju väldigt mycket vatten från Östersjöns hela vattenavrinningsområde och från Rhen och Elbe, och naturligtvis från Nordsjön i övrigt, förbi Bohuskusten genom de strömförhållanden som vi har. Det innebär att kanske fem, sex gånger så mycket skräp hamnar just längs Bohusklipporna än vad som motsvarar den svenska andelen av själva nedskräpningen. Det innebär att man kan säga att det här lite grann också är ett nationellt ansvar. Vi har nu sett till att skapa garantier, så långt det är möjligt, för att staten ska ta ett stort ansvar för att förse Bohuskommunerna med arbetskraft för att klara strandstädningen. Vi har också satt in en mindre summa pengar som hjälp för de investeringar i fartyg som kommunerna längs Bohuskusten anser sig behöva, säkert med rätta. Jag har agerat gentemot mina kolleger, inte minst inom ramen för OSPAR-samarbetet för att uppmärksamma dem på det här problemet.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern i dag. Den gäller de nedläggningar som sker lite varstans inom försvaret. Jag är orolig för att en rad kulturella värden går förlorade. Och många människor far illa av att känna detta. Då är min fråga: Skulle försvarsministern i den här förändringsprocessen kunna tänka sig att bidra med en och annan krona för att bevara eller bygga upp museiverksamhet och annat när det gäller just det som har varit inom försvaret?
Fru talman! Där har vi en klar arbetsfördelning inom regeringen. Kulturministern och Kulturdepartementet har ansvaret för byggnadsminnes och kulturminnesmärkningar. Vad jag vet sker det här ganska offensivt. Kaserner och i några fall fästningar och fort har fått den karaktären. Sedan är det ofta Vasallen och ibland Fortverket som genomför förändringar av byggnaderna. Jag har sett några som har gjorts tidigare under 90-talet och sådana som är på gång. Det är ofta ganska framgångsrika försök, tycker jag, att ta vara på den gamla karaktären på regementena. I den stora förändring som vi genomgår kommer nog åtskilligt att sparas, med all rätta.

Fru talman! Även avvägningen mellan vad som ska bevaras är i grunden en museal eller kulturpolitisk fråga. I grund och botten ligger det under den försvarsmuseala verksamheten, som ligger under Kulturdepartementet. Jag anser därmed att det är korrekt att inte gå in med enskilda åtgärder. Däremot har Försvarsmakten uppgift att ansvara för traditionsbevarande inom Försvarsmakten. Det sker bl.a. genom stöd åt frivilligorganisationer som upprätthåller traditioner. Det sker också genom att man t.ex. när ett regemente läggs ned ofta sparar och bevarar delar av det som har varit. Det gäller interiören, mässar och minnessaker. Försvarsmakten har alltså en skyldighet och genomför också det här till dels. Men gränsen går vid byggnader, investeringar och sådant som är museipolitiska frågeställningar.
Fru talman! Jag har en fråga till Lars-Erik Lövdén. Det pågår ett intensivt arbete med att få fram en statsbudget för närvarande. Det är inte alltid så lätt med ett sådant arbete. Samma arbete pågår i kommuner och landsting, och de omfattas också av en speciell lag som säger att de år 2002 måste uppnå budget i balans. 60-70 kommuner har signalerat att det här blir väldigt svårt för dem. Jag vill fråga ministern om den här lagstiftningen gäller fullt ut. Vad kommer att hända med kommuner som inte kan uppnå det här målet, som jag naturligtvis tycker att de ska försöka göra?
Fru talman! Den lagstiftning som gäller för kommunerna handlar ju om att balans ska vara uppnådd 2000. Och så finns det en möjlighet att om man har underskott hämta igen det under de kommande åren fram till 2002. Jag kan se en väldigt glädjande utveckling i kommunsektorn. Alltfler kommuner når nu ekonomisk balans och får en större ekonomisk möjlighet att faktiskt också göra kvalitetsförbättringar. Det är en följd av statsbidragsökningar, och det är en följd av kraftigt ökade skatteintäkter i kommunsektorn. Men det finns ett antal kommuner som har kvarstående problem, och där har vi gått in med särskilda insatser via Kommundelegationen. Vi har också tillsatt en särskild utredare för att göra en översyn av kommunallagens ekonomikapitel, som det heter, för att se om det går att modifiera balanskravet utan att efterge kravet på god ekonomisk hushållning.
Fru talman! Jag tror att de här kommunerna behöver snabba besked i den här frågan för de är mitt inne i den här processen. Eftersom lagen, som ministern mycket riktigt säger, gäller från 2000 ska de ta med sig underskott från 2000 och 2001. Då blir ju 2002 ett väldigt svårt år. Det finns problem här. Det kan vara så att många måste ta till drastiska åtgärder när det gäller sådant som de kanske kan lösa under en längre tid, så jag tror att de vill ha besked ganska snabbt.

Fru talman! Nu blev det plötsligt en annan frågeställning. Jag ska försöka hinna besvara den också, men först till regionalpolitiken. Regeringen kommer att lägga fram en infrastrukturproposition och en regionalpolitisk proposition under hösten. Det gör vi utifrån insikten att vi måste vidta ytterligare offensiva åtgärder för att motverka den regionala obalansen. Jag har fortfarande en kontringsfrågeställning till Centerpartiet och Rigmor Stenmark. Ni säger att ni vill bilda regering med moderaterna. Hur ska det gå till när ni har så diametralt olika uppfattningar om utjämningssystemet? Kommer ni att vika undan i den frågan eller kommer ni att stå kvar vid den position som Centern och Socialdemokraterna har haft tidigare i historien? Det är ett grundläggande regionalpolitiskt problem med den politik som moderaterna förespråkar i fråga om utjämningssystemet.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsminister Thomas Östros. I förra veckan kom det en larmrapport från Ronneby kommun hemma i Blekinge. Den säger att minst 60 av Ronnebys lärare är långtidssjukskrivna. Ett tjugotal av dem håller på och rehabiliteras av försäkringskassan, och diagnosen är kroniskt utmattningssyndrom. Enligt fackets representant rör det sig om ungefär 15 % av yrkeskåren. I fråga om de allra flesta av de långtidssjukskrivna får man beteckna det som att det rör sig om arbetsrelaterade sjukdomar. Fru talman! Jag tror att det finns anledning att misstänka att situationen är likartad i övriga delar av landet. Min fråga till utbildningsministern är då:
Fru talman! Jeppe Johnssons fråga visar för det första att det behövs mer resurser i skolan. Det är klart att 90-talets ganska tajta budgetkrav har inneburit att lärarna har fått en tuffare verklighet. Det behövs mer resurser och fler anställda i skolan. Därför satsar regeringen de kommande åren, med riksdagsbeslut i ryggen, uppemot 5 miljarder kronor på en ökning av resurserna direkt riktade mot skolan. Sedan behövs det också ett väldigt konsekvent och medvetet arbete från arbetsgivarna för att utveckla arbetssituationen för lärarna, för att skapa det goda arbetet också för lärare med bättre vidareutbildningsmöjligheter och bättre karriärmöjligheter så att man orkar med ett yrkesliv utan att hamna i de problem som Jeppe Johnsson beskriver. Det behövs mer resurser och ett än mer engagerat arbete från arbetsgivarna.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret så här långt. I viss mån har förstås utbildningsministern rätt i att resurser kan göra under. Men jag tror inte, efter att själv ha arbetat 20 år i skolan, att det är riktigt så enkelt. Det handlar nog om lite annat också. Det handlar inte bara om hur många vuxna vi har i skolan, på något sätt måste de agera som vuxna också. Då är det viktigt med arbetsledning. Men de här resurserna kommer väl till pass, för situationen i skolan är mycket allvarlig även när det gäller tillgången till utbildade lärare. Det gäller både de permanenta tjänsterna och vikarierna. Det här kan inte komma plötsligt. Vi känner ju till i alla fall sju år i förväg att vi ska få barn i första klass. Vi vet också hur många lärare som går i pension om de står ut tills de blir 65 år. Så det här går faktiskt att beräkna. Vi vet också att antalet lärare under utbildning är känt. Det är också känt att de är alldeles för få och att det hoppar av alldeles för många från utbildningen. Då är min fråga: Ämnar utbildningsministern att vidta några åtgärder för att komma till rätta med bristen på lärare? Det räcker kanske inte att bara anslå pengar. Det behövs kanske andra tag också.
Fru talman! Jeppe Johnsson företräder ju ett parti som inte ställer upp, generellt sett, för mer resurser till den gemensamma sektorn, där skolan är ett av de allra viktigaste områdena. Jag har svårt att få ihop Jeppe Johnssons argumentation i den delen att minskade resurser och stora skattesänkningar skulle förbättra situationen för lärarna. Det måste rimligtvis bli tvärtom. När det gäller planeringen för framtiden och lärarutbildningens omfattning vill jag ge ett exempel på något som inträffade i början av 90-talet och som gör att vi i dag kan se en brist på förskollärare. Jeppe Johnssons talesman i utbildningspolitiska frågor, dåvarande utbildningsminister Per Unckel, reducerade drastiskt förskollärarutbildningen. Man lade kanske inte så stor vikt vid den. I dag är ju förskolan en viktig del i det livslånga lärandet. Vi vill med den allmänna förskolan att alla våra barn ska få tillgång till detta. Det här har gjort att det under ett stort antal år har kommit ut för få förskollärare. Så visst behövs det bättre planering, Jeppe Johnsson. Det håller jag med om. Och det behövs mer resurser. Då måste man också ställa upp principiellt för idén om ett välfärdssamhälle.